Fru talman! Sten Lundström säger att det är viktigt med brukarinflytande. Jag är förvånad över att Vänsterpartiet inte fullföljde idéerna, som vi var eniga om i Allbokommittén, om särskilda beslutsregler vid utförsäljning av allmännyttans bostäder. Vi hade Hyresgästföreningen med oss på det här. Vi hade liknande synpunkter, och jag ska återge Hyresgästföreningens särskilda yttrande: Hyresgästföreningen delar kommitténs bedömning att det bör krävas kvalificerad majoritet vid försäljning men anser att brukarna bör få en möjlighet att kräva mellanliggande val. Jag hade faktiskt förväntat mig att vi gemensamt skulle utveckla hyresgästernas inflytande och inte, som det nu blev, att det förhånades av företrädare för ert parti, medan er representant i Allbokommittén liksom Socialdemokraterna var helt överens om att det här var en modell som vi skulle fullfölja.
Fru talman! Vi har naturligtvis noga övervägt även de här idéerna och konstaterat att det är en liten främmande fågel i svensk politik, normalt sett bara omfattande grundlagstiftningar, och riktigt så stor har vi inte velat göra den här frågan. Däremot är det ganska vanligt att man enligt svensk lagstiftning kan överpröva kommunala beslut i länsrätter och annat och att länsstyrelserna har det här inflytandet. Vi vill prova den här formen först. Visar det sig att den inte fungerar kanske vi kan komma tillbaka och titta närmare på det. Men, som sagt var, det här har än så länge varit förbehållet förändringar av grundlagar. Jag tror att vi ska akta oss för att göra frågor större än vad de är. Dessutom finns det skäl även för kommuner där majoriteten sitter kvar efter ett val att värna den enskilde hyresgästen. Då tror vi att en tillståndsprövning hos länsstyrelsen med möjlighet att överklaga till Boverket är ett bättre system.
Fru talman! Att det finns möjlighet till regional överprövning eller att det åtminstone sker en regional samordning av bostäderna är helt nödvändigt, eftersom man på högskoleorter och även i den här kommunen är väldigt beroende av hur bostadssituationen ser ut. Det är bra och det stöder jag fullt ut. I kommunallagen, både i den gamla och i den nya när den ändrades, sägs att om inte annat är föreskrivet bestäms utgången genom enkel majoritet. Det är alltså en klar vink om att det är möjligt att föreskriva en annan beslutsordning utan att det för den skull skulle vara fråga om en lagändring av grundlagskaraktär. Jag emotser en utveckling av det här. Jag ser att det finns en viss öppning.
Fru talman! Det finns ingen öppenhet i dag för att vi skulle stödja Helena Hillar Rosenqvists reservation, därför att vi tror som sagt att detta är en liten främmande fågel. Jag är medveten om att kommunallagen tidigare har inneburit en möjlighet att använda det här sättet. Det strider i och för sig inte mot någon lagstiftning, och det är inte det jag försöker säga, men vi har förbehållet att beslut med två tredjedels majoritet med mellanliggande val ska gälla frågor som rör grundlagen direkt. Än så länge är vi inte beredda att gå så långt som att föreslå att samma prövning ska ske här som när det gäller förändringar i grundlagen, utan vi ser nog länsstyrelsernas tillståndsprövning med Boverket som överklagningsinstans som en ganska bra form. Med de skrivningar som vi har fått in om de bedömningar som ska göras och om en restriktiv tolkning från länsstyrelsernas sida känner vi en viss tillfredsställelse över det här, men vi får naturligtvis återkomma om det visar sig att detta inte är tillräckligt.
Fru talman! Sten Lundström säger att de kommunala bostadsföretagen har tagit sitt bostadsförsörjningsansvar. Det må så vara, men nog är det väl ändå ett systemfel även för en hängiven centralplanerare när man plötsligt finner sig stå med 42 500 tomma lägenheter till en kostnad som beräknas gå upp till ca 30 miljarder kronor. Ett systemfel måste det ändå vara på något sätt i en sådan verksamhet, och det är det de kommunala bostadsföretagen som har gjort. En annan företrädare för majoriteten sade till mig alldeles nyss att om det är så att allmännyttan bygger dyrare än övriga, får Stockholms stad se över sina kommunala bolag. Men vad majoriteten just försöker göra är att förhindra oss från att vidta relevanta åtgärder. Dessutom gäller de högre kostnaderna för hela landet, även om det där är bara 34 %. Varför ska man mot grundlagen och genom att trampa på den kommunala självstyrelsen till varje pris ge de kommunala bostadsföretagen en konservering i gräddfil? Vad är majoritetens egentliga motiv? Jag utgick lite provokativt i mitt inledningsanförande från att det var socialdemokratisk maktpolitik. Eftersom det inte finns några andra motiv, är det verkligen så att det är socialdemokratisk maktpolitik som är det bärande skälet för den här propositionen?
Fru talman! Låt oss börja med de tomma lägenheterna. Carl-Erik Skårman, det gjordes en del felplaneringar, framför allt när det gäller bostadsrätter, när bostäder byggdes i hopp om att varje kommun skulle öka befolkningen samtidigt i hela landet. Om man ägnar sig lite grann mer åt något annat än Stockholm, kan man konstatera att det mesta byggdes därför att industrin, gruvan, fabriken, bruket på orten behövde mer arbetskraft. Då ställde allmännyttan upp och byggde bostäder. Det är kapitalets logik som gör att man flyttar en fabrik vilken dag som helst från Gislaved till Portugal, framför allt när man får samhälleligt stöd för verksamheten. Då står vi plötsligt där med arbetslöshet och tomma bostäder. När vi har ett samhälle som inte klarar av att reglera kapitalets logik, får vi tomma lägenheter på vissa ställen. Uppenbarligen är det Skårmans ärliga uppfattning att det här ska bekostas av skattekollektivet eller, än värre, av de hyresgäster som bor kvar i bostäderna. Av det enkla skälet behöver vi allmännyttan. Det här handlar mycket sällan om felplanering utan om ett behov som har funnits men som tyvärr inte längre finns kvar. Ingen hade varit gladare än jag om utflyttningsorterna hade fått behålla sina arbetstillfällen. Carl-Erik Skårman frågade vad som är det egentliga motivet. Jag hade en viss förhoppning om att Carl-Erik Skårman lyssnade på mitt anförande. Hela mitt anförande handlade om motivet till att vi värnar allmännyttan. Vi värnar allmännyttan därför att den erbjuder en spekulationsfri boendeform, därför att den bygger på självkostnadsprincipen och därför att den kommunala politiken och medborgarna får en möjlighet att via sitt ägande faktiskt styra och bygga upp ett bostadsföretag till sina egna fördelar. Om Moderaterna och andra partier i Stockholms kommunfullmäktige inte har tillräcklig kraft att skapa ägardirektiv som tvingar de egna bostadsbolagen att bygga vettiga bostäder, så är det ett problem för Moderaterna och inte för mig.
Fru talman! Jag har visat på att det faktiskt inte finns några bärande argument för de motiv som redovisas här när det gäller de kommunala bostadsföretagen. Varför inte lära sig av systemfelen? Varför inte lära sig av de felgrepp som har gjorts här? I stället sticker man huvudet i sanden och vill till varje pris bevara det här systemet som leder till de här felen.
Fru talman! Jag har tidigare försökt förklara motiven. Ryktena att det inte finns några bärande skäl för att bevara allmännyttan, som Carl-Erik Skårman har rabblat upp, har vi försökt att bemöta på varje punkt. Jag konstaterar bara att Carl-Erik Skårman har fel. Vi har lärt oss bara under 90-talets historia vad en marknadsanpassad bostadsmarknad innebär. Vi har sett en ökad segregation. Vi har sett att alltfler människor får svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vi har sett hur boendekostnaderna har ökat. Vi har sett hur vinstuttagen i bostadsföretagen ökar. Vi har sett hur oligopol inom byggnadssektorn växer fram. Vi har sett olaglig kartellbildning. Vi har sett de höga chefslönerna och annat som en marknadsanpassad ekonomi innebär. Av det enkla skälet behövs det allmännyttiga, samhällsägda bostadsföretag där vi som politiker, kommunala politiker, kan skriva de ägardirektiv som gör att vi på de orter där de i dag inte fyller den funktion som de borde fylla faktiskt ser till att de fyller den funktionen.
Fru talman! Sten Lundström uttrycker en viss förvåning. Han säger att Kristdemokraterna pratar och ingeting gör och förvånas över att vi inte röstar ja till Vänsterns bostadsanvisningslag vad jag förstår. Verkligheten är att Sten Lundström sätter likhetstecken mellan bostadsanvisningslag och bostad som en social rättighet. Det finns många andra vägar. Sedan vidhåller jag att den här lagstiftningen är onödig. Huvudregeln i kommunallagen är att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Det finns en spekulationsförbud, så kommunallagen räcker i fråga om spekulationsdelen, som Sten Lundström tar upp. Om man skulle vilja precisera vad man vill med ett allmännyttigt bostadsföretag skulle man bara kunna gå in i hyreslagen § 55 och justera den. Vad vi nu sysslar med är alltså en onödig lagstiftning. Nu undrar jag: Är det så att Sten Lundström anser att allmännyttan ska klara hela segregationen, att allmännyttan ska serva alla sociala behov? Eller kan de privata få konkurrera om att hjälpa till med detta? Annars försvårar vi ju möjligheten att få en bostad. Det låter på Sten Lundström som om det bara är allmännyttan som klarar allt det här.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström! Segregationen deltar de privata bostadsföretagen i allra högsta grad i. De konkurrerar så det bara visslar om det. Segregation förutsätter alltid två sidor. En människa kan bara vara segregerad från någon annan. Man är segregerad för att det finns två motpoler. Framför allt är det så att de mycket dyra bostadsrätterna och de mycket höga priserna på egna hem har en mycket starkt segregerande effekt. Det krävs helt andra saker än speciella ägarreformer för att bryta segregationen. Det krävs en kraftfull, gemensam, samhällelig planering där man ser till att det inte går att bygga isolerade öar för överklassen och isolerade öar för dem som ingenting alls har. Jag pratar inte alls om bostadsanvisningslagen i det här fallet även om jag tycker att detta hade varit klädsamt av Kristdemokraterna, som ofta pratar om de svagas möjlighet att få bostad med vackra ord. Tyvärr är det väldigt tomt i innehållet. Men vackra ord är vackert nog. Jag pratade faktiskt om bostaden som en social rättighet. Under de år som jag har varit här i alla fall, och jag är säker på att det även var så tidigare, har Vänsterpartiet krävt att rätten till bostad ska skrivas in i socialtjänstlagen, som en rätt till bistånd. Och varje gång hittills - men det är aldrig för sent att ändra sig här i livet - har Ulla-Britt Hagström tryckt på knappen för avslag till det yrkandet.
Fru talman! Jag tror inte att jag har tryckt på några knappar för avslag till det yrkandet. Jag har drivit frågan att det är oerhört viktigt med det här stödet som riktas till den enskilde och med det här med socialtjänstlagen. Det är viktigt att detta finns inskrivet i grundlagen. Sten Lundström säger att de privata fastighetsägarna bidrar till segregationen. Vad borgerligheten vill, och vad borgerligheten i Stockholm nu vill, är att man ska kunna skapa blandade bostadsområden i de segregerade områdena. Man ska alltså kunna skapa olika karriärformer för boende inom alla områden så att människor kan bo och leva tillsammans på ett mycket bättre och trevligare sätt. Det är det ju borgerligheten som driver, men det stöter på motstånd. Sten Lundström har inte svarat mig. Menar han att det alltså är allmännyttan som ska stå för att klara alla sociala behov eller behöver man stöd av de privata fastighetsägarna? Med denna lagstiftning försvårar vi alltså möjligheten för de privata fastighetsägarna så att det blir ett tyngre ansvar på allmännyttan att tillvarata de sociala behoven. Det har Sten Lundström inte svarat på.
Fru talman! Jag ska försöka svara. Jag trodde inte att vi hade en bostadssocialpolitisk debatt utan att vi i huvudsak hade en debatt omkring en lagstiftning om allmännyttan. Nej, det räcker naturligtvis inte att allmännyttan tar sitt ansvar - och jag tycker att de har ett mycket stort ansvar. Det krävs en bostadsanvisningslag. Det krävs obligatorisk bostadsförmedling. Det krävs en förstärkning av socialtjänstlagen om allas rätt till en bostad. Bostadsanvisningslagen ger kommunen en möjlighet att faktiskt gå in och få bostäder även inom det privata beståndet. Sedan blir jag lite orolig när Ulla-Britt Hagström säger att de borgerliga ska se till att bygga blandat i de segregerade områdena. Jag hoppas att mitt förra inlägg i alla fall klargjorde att man är lika segregerad i Djursholm som man är i Botkyrka. Det är ingen skillnad i fråga om segregationen. Man är segregerade från varandra. Det måste väl i så fall innebära att Ulla-Britt Hagström kommer att uppmana sina borgerliga kamrater i kranskommunerna runt Stockholm och Malmö att se till att bygga hyresbostäder i villareservaten för mångmiljonärerna - och i och för sig också att man bygger villor och bostadsrätter i områden där det i dag bara finns hyresrätter. I det fallet kan vi nog föra en gemensam kamp, och det skulle också kunna leda fram till att man vid nästa tillfälle som ges röstar för obligatoriska boendeplaneringsprogram som tar upp just det här med hur man socialt bygger ett samhälle och som kommunerna ska underställa sig. Men som jag ser det röstar ni t.o.m. emot att kommunerna ska ha en bostadsförsörjningsplan. Ni bara pratar. Ni vill absolut ingenting när det kommer till skott.
Fru talman! Jag undrar också varför Sten Lundström bara pratar. Vi har ju faktiskt sett att vi har fått ett väldigt sårbart samhälle under den tid då Vänsterpartiet har varit med och haft möjlighet att påverka regeringen. Det skriver jag under på. Vi har sett att vi har fått en social och regional klyvning i landet. Då kan man naturligtvis fråga sig: Varför vill inte Vänsterpartiet se till att det skapas nya arbetstillfällen där man har lagt ned stora fabriker? Varför satsar man också ensidigt på den här biten när det gäller bostäder? Varför vill man bara reparera i efterhand? Varför är inte Vänsterpartiet med och bygger upp samhället? Varför pratar bara Sten Lundström? Jag tycker att det är att skjuta fel när man sitter i glashus.
Fru talman! Det var tur att det inte gällde att kasta sten i glashus i alla fall. Varför vill inte Vänsterpartiet se till att det ska skapas jobb? Överallt där fabriker läggs ned, överallt där folk blir arbetslösa, överallt där detta sker, slåss vänsterpartister med näbbar och klor för att rädda de arbetsplatser som finns. Överallt där det står tomma lägenheter och där det är brist på arbetstillfällen finns det vänsterpartister som kämpar stenhårt för att skapa nya arbetstillfällen. Det är lite grann ett skott ut i luften.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att det är väldigt trist att se att det är Vänsterpartiets ensidiga, överdrivna, centralistiska lösningar som tycks vara rådande i en regering som vad jag förstår enbart består av socialdemokrater. Att Socialdemokraterna låter Vänsterpartiet agera så hade jag inte ens i min vildaste fantasi trott skulle vara möjligt. Jag hoppas att väljarna inser detta i årets val och röstar fram något som ger mer valfrihet, något som ger mångfald i boendet och som inte skjuter allmännyttan i sank.
Fru talman! Det var väl egentligen snarare en fråga till Lars-Erik Lövdén eller till Leif Jakobsson än till mig personligen. Beträffande detta med valfrihet är vi för de bostadsformer som finns - egnahem, bostadsrätter, hyresrätter. Dessutom är vi aktivt för den kooperativa hyresrätten. Vi är för en mångfald. Vi är också för att människor i olika skeden ska kunna välja den bostadsform som passar dem bäst. Men vi vill också skapa ett samhälle där det inte är plånboken som styr människors möjligheter att ta del av valfriheten. Vi vill se till att alla får möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar.

Fru talman! Sedan den sociala bostadspolitikens genombrott på 1940-talet har de allmännyttiga bostadsföretagen tillsammans med bostadskooperationen haft en avgörande betydelse för tillkomsten av sunda och bra familjebostäder. Vi byggde upp ett allmännyttigt bostadsbestånd, präglat av självkostnadsprincipen och fritt från spekulation. Det var ett stort sådant bostadsbestånd som skulle vara attraktivt för breda grupper på bostadsmarknaden. Det var därmed också ett ideologiskt vägval. Vi valde inte den kontinentala metoden - så vanlig i Europa - att bygga socialbostäder för dem som har det allra sämst ställt. Vi valde ett stort allmännyttigt bostadsbestånd som skulle vara attraktivt för breda grupper, för att man inte skulle få stämplat i pannan att man kom från ett kommunalt bostadsföretag och hade det svårt socialt. Det var ett ideologiskt väldigt viktigt vägval som också har lett till att vi på den svenska bostadsmarknaden har en bra standard på bostäder generellt sett. Det ska vi vara stolta och glada över. Denna politik var i stort sett samtliga partier i den här kammaren överens om, inklusive Moderaterna. Det har funnits väldigt gott om duktiga och dugliga moderata kommunalpolitiker runtom i landet. Det finns fortfarande några enstaka sådana som inser att allmännyttan är ett mycket viktigt bostadspolitiskt instrument och som förstår att det inte går att överlämna till marknaden att fullt ut sköta uppgifter inom ramen för den sociala bostadspolitiken. Jag vill för Carl-Erik Skårman nämna ett exempel på det, nämligen det förra moderata kommunalrådet i Huddinge, Seved Petrén. Han hade en väldigt djup ideologisk övertygelse om vikten av att ha allmännyttiga bostadsbolag. Det är att beklaga att vi sedan 10-15 år har haft en utveckling där borgerliga partier, i synnerhet Moderaterna, alltmer ifrågasätter allmännyttans roll och ställning. Utförsäljningen av de allmännyttiga bostadsbolagen till privata fastighetsägare och omvandlingen av deras bostäder till bostadsrätter är kanske det främsta uttrycket för den tendensen. Att inte med full kraft utnyttja de starka och välkonsoliderade kommunala bostadsföretagen för bostadsbyggande är en annan negativ konsekvens av denna inställning till allmännyttan. Jag måste säga att jag blir lite orolig när jag läser den gemensamma borgerliga reservationen. Jag blir lite orolig - även om det kan vara en lapsus - när jag läser att Centerpartiet och Kristdemokraterna skriver under följande formulering: "Kommuner skall principiellt inte ägna sig åt att driva affärsverksamhet." Det tolkar Yvonne Ångström som att kommuner inte ska äga bostadsbolag. Jag undrar hur Rigmor Stenmark tolkar den formuleringen i den gemensamma reservationen. Fru talman! Möjligheterna att skaffa den bostad man behöver för att leva ett gott liv är olika för olika hushåll. Det finns de som klarar sig bra på egen hand. De har resurser så att de kan tillfredsställa sina behov i konkurrens med andra. Men så är det inte för alla. Därför behövs en aktiv bostadspolitik hos både stat och kommuner. Staten måste ta sitt ansvar. Men om vi ska klara uppgiften att se till att alla får tillgång till en god bostad måste även kommunerna ta sitt ansvar. Det är här allmännyttan kommer in. Vi står inför flera viktiga frågeställningar om allmännyttans långsiktiga betydelse för den lokala boendepolitiken och bostadsförsörjningen. Och då handlar det inte bara om möjligheten att sälja ut eller inte sälja ut allmännyttan och dess lägenheter. Nej, frågan måste ses i ett vidare perspektiv. Det handlar om vilken roll de allmännyttiga bostadsföretagen ska spela i framtiden. Jag ser följande uppdrag för allmännyttan: · Allmännyttan ska genom sin ställning i bruksvärdessystemet vara en prispress på alla hyresbostäder. · Allmännyttan ska motverka bostadsbristen genom att bygga i tid. · Allmännyttan ska erbjuda hyresgästerna reellt inflytande i förvaltningen, vara en part i integrationsarbetet och en part i det boendesociala arbetet. Fru talman! Det är mot denna bakgrund som regeringen har lagt fram propositionen om allmännyttiga bostadsföretag. I propositionen föreslår vi en lagreglering och en definition av allmännyttiga företag. Jag vill gärna säga att en sådan här lagreglering, hur viktig den än är, inte ensam är tillräcklig för att de allmännyttiga bostadsföretagen ska fylla sin uppgift inom ramen för en social boendepolitik. Det är också viktigt att ägaren, kommunen, ser allmännyttan som ett viktigt instrument för att klara uppgiften att ge kommunens invånare goda bostäder till rimliga kostnader. Genom att vara självkostnadsbaserade, genom att inte sträva efter högsta möjliga vinst och genom att förvalta, bygga nytt och bygga om, kan de kommunala bostadsbolagen utgöra en stark konkurrensfaktor på bostadsmarknaden när det gäller såväl bygg och boendekostnader som boinflytande och kamp mot segregation och utanförskap. I propositionen föreslår vi också att det ska införas en tillståndsplikt vid överlåtelse av allmännyttiga företag och deras fastigheter. Skälet till det är väldigt enkelt. Syftet med tillståndsplikten är att vi ska kunna bevara ett så stort bestånd av allmännyttiga lägenheter att det blir möjligt att upprätthålla ett väl fungerande bruksvärdessystem för hyressättning. Vi i Sverige har ju inte valt metoden med statlig hyresreglering, som man har i många andra länder. Där fastställer man på statlig nivå hur mycket hyran får höjas. Vi har valt ett bruksvärdessystem med allmännyttan som jämförelseobjekt och överlåtit till parterna på bostadsmarknaden att förhandla om hyressättning. Jag tycker att det är ett bättre och mer flexibelt system än om staten skulle sätta hyrorna och varje år bestämma hur hög hyreshöjningen skulle bli i hyresfastighetsbeståndet. Den vägen har många länder valt för att undvika kraftiga hyresexplosioner, framför allt i områden med bostadsbrist. Fru talman! Situationen på bostadsmarknaden med bostadsbrist i ett ökat antal kommuner, framför allt i storstadsområdena, kan komma att utgöra ett allvarligt hinder för en fortsatt tillväxt. Men samtidigt som vi har bostadsbrist i många kommuner är det bostadsöverskott i många andra kommuner. Flertalet tomma lägenheter finns hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Även om antalet tomma bostäder har minskat kraftigt under de senaste åren är situationen i många kommuner fortfarande mycket besvärlig. Det gäller särskilt de kommuner och regioner där näringslivets omvandling och andra strukturella förändringar i samhället har lett till stora förändringar i befolkningsstrukturen och till utflyttning av människor och företag. Utvecklingen i dessa kommuner innebär som regel en svår ekonomisk belastning för såväl bostadsbolagen som kommunerna. Jag menar att dessa problem inte kan lösas enbart av de berörda bostadsbolagen eller kommunerna. Då riskerar vi att andra viktiga välfärdsuppgifter som skola, vård och omsorg inte kan upprätthållas i dessa kommuner. Staten har ett tydligt ansvar för att situationen hanteras på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och för att medverka till en ekonomisk sanering i dessa bostadsföretag. Det är ett uttryck för solidaritet, och det är ett uttryck för regeringens bestämda vilja att se till att vi runtom i landet kan upprätthålla någorlunda likvärdig service när det gäller vård, skola och omsorg. Vi har det nationella ansvaret. Det förvånar mig att Centerpartiet inte är berett att ta detta nationella ansvar. Vi ser framför oss ett behov av att under de närmaste tre åren gå in med 3 miljarder kronor för att stödja omstruktureringen av de kommunala bostadsföretagen. Det är en etapp i ett program som kommer att sträcka sig över längre tid, en tioårsperiod. Vi inrättar en bostadsmyndighet för att hantera de här ärendena. Syftet är att se till att vi klarar omstruktureringen på ett ansvarsfullt sätt, ett sätt som inte går ut över övrig kommunal verksamhet. Jag hoppas att Centerpartiets företrädare i riksdagen går ut och möter centerpartistiska företrädare i de kommuner som sitter i rävsaxen och har stora kostnader för sina kommunala bostadsföretag. Då kan ni säga till dem: Vi är inte beredda att medverka till att på statlig nivå lätta den ekonomiska bördan. Jag undrar vad ni får för reaktion tillbaka då.

Fru talman! Jag kommer att ställa en liknande fråga till Lars-Erik Lövdén som jag ställde till Sten Lundström förut om just hyresgästernas inflytande. Naturligtvis är jag mycket väl medveten om att det för närvarande är Miljöpartiet som står närmast Hyresgästföreningen och tar till vara dess intressen. Det visar sig i att vi tillsammans, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, var eniga med hyresgästerna i Allbokommittén om att stärka hyresgästernas inflytande. Jag läser ur Hyresgästföreningens särskilda yttrande till Allbokommittén att staten och inte minst hyresgästerna-brukarna har haft anledning att förvänta sig att de kommunala bostadsföretagens engagemang skulle vara långsiktigt och politiskt stabilt. Hyresgästerna har valt att bo i ett kommunalt bostadsföretag och i högsta grad medverkat till att finansiera verksamheten genom sina hyror. Det betyder att hyresgästerna-brukarna har rättmätiga intressen av inflytande över beslut om försäljning. Det här föll sedan bort i hanteringen, till hyresgästernas och min besvikelse. Avser statsrådet att på något vis uppmärksamma den här frågan i kommande behandling av svensk bostadspolitik?
Fru talman! Även jag tycker att det är utomordentligt angeläget att hyresgästerna har ett inflytande. I lagstiftningen har vi också fört in regler om att hyresgästorganisationernas och hyresgästernas uppfattningar ska höras som ett underlag inför den tillståndsprövning som länsstyrelsen ska göra.

Vi i samarbetspartierna är överens om att ta tag i den frågan och göra det relativt snabbt för att försöka få fram bestämmelser om ett sådant förköpsförfarande. Det tycker jag har varit en viktig del. Sten Lundström berömde samarbetet i den här frågan, och jag tycker att det har varit en viktig ingrediens i samarbetet att vi har kommit fram till den positionen.
Fru talman! Javisst, det är väldigt bra. Men jag hade nog förväntat mig att vi skulle ha hunnit få fram även den frågan. Men den kommer. Att samarbetet inte har varit bra säger jag inte, men i just det här särskilda avseendet skulle hyresgästerna ha ett mer direkt inflytande på frågorna. Man nämner t.o.m. i likhet med det vi säger att om en kvalificerad majoritet av hyresgästerna begär det skulle det således krävas två likalydande beslut med kvalificerad majoritet och mellanliggande val för att en försäljning mot hyresgästernas-brukarnas vilja ska få genomföras. Det som en del hyresgäster ser nu är att deras hem säljs ut utan att de har det minsta inflytande över frågan. Det är väldigt sorgligt för dem.
Fru talman! Vi har varit negativa till att ta steget mot att införa särskilda röstregler och särskilda förfaranderegler när det gäller de kommunala besluten för de allmännyttiga bostadsföretagen, alltså systemet med mellanliggande val. Det är nämligen en fråga som har lite vidare konsekvenser än så. Ska man överväga den typen av bestämmelser får man fundera på hur regelverket i kommunallagen ska se ut när det gäller andra typer av förfaranden i kommunerna. Jag kan mycket väl föreställa mig att det innebär mycket stora påfrestningar för många barnfamiljer som har barn i skolåldern när man helt plötsligt får veta att skolan läggs ut på entreprenad eller när man får veta att daghemmet läggs ut på entreprenad. Det som Miljöpartiet förespråkar är ett stort genombrott i den praxis som vi har när det gäller de kommunala beslutsreglerna. Vi har inte varit beredda att tillgodose det önskemålet i det här sammanhanget.
Fru talman! Lars-Erik Lövdén säger sig vara förvånad över borgerlighetens gemensamma reservation, där vi säger att kommunen i princip inte ska bedriva affärsverksamhet. Jag har aldrig hört att Lars-Erik Lövdén vill ändra på kommunallagen. Det spekulationsförbudet finns ju redan i kommunallagen, och vi försöker i alla fall att följa de lagar som är stiftade. I stället kommer nu en lag utan särskilda rättsverkningar, utan några sanktioner, och Lagrådet bedömer att det blir subjektiva värderingar från länsstyrelsens sida. På den utfrågning som vi hade inför det här betänkandet och i enlighet med regeringens proposition säger partikamraten till Lars-Erik Lövdén som också har suttit med i Allbokommittén, nämligen Peter Persson, kommunalråd: Däremot är vår förtjusning över länsstyrelsen som organ något begränsad, om min bänkgranne ursäktar. - Han vänder sig alltså till länsstyrelsen. Vi tycker att prövningar och restriktioner inte ska ligga på tjänstemannanivå. Om regeringen vill pröva försäljning av viss omfattning ska den prövas politiskt och ligga på regeringen. Varför lägger Lars-Erik Lövdén ut detta ansvar på tjänstemannanivå?
Fru talman! Jag tyckte att det var någon borgerlig företrädare som i den inledande rundan uttryckte en glädje över och ett beröm för att det fanns en gemensam borgerlig uppfattning som ges uttryck i den här reservationen; vi har en gemensam politik, om man uttrycker det så. Jag måste ställa den frågan till Ulla-Britt Hagström: Delar Ulla-Britt Hagström den uppfattning som Yvonne Ångström gav uttryck för och som uppenbarligen var kopplad till meningen om att kommunerna principiellt inte ska ägna sig åt att driva affärsverksamhet? Delar Ulla-Britt Hagström uppfattningen att kommunerna inte ska äga kommunala bostadsbolag? Det är ett viktigt klargörande som jag efterlyser för att tränga igenom den tillkämpade borgerliga fasad som det ges uttryck för i reservationen.
Fru talman! Nej, Lars-Erik Lövdén, jag delar inte Yvonne Ångströms uppfattning i den frågan. Vi kristdemokrater vill ha allmännyttan. Vi vill ha kommunala bolag inom det här området. Men det vi har skrivit i reservationen är i princip det som står i kommunallagen, och den ställer vi upp på. Jag skulle också vilja ta upp ytterligare en fråga med Lars-Erik Lövdén. Det talas väldigt mycket om ombildningarna i Stockholm, utförsäljningar m.m. I 1998 var det i Göteborg, som är socialdemokratiskt styrt, 3 805 lägenheter. Dessutom gjorde man så när man byggde Maskinkajen att man pumpade in 70 miljoner från skattebetalarna för att få ned kostnaderna från 22 500 kr per kvadratmeter till 16 000 kr per kvadratmeter. Mellan 1992 och 1998 gick 7 000 privata bostadsföretag i konkurs. Finns det inte någon oro och ingen vett och sans när det gäller att den lagstiftning vi i dag inför kan leda till problem för de privata fastighetsägarna i konkurrensen, och därmed ytterst för den enskilde som vill välja en bostad?
Fru talman! Svaret på den frågan är ett enkelt nej. Jag vill återknyta till den diskussion som vi förde här och som jag tyckte var ganska spännande, dvs. diskussionen om det ställningstagande som Ulla-Britt Hagström nu gör. Ni är inte överens! Nu säger ju Ulla-Britt Hagström att de borgerliga partierna inte är överens. Jag tycker att det är glädjande att Kristdemokraterna nu så frankt förklarar att vi behöver de allmännyttiga bostadsbolagen. Se då till så att ni också tar konsekvenserna av det ute i kommunerna! Se till att ni tar konsekvenserna av det i Stockholmsområdet i de kommuner där ni samarbetar med Moderaterna! Använd allmännyttan som ett offensivt bostadspolitiskt instrument för att bygga nytt och se till att vi klarar bostadsförsörjningen också för de grupper som har svårt att hävda sig av egen kraft på bostadsmarknaden! Det var ett bra och tydligt konstaterande från Ulla-Britt Hagström. Då är det ingen gemensam reservation, i varje fall inget gemensamt som ligger bakom reservationen.
Fru talman! I motion Bo12, som vi gemensamt har avslagit i betänkandet, tar man upp problemen kring Solna och bostadsföretaget Signalisten. Där lyckas man på olika sätt inom lagens ramar slå sönder både hela bruksvärdessystemet och självkostnadsprincipen och berika sig på hyresgästernas bekostnad - som vi ser det i alla fall - för att se till att man får större avkastning på sina bostadsbolag. Vi har sagt att det än så länge kanske inte finns någon anledning att införa tillståndsplikt för försäljning till annat allmännyttigt bostadsföretag. Men den fråga som jag skulle vilja ställa till Lars-Erik Lövdén, fru talman, är: Om detta skulle visa sig ske på fler orter - är socialdemokratin då beredd att trots allt se över lagstiftningen ganska snart och införa tillståndsplikt även för försäljning till annat allmännyttigt bostadsbolag?
Fru talman! Vi kommer naturligtvis att noga följa lagstiftningens tillämpning och utvecklingen när det gäller kommunerna. Det finns alltid kommuner som är uppfinningsrika och vill kringgå olika lagstiftningsintentioner. Vi kommer därför att följa denna fråga väldigt noga, och vi får väl se om det finns ett behov framöver av att göra ytterligare förändringar för att komma bort ifrån olika försök att kringgå lagstiftningen.
Fru talman! Jag tar det som ett löfte om att vi tillsammans ganska nogsamt ska bevaka vad som sker framöver. Om detta utvecklas i fler kommuner så finns det med all sannolikhet anledning att se över även den här typen av försäljning och även att införa tillståndsplikt för den. Fru talman! Jag skulle också vilja ställa en annan fråga, som hänger samman med det replikskifte som tidigare pågick och där Lars-Erik Lövdén på något sätt trots allt lyckades få det till att kd vill driva kommunala bostadsbolag. Jag har lite svårt att förstå hur man kan tolka Ulla-Britt Hagström på det viset, när Kristdemokraterna har skrivit under en reservation där det står: Argumenten för att sälja ut en större eller mindre del av de kommunala bostadsbolagen är flera. Kommuner ska i princip inte ägna sig åt att driva affärsverksamhet. Det riskerar att dränera kommunernas ekonomi och därmed att minska utrymmet att koncentrera sig på huvuduppgiften skola, vård och omsorg. Fru talman! Jag undrar om Lars-Erik Lövdén kan tolka det på något annat sätt än att både kd och Centerpartiet i fortsättningen inte är beredda att driva kommunala bostadsföretag.
Fru talman! Jag är en positiv och vänlig person, precis som Carl-Erik Skårman. Jag tolkar Ulla-Britt Hagströms inlägg så att hon tar avstånd från det som ligger bakom formuleringen i reservationen, nämligen Yvonne Ångströms uppfattning om att kommunerna inte ska äga kommunala bostadsföretag. Formuleringen indikerar riktningen att kommunerna inte ska syssla med sådant här, och Ulla-Britt Hagström förklarar nu i kammaren att Kristdemokraterna har uppfattningen att kommunerna ska äga kommunala bostadsföretag. Det tycker jag var glädjande. Ju fler vi är med om den insikten, desto bättre är det. Jag är övertygad om att Vänsterpartiet noga kommer att följa hur lagstiftningen tillämpas. Regeringen kommer också att göra det, och jag förutsätter att vi kan prata med varandra framöver precis som vi gjorde inför tillkomsten av denna proposition.
Fru talman! Vi skriver, vilket nu flera stycken har sagt, i vår reservation att kommuner principiellt inte ska ägna sig åt att driva affärsverksamhet. Vi skriver också, vilket Sten Lundström har läst upp men som jag ska ta upp en gång till, så här: Det riskerar att dränera kommunernas ekonomi och därmed minska utrymmet att koncentrera sig på huvuduppgifterna skola, vård och omsorg. Detta leder till minskad demokratisk insyn och det medför att konkurrensen på marknaden snedvrids. Den meningen läste inte Sten Statsrådet säger att jag menar att kommuner inte ska äga kommunala bolag, och det är min principiella uppfattning. Jag och Folkpartiet anser inte att kommunala bolag över huvud taget behövs, men - och det är ett viktigt undantag - vi tycker inte att det är vi i riksdagen som ska bestämma det. De kommunalpolitiker som vill ha ett kommunalt bostadsbolag, som har ett och vill ha det kvar eller som vill bilda ett ska naturligtvis få det. Det finns ju faktiskt också andra möjligheter för kommuner att äga bostäder. Man måste inte ha ett bolag, utan kommunerna kan äga bostäderna själva. Då ökar man insynen. Lövdén: Hur ska de privata fastighetsägarna kompenseras för den här snedvridna konkurrensen? Det är för mig den viktigaste frågan.
Fru talman! Låt mig ta upp detta med statens ansvar för de kommunala bostadsbolagen. Det var ju det som den sista frågan tangerade. Det är precis som Sten Lundström sade - när industrisamhället byggdes upp, när expansionen skedde i Bergslagen och i andra kommuner i norra Sverige och industrin behövde mer arbetskraft så knackade man på kommunalrådets dörr och bad kommunalrådet sätta i gång bostadsbyggandet. Det var ingen privat som gjorde det, utan det var kommunen som fick ta ansvar för att se till så att arbetskraften till bruket eller till industrin fick bostäder. När sedan bruket packade ihop och industrin försvann så stod kommunen där med tomma lägenheter. För mig är det alldeles självklart att vi inte kan överlåta och överlämna ansvaret för det enbart till kommunerna. Då drabbas ju vården, skolan och omsorgen. Många kommuner är inte mäktiga att hantera den ekonomiska uppgiften på egen hand. Därför krävs det ett statligt engagemang och ett statligt ansvar. Vi går nu in med omstruktureringsåtgärder - inte så att vi går in och förhandlar med det kommunala bostadsföretaget, utan vi går in och ser till så att ägaren, kommunen, har möjligheter att hantera situationen för det kommunala bostadsföretaget. Det är en väsentlig skillnad. Vi kommer att göra detta i samverkan med kommunerna. Jag ser inte att detta innebär någon konkurrenssnedvridning, framför allt inte i perspektivet av det stora statliga stöd som utgick till många privata fastighetsägare och privata bolag i början på 1990-talet, under finanskrisen.
Fru talman! Jag känner naturligtvis inte till hur det är i samtliga kommuner. Men exempelvis där jag bor har även privata fastighetsägare byggt, och en del av dem har också spekulerat fel. Min uppfattning är fortfarande att om man riktar stödet enbart till de kommunala bostadsbolagen så kommer de privata att bli utsatta för snedvridande konkurrens. Vi har olika uppfattning, och det lär inte gå att ändra på.
Fru talman! Kommunerna har ett ansvar för sina kommunala bostadsföretag. Kommunerna kan inte försätta sina kommunala bostadsföretag i konkurs. Det skulle få återverkningar på hela den kommunala kreditgivningen. Kommuner i en avfolkningsbygd som befinner sig i en ekonomiskt svår situation och inte kan hantera det kommunala bostadsbidraget på egen hand utan att det får allvarliga konsekvenser för skolan, vården och omsorgen måste ha ett statligt stöd för att kunna ta ett ansvar för en sanering och omstrukturering av sitt kommunala bostadsföretag. Yvonne Ångström måste gå ut och möta väljarna i de här kommunerna och säga att Folkpartiet inte är berett att ta ett ansvar på nationell nivå. Folkpartiet menar att skattebetalarna eller de kvarvarande hyresgästerna i kommunen ska betala för de tomma lägenheterna. Folkpartiet menar att för att rädda det kommunala bostadsföretaget måste kommunen skära ned på skolan, omsorgen och vården. Det är det beskedet som Folkpartiet ger till medborgarna i de här kommunerna.
Fru talman! Socialdemokrater med bostadsministern i spetsen vet mycket väl var Centerpartiet står när det gäller de allmännyttiga bostadsbolagen. Vi är överens med de partier som slår vakt om mångfald och valfrihet. Vi är överens med de partier som vill ha neutralitet mellan boendeformerna. Vi är överens med Socialdemokraterna om Socialdemokraterna också vill ge lika villkor till de allmännyttiga bostadsbolagen och behandla dem på ett bra sätt. Vi ser ju hur det är i dag. Vi vet att människor vill ha tak över huvudet, mat i magen och ett arbete. Det är grundläggande förutsättningar för att man ska ha ett drägligt liv. I dag råder det brist på bostäder i storstadsregionerna och överskott i andra delar av landet. Att bostadspolitiken inte håller måttet måste vi väl ändå vara helt överens om, herr bostadsminister. Däremot tror jag att vi skiljer oss i synen på hur problemen kan lösas. Vi kan inte fortsätta med en gammaldags bostadspolitik. Vi måste ha en bostadspolitik som är anpassad till dagens moderna samhälle.
Fru talman! Om vi nu, som Rigmor Stenmark säger, är överens om vikten av att ha allmännyttiga bostadsföretag, varför skriver ni då under en sådan här reservation? Den kan tolkas - och ska egentligen med rätt tolkas - så att ni inte vill ha kommunala bostadsföretag. Det kan ha varit en lapsus, och det är bra att Rigmor Stenmark så tydligt nu i kammaren markerar att ni ställer upp bakom de kommunala bostadsföretagen. Jag skulle vilja ge ett råd till Centerpartiet. Liera er inte för mycket med Moderaterna i bostadspolitiken, för det blir ofta fel! Lika fel blir det när ni i reservationen skriver att hyresregleringarna skapar inlåsningseffekter. Vad vill ni? Vill ni ha kvar bruksvärdessystemet eller inte? Håll Moderaterna på långt avstånd i bostadspolitiken! Det har ni gjort förr i Centerpartiet, och jag tror att det vore bra om ni gör det nu också.
Fru talman! Jag är helt överens med bostadsministern i den frågan. Sanningen ligger i mitten. Jag skulle också vilja ge ett råd. Liera er inte med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i bostadsfrågorna! Försök att närma er oss som finns i mitten! Det är så det har fungerat förut, och då har det gått bra. Nu är det alldeles åt skogen, skulle jag vilja säga. Vi tycker att entreprenörverksamhet är bra. Därför behöver kommunerna inte ägna sig åt sådan affärsverksamhet som andra i samhället klarar bättre. Alla kommuner har inte egna bostadsbolag. Det tycks finnas hyresrätter i de kommunerna i alla fall. Jag skulle vilja ställa en fråga till bostadsministern. Vad är viktigast? Är det viktigast att människor får bra bostäder till rimliga kostnader? Är det viktigt att det finns hyresrätter för människor att tillgå i den här regionen också? Eller är det viktigast att det är kommunen som är ägare?
Fru talman! Det är väldigt viktigt att kommunerna har ett stort bestånd av allmännyttiga lägenheter. Det är viktigt för att vi ska ha långsiktiga förvaltare av bostadsbeståndet som bygger på självkostnadsprincipen. Det är också viktigt för att vi ska kunna tillämpa hyressättningssystemet på det sätt som vi gör i dag. Därför måste vi se till så att vi bevarar allmännyttan. Sedan ser jag det självfallet som väldigt positivt att det finns andra aktörer på bostadsmarknaden också. När regeringen har gått in med investeringsbidrag för hyresrättsproduktion, som har blivit en stor framgång, har det också stimulerat ett antal lokala aktörer till att vara med på vagnen när det gäller att bygga fler hyresrätter. I går kväll i en debatt med Carl-Erik Skårman nämnde jag Duvkullen i Linköping och Jakri i Hjärup, och jag kan ta flera andra exempel på hur de privata företagen har sett en chans med investeringsbidraget att vara med och bygga bra bostäder till rimliga kostnader. Men än en gång, Rigmor Stenmark, det är inte jag som vill regera tillsammans med Moderaterna. Det är Centerpartiet som vill regera tillsammans med Moderaterna. Jag har tolkat uttalandena i den allmänpolitiska debatten på det sättet. Jag vill varna för det när det gäller bostadspolitiken, och även på andra områden. Skriv inte sådana här gemensamma reservationer med Moderaterna längre! Och liera er framför allt inte i konkret politisk handling med Moderaterna när det gäller bostadspolitiken!
Fru talman! Seved Petrén, som åberopades tidigare, var en duktig moderat aktör i en dominerande socialdemokratisk omgivning i Huddinge. Han var säkert överens med sina socialdemokratiska vänner där under sin aktiva tid om att värna om den kommunala självstyrelsen. Det hade väl förmodligen upprört statsrådet Lövdén lika mycket som det nu upprör statsrådet Lövdén att de borgerliga partierna i kammaren är så eniga om att försvara det kommunala självstyret. Själv vill han tafsa på grundlagen och våldföra sig på det kommunala självstyret, trots att bostadspolitiken under 50 år, som statsrådet själv angav, har präglats av socialdemokratiska värderingar med de kommunala bostadsföretagen som huvudsakliga aktörer. Har det gett en god bostadsförsörjning som har åberopats som ett alternativ? Det finns 42 500 lediga lägenheter i landet till en kostnad av 30 miljarder kronor. Det gynnar minsann inte den regionalpolitik som bl.a. Centern har värnat om, och som skulle vara bra, att man sitter med de skulderna i de här kommunerna. De kommunala bostadsföretagen ska bygga i tid. Själv skrev jag ett brev till det dåvarande socialdemokratiska fastighetsborgarrådet Billström redan den 1 april 1995 för att få i gång en planering. Vad hände? Jo, socialdemokraterna i det kommunala bostadsföretaget fattade beslut så att all planering och allt byggande förlamades. Är det en anledning att ha kommunala bostadsföretag?
Fru talman! Jag efterlyste och uttryckte en saknad av den moderata, praktiska, handfasta kommunalpolitik som präglade Sverige långt fram på 70-talet. Då fanns det många kommunalmän runtom i landet, även moderater, som slöt upp bakom principen att vi skulle ha allmännyttiga bostadsföretag. Sedan trädde något nytt in i samhällsklimatet. Nyliberalismen, den råa marknadsfundamentalismen, tog överhand. Då blev stolligheter som utförsäljning och privatisering huvudtemat och huvudingrediensen i den moderata politiken. Seved Petrén i Huddinge gav uttryck för ett ansvarskännande även utifrån moderata utgångspunkter. Men den politik som har präglat många borgerliga och framför allt moderatstyrda kommuner i Stockholm under senare år är inte uttryck för ett ansvarskännande socialt ansvarstagande. Det är också därför som lagstiftningen behövs. Hade vi bevarat den gamla enigheten kring att allmännyttan var en viktig ingrediens i den sociala bostadspolitiken, hade vi inte behövt någon lagstiftning. Då hade vi inte haft partier som av princip förespråkar att kommuner inte ska äga kommunala bostadsföretag.
Fru talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att vi nu har fått i gång bostadsbyggandet i Stockholm. Det ligger 20 000 bostäder i pipeline som den borgerliga majoriteten är ense om, detta trots att socialdemokraterna genom sin hantering av de kommunala bostadsföretagen förlamade planeringen. Det sägs också att de kommunala bostadsföretagen skulle minska segregationen. Men den socialdemokratiska regeringen ville inte ens gå med på att använda överskottet från de kommunala bostadsföretagen för att slitna stadsdelar skulle kunna rustas upp. Vad är detta för inställning till de kommunala bostadsföretagens ambitioner att förbättra de sociala förhållandena och minska segregationen i Stockholms omgivningar? Fru talman! Jag måste återigen fråga: Vad är det egentliga motivet för att till varje pris konservera de kommunala bostadsföretagen i ett slags gräddfil? Vad är det underliggande motivet? Allt som dras fram visar sig ju vara felaktigt. Det egentliga motivet till att till varje pris bevara de kommunala bostadsföretagen har vi ännu inte fått klart för oss.
Fru talman! Jag vet inte om Carl-Erik Skårman lyssnade på mitt anförande. Jag gjorde en lång och utförlig beskrivning av motivet till att vi måste ha allmännyttiga bostadsföretag och det synsätt som har präglat efterkrigstidens bostadspolitik för att klara bostadsförsörjningen för breda grupper i samhället. Jag trodde vidare att Carl-Erik Skårman hade läst propositionen, där det också finns en utförlig motivering till att vi måste ha allmännyttiga bostadsföretag. Vi genomför lagstiftningen nu primärt utifrån det nationella intresset av att bevara och skydda ett hyressättningssystem som vi tycker i stora drag fungerar bra. Vi vill bevara de allmännyttiga företagen och genomför - låt mig uttrycka det så - lagstiftningen för att undvika marknadshyror, det som moderaterna förespråkar. Carl-Erik Skårman är ju en positiv och vänlig person. Det hade kanske varit bra om Carl-Erik Skårman hade läst de här motiven och trott på vad jag säger i stället för att använda uttryckssätt som egennytta, maktstruktur och bevarande av maktambitioner. Vi har en övertygelse att de allmännyttiga bostadsföretagen behövs för att vi ska kunna upprätthålla en social bostadspolitik. Jag förstår att Carl-Erik Skårman och Moderaterna har en annan övertygelse, men Carl-Erik Skårman bör respektera den övertygelse som jag har även om han inte delar den.

Fru talman! Jag tycker att det beslut som riksdagen i dag ska fatta i grunden bygger på en myt - myten att allmännyttan håller på att försvinna. I debatten framhåller Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet att den kommunala hyresrätten håller på att ta slut. Ser deras företrädare hur många kommunala hyresrätter som finns i Sverige? Dagens förslag är i stället uttryck för en klåfingrighet som mer skadar än värnar de kommunala bostadsföretagen, eftersom man begränsar kommunernas inflytande över sin egendom. Jag skulle kanske som moderat egentligen tycka att det är bra. Men eftersom Sten Lundström anför att vi under 1900-talet har sett ökad spekulation, höjda kostnader, större segregation, kartellbildning, ökade vinstuttag m.m. måste jag ställa frågan: Minskar dagens föreslagna lagstiftning kostnaderna, segregationen, kartellbildningen och hyresnivåerna? Självklart inte. Fru talman! Jag vill också belysa dagens ärende utifrån den kommunala självstyrelsen och den kommunala äganderätten. Under de senaste åren har det av regeringen väckts återkommande förslag som allvarligt inskränker den kommunala självstyrelsen. De senast framförda förslagen har alltid varit en reaktion på den politik som kommuner med borgerlig majoritet bedriver. Det är en allvarlig utveckling. För att komma in lite närmare på dagens förslag vill jag säga att det innebär en begränsning i en kommuns möjlighet att hantera bostadsfrågan i enlighet med en väljarmajoritets i val uttryckta mening. Förslaget innebär nämligen att ett politiskt beslut som i sin tur är ett resultat av en politisk diskussion, ett val och ett valresultat överprövas av i första hand länsstyrelsens tjänstemän och i andra hand tjänstemän i Därmed inför man faktiskt något nytt i den svenska lagstiftningen och i vårt rättssystem. Vi moderater vill höja ett varnande finger för den utveckling som vi kan se för den kommunala självstyrelsen med fler och fler inskränkningar för de kommunala förtroendevalda. Är det så vi i framtiden vill att vårt land ska styras, att de kommunala politikerna blir någon sorts nickedockor som enbart genomför beslut som tagits i Sveriges riksdag? Jag tycker att det vore mycket olyckligt. Förslaget innebär också att kommunerna inte får råda och ansvara över sin egendom. Det innebär att äganderätten inskränks. Kommunerna ingår sedan inte under Europakonventionens äganderättsskydd, men det gör de kommunala bostadsföretagen, för de är egna juridiska personer. Därför anser vi moderater att det här förslaget strider mot Europakonventionens rättigheter. Det förslag som vi i dag ska besluta om står inte i proportion till de ingrepp i det kommunala självstyret och i Europakonventionens rättigheter som det innebär. Det löser inga problem som i dag finns på bostadsmarknaden. I slutänden kommer detta förslag i stället att motverka sitt syfte. Det kan inte efter det att vi har fattat detta beslut finnas många kommuner i landet som känner att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet nu har stått upp och försvarat de kommunala bostadsföretagen för att göra dem starkare. I stället har man troligtvis minskat det ekonomiska värdet på fastigheterna, ökat risktagandet och omyndigförklarat de kommunala förtroendevalda och ytterst väljarna. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1.
Fru talman! Jag måste fråga Ewa Thalén Finné om det verkligen är så att i nästa läge också skollagen, barnomsorgslagen, sjukvårdslagen osv. ska bort. Det är inte särskilt ovanligt i vårt land att den kommunala kompetensen och beslutsrätten regleras genom lagar. Häri reglerar vi kommunernas skyldighet att tillse att medborgarna har tillgång till bostäder, och vi ger med denna lagstiftning kommunerna en ganska vettig reglering av deras åtaganden när det gäller invånarnas rätt till egna bostäder. Är det inte också så, Ewa Thalén Finné, att staten faktiskt har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns goda bostäder åt alla medborgare i landet?
Fru talman! Naturligtvis måste vi ha lagstiftning i detta land som innebär att alla medborgare har rätt till t.ex. skola och barnomsorg. Vi har redan lagstiftning om att alla har rätt till en bostad. Det står både i kommunallagen och i grundlagen, såvitt jag vet. Att denna lag skulle göra att vi fick fler bostäder är en utopi. Det kommer inte till en enda bostad för att vi fattar ett beslut som faktiskt begränsar äganderätten för de kommunala bostadsföretagen. Jag tror snarare att ännu färre kommer att bygga.
Fru talman! Det får vi se. När vi får tydliga spelregler blir det kanske intressantare för kommunerna att bygga lite mer. Men jag tror att det viktigaste är att komma till rätta med byggkostnaderna. Jag kan konstatera att moderaterna i alla sammanhang hävdar äganderätten som en viktig princip, men aldrig är beredda att begränsa den. Man är inte beredd att begränsa äganderätten med en bostadsanvisningslag eller med obligatorisk bostadsförmedling eller genom att införa rätten till bistånd för bostad vad gäller socialtjänsten. Man hävdar det kommunala självstyret som en grundprincip. Det är därför jag ställer frågan. Ska det kommunala självstyret också sättas över barns rätt att gå i skolan? Handlar det bara om människors rätt att ha någonstans att bo? När det inte duger med det kommunala självstyret går man över på det överstatliga och talar om EG rättens eventuella invändningar mot detta. Varför använda sig av argument om kommunalt självstyre när det helt enkelt handlar om det som Yvonne Ångström talar om? Ni vill inte att kommunerna ska äga bostadsföretag. Ni vill inte ha ett offentligt ägande. Ni vill föra över allt ägande till marknaden. Det vore enklare att säga det, för det är det som är er politik.
Fru talman! Jag sade i min förra replik att jag tycker att vi ska ha en generell rätt att gå i skolan och att det redan nu i lagstiftningen anges att alla har rätt att bo. Detta löser inte problemet. Det är självklart att man måste försvara äganderätten. Äganderätten är det som gör att samhällen går framåt. Vi kan titta på grannarna österut och se vilken utveckling det var i de länderna. Det kan man inte precis påstå var lysande. Jag tycker att det blir en pseudodebatt om denna lagstiftning, som jag inte ser fyller minsta funktion. Sten Lundström sade själv att det behövs långsiktiga förslag på denna marknad. Vi ser inte röken av något sådant. Det kommer förslag om ett litet investeringsbidrag som ska löpa på något år eller två, osv. Det är sådant man förmår. Se till att ta tag i de stora frågorna, så att vi får i gång ett byggande. Då behöver vi inte fatta beslut om lagar som inte fyller minsta funktion.

Fru talman! Nu ska vi diskutera kooperativ hyresrätt. Att bo bra är viktigt för oss alla - unga som äldre, studenter eller förvärvsarbetande, ensam eller sammanboende, barnfamilj eller människor utan barn. Varför börjar jag så här? Jo, för att vi alla lever under olika förhållanden och har skilda önskemål som bestämmer hur bostaden ska se ut och var den ska ligga: på landsbygden, i förorten eller i centrum. I olika åldrar har vi olika önskemål. I unga år vill vi inte binda oss utan uppskattar hyresalternativet, vilket man kanske också gör på äldre dagar. Hyreslägenheten erbjuder en allt i ett-service - inga bekymmer för trädgård eller underhåll. Bostadsrättslägenheten uppskattas av många eftersom man där kan påverka det egna boendet och boendemiljön mer. Intill dess att ägarlägenheter har blivit verklighet är bostadsrätten i praktiken den enda upplåtelseform som möjliggör bostadsägande - om än indirekt - i flerbostadshus. Tänk om regeringen ändå nu, samtidigt med förslag om kooperativ hyresrätt, lämnat det av riksdagen beställda förslaget om ägarlägenheter! Då hade jag helt kunnat instämma i vad regeringen i propositionen skriver om kooperativ hyresrätt, nämligen: "Kooperativ hyresrätt kan fungera som ett bra komplement till de befintliga upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt och bidra till en ökad valfrihet mellan skilda boendeformer." Ägarlägenheter hade också, liksom för övrigt egnahem redan gör, ytterligare ökat valfriheten. Vi moderater hävdar bestämt att det är människorna själva som ska kunna välja den bostad de önskar. Bostadspolitiken ska ge förutsättningar för detta och för utveckling av olika upplåtelseformer som kan tillgodose olika individers önskemål i olika skeden av livet. Därför stöder Moderaterna förslaget till kooperativ hyresrätt men är kritiska till ett par delar av förslaget. Det gäller dels avsaknaden av uppräkning av medlemsinsatser i samband med återbetalning, dels kravet på kvalificerad majoritet vid ombildning till och från kooperativ hyresrätt och ombildning från kooperativ hyresrätt till bostadsrätt. Medlemsinsatser bör ses som ett lån eller en deposition som åtminstone ska inflationssäkras. Individens trygghet måste sättas före kooperativets välstånd, menar vi. Uppräkning av medlemsinsats ska därför kunna göras såväl vid återbetalning som vid antagande av ny medlem. Flera remissinstanser, bl.a. Kammarrätten i Göteborg, Boverket och Sveriges advokatsamfund, anser att stadgevillkor som tillåter indexuppräkning bör vara tillåtna. Därför menar vi moderater att regeringen snarast bör arbeta fram ett förslag som tillgodoser detta. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2 under punkt 2. Jag vill också säga några ord om majoritetskravet vid ombildning till och från kooperativ hyresrätt och ombildning från kooperativ hyresrätt till bostadsrätt. Detta utvecklas i reservationerna 4 och 5. Många gånger tidigare har vi moderater konsekvent hävdat att det för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt ska vara tillräckligt om mer än hälften av hyresgästerna är för ombildningen. Det anser vi också ska gälla vid ombildning till och från kooperativ hyresrätt. Kraven på kvalificerad majoritet måste snarast ersättas av krav på enkel majoritet. Mångfald och valfrihet är utgångspunkterna i Moderaternas program för bostadspolitiken med individen i fokus. De boende ska ges så goda förutsättningar som möjligt att själva kunna bestämma hur de vill bo. Därför borde regeringen snarast också, menar vi, lägga förslag om ägarlägenheter för att därmed leva upp till vad som skrivs i propositionen om kooperativ hyresrätt, nämligen att det ska vara ökad valfrihet mellan skilda boendeformer.

Fru talman! Det är positivt att det nu stiftas en lag som möjliggör kooperativ hyresrätt. Bredden och valmöjligheterna inom boendet behöver öka, och kooperativ hyresrätt är ett intressant och välbehövligt alternativ till hyresrätt och bostadsrätt. Kristdemokraterna har länge önskat införa denna upplåtelseform och hoppas att det snart kommer att ligga ytterligare andra upplåtelseformer på riksdagens bord som t.ex. kategoriboende. Boverket har gjort en utvärdering av denna försöksverksamhet. I rapporten påpekas vissa problem som måste lösas i den framtida lagen om kooperativ hyresrätt, bl.a. frågan om värdesäkringen av medlemmarnas insats. Kristdemokraterna anser att detta och ytterligare problem inte givits en lösning i den proposition som föregick bostadsutskottets betänkande. Det är beklagligt att regeringen i sina förslag inte gått tillräckligt långt för att göra kooperativ hyresrätt till en attraktiv och lätt tillgänglig boendeform. Fru talman! Alla medlemmar i en kooperativ hyresrättsförening föreslås betala en medlemsinsats. Denna medlemsinsats innebär rätt att delta i föreningen. Föreningen har också rätt att ta en insats av särskilt slag, en s.k. upplåtelseinsats, när en lägenhet upplåts med kooperativ hyresrätt. Regeringen föreslår i propositionen att en avgående medlem inte ska ha rätt att få tillbaka ett högre belopp än det han eller hon har betalat in som insatser till föreningen. För att stärka den nya boendeformen och öka intresset för den anser vi att denna princip bör ifrågasättas. Under försöksverksamheten med kooperativ hyresrätt har det förekommit en uppräkning av insatserna i samband med återbetalning. Ett tungt vägande skäl för att en uppräkning också fortsättningsvis bör tillåtas, t.ex. efter konsumentprisindex, är att detta innebär en värdesäkring av insatserna, vilka annars riskerar att ätas upp av inflationen. Ett flertal remissinstanser, bl.a. Kammarrätten i Göteborg, Boverket och Sveriges advokatsamfund, anser att stadgevillkor som tillåter indexuppräkning bör vara tillåtna. Kristdemokraterna anser att det ska vara möjligt att få tillbaka ett högre belopp från föreningen än vad som betalats in som medlemsinsats.

I propositionen föreslås att föreningslagens regler om återbetalning av medlemsinsatser ska gälla, och då kan konsekvensen bli detta. Denna fördröjning försvårar för medlemmar som vill flytta och kan komma att verka avskräckande på dem som skulle vilja gå med i en kooperativ förening. Attraktiviteten i boendeformen hotas därmed. Konsumentverket har också konstaterat att återbetalning enligt föreningslagens regler kan leda till ett bristande konsumentskydd och har därför förordat en rätt för medlemmen att få tillbaka insatsen inom en kortare tid. För att den kooperativa hyresrätten som boendeform ska stärkas behöver en särbestämmelse om tidpunkten för återbetalning införas i lagen. Tiden för återbetalning av medlemsinsatsen bör begränsas till maximalt tolv månader efter det att medlemmen sagt upp sig. Fru talman! Utgångspunkten för vår bostadspolitik är att människor själva ska kunna välja den bostad de önskar och har råd med. Enligt regeringens förslag ska beslut om ombildning till kooperativ hyresrätt fattas med kvalificerad majoritet, vilket innebär att två tredjedelar av de boende måste gå med på förslaget. Kristdemokraterna har konsekvent hävdat att det utökade majoritetskravet är omotiverat och att det skulle vara tillräckligt om minst hälften av hyresgästerna godkänner ombildningen. Detta krav på enkel majoritet bör därför införas i den föreslagna lagens 4 Den kooperativa hyresrätten är en boendeform som syftar till att stärka hyresgästinflytandet. Men då måste också vägen dit präglas av inflytande. Regeringen påstår dock att grundidén med kooperativ hyresrätt - ökat medinflytande - talar för att samma majoritetskrav som vid ombildning av bostadsrätt bör gälla. Resultatet blir i stället att övergången till den nya boendeformen försvåras. Krav på enkel majoritet harmonierar också bättre med propositionens förslag om regler för att ta tillbaka en intresseanmälan. Då föreslås det räcka att hyresgästerna i minst hälften av de uthyrda lägenheterna ska ha röstat för att föreningen inte ska förvärva den fasta egendomen. Det bör vara motsvarande krav vid förvärv av en fastighet som vid återtagande av en intresseanmälan. Vi kristdemokrater vill att hyreslagen ska ändras när det gäller bestämmelserna kring vräkning så att en sådan alltid föregås av ett samrådsförfarande. Människor som har problem att behålla en reguljär bostad måste ges ett bättre skydd än vad som i dag är fallet. Eftersom lagstiftningen kring vräkning också ska gälla för den kooperativa hyresrätten har vi markerat detta i vår motion. Bostadsutskottet har valt att behandla vårt yrkande tillsammans med andra motioner som rör hyreslagens bestämmelser senare under våren. Vi kommer därför att återkomma till vräkningsförfarandet vid ett senare tillfälle. Fru talman! Jag ställer mig bakom alla våra reservationer men yrkar bifall endast till reservation nr 3.

Fru talman! Folkpartiet vill gärna ha kooperativa hyresrätter som en av många boendeformer i vårt samhälle. Vi tror dock, bl.a. efter kontakter med representanter för Hyresgästernas Riksförbund, att intresset för denna upplåtelseform i dag tyvärr inte är särskilt stort. Det tycks inte vara så för närvarande, men jag hoppas och tror att det ska bli en förändring. Vi ser inga hinder mot att hyresgästerna får möjlighet att ombilda till kooperativa hyresrätter om de så önskar. Men då är det, precis som tidigare talare har sagt och precis som i andra sammanhang, helt omotiverat att kräva mer än enkel majoritet för att ombilda till kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Därför vill vi ändra de föreslagna reglerna, vilket vi framhåller i reservation 4 som jag står bakom men för tids vinnande inte yrkar bifall till. I reservation 5 för vi motsvarande diskussion när det gäller förändringen av upplåtelseform från kooperativ hyresrätt till annan upplåtelseform eller försäljning av fastigheten. Även här är det för oss naturligt att det ska räcka med enkel majoritet, dvs. mer än hälften. Jag yrkar därför bifall till reservation 5 där detta framförs. För att spara tid ska jag inte gå in på fler frågor i det här betänkandet som andra redan har berört.

Fru talman! I dag skriver vi här i Sveriges riksdag, med det beslut vi ska ta senare i eftermiddag, ett litet stycke historia. Vi inför en ny boendeform - eller rättare sagt permanentar och beslutar att kooperativ hyresrätt blir en ny upplåtelseform - utöver egnahem, bostadsrätt och hyresrätt. Alla de som bor i Stockholms kooperativa förening, i Slånbäret i Växjö eller runtom i landet känner nog efter dagens beslut: Äntligen! Äntligen räknas vårt boende! Slut med dispenser och försöksverksamhet! Kooperativ hyresrätt har funnits som försöksverksamhet i Stockholm ända sedan 1916. Man kan konstatera att det finns erfarenhet om hur det är att bo i kooperativ hyresrätt. Fru talman! Alla medborgare har rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad i en trygg och bra miljö, och de ska också ha inflytande i sitt boende. I dag behandlar vi i riksdagen i betänkande BoU5 ett ärende som ligger helt i linje med det målet, en lag om kooperativ hyresrätt. Med kooperativ hyresrätt ökar valfriheten ytterligare. Vi socialdemokrater är mycket glada över att vi ska fatta detta beslut i dag. Den nya lagen innebär att en kooperativ hyresrättsförening upplåter bostadslägenheter till sina medlemmar. En medlemsinsats tas ut av samtliga medlemmar. Man kan inte sälja sin hyreslägenhet som man gör med bostadsrätter. Därmed försvinner den spekulativa delen av ägandet. Det är en viktig del. Kooperativ hyresrätt är spekulationsfri. Den hyresgäst som flyttar ska få tillbaka den betalade insatsen. Uppräkningen av insatsen kan göras när en ny medlem träder in. Då kommer upplåtelseavgiften föreningen till godo och ger tillskott i ekonomin. Det ska också vara möjligt att ombilda från vanlig hyresrätt till kooperativ hyresrätt, den s.k. hyresmodellen. Kooperativ hyresrätt har förekommit som försöksverksamhet sedan 1987. Stockholms Kooperativa Bostadsförening började sin verksamhet 1916. Det visar på uthålligheten i kooperativ förening. Genom kooperativ hyresrätt skapas en ny möjlighet att genom bosparande och en låg insats påverka sitt boende. Det är viktigt för t.ex. ungdomar och barnfamiljer med små eller normala inkomster. Det som särskiljer den kooperativa hyresrätten är alltså att hyresgästen inte kan sälja sin lägenhet utan får tillbaka sin inbetalade insats. Den ägandeformen är således spekulationsfri. Valfriheten ökar för dem som har lägre inkomster. Inflytande i sitt boende är viktigt. Ingen ska behöva känna: Jag har inte möjlighet till inflytande beroende på storleken på min plånbok. Alla vi som bor i villa eller i bostadsrätt har inflytande över vår vardag vad gäller boendet. Men även den som hyr som allmännyttan eller hos en privatvärd ska självklart ha rätt till inflytande. Företrädare för den borgerliga oppositionen påstår gärna att vi socialdemokrater är motståndare till att människor äger sin egen bostad. Det räcker med att bara studera siffrorna över hur invånarna i Sverige bor för att visa hur fel ni har. Vi har ingenting emot enskilt ägande. Men verklig valfrihet får vi först när det finns olika upplåtelseformer - egnahem, bostadsrätt, allmännytta, privat hyresrätt eller kooperativ hyresrätt. I framför allt Stockholm har bostaden alltmer kommit att bli en handelsvara. Den borgerliga majoriteten med Moderaterna som pådrivare visar inget större intresse för det bostadspolitiska målet att alla ska ha rätt till en bra bostad och inflytande i boendet oavsett hur de bor. Men jag hälsar med tillfredsställelse att alla partier står bakom den nya lagen om kooperativ hyresrätt. Det vill jag se som ett positivt tecken. Till betänkandet finns fem reservationer. Jag tänker bara nämna det som handlar om majoritetskrav, enkel eller två tredjedels majoritet. En samlad borgerlighet anser att det ska räcka med enkel majoritet. Det skulle kunna vara befogat om inte vi människor vore så styrda av pengar och pengars värde. Vi ser främst här i Stockholm hur hyresrätter ombildas nästan på löpande band. Anledningen är inte främst att få ökat inflytande eller att själv kunna vara med och utforma sitt boende. Nej, den främsta anledningen är att kunna tjäna snabba pengar. Vi socialdemokrater är emot spekulation i boendet på ett sådant sätt. När det handlar om ombildning anser vi - och det visar även erfarenheten - att när det är många som är med på att göra en förändring är det lättare att genomföra den. Ingen ska behöva känna sig tvingad att vara med på förslaget bara för att det hänger på en enda röst. En bred majoritet ökar tryggheten för att föreningen, eller för den delen också bostadsrätten, ska fungera. Om det är 100 lägenheter i ett bestånd och hyresgästerna önskar att ombilda till kooperativ hyresrätt måste 66 familjer säga ja. Om 66 familjer är överens om att göra den förändringen och arbeta tillsammans mot samma mål blir nog samarbetet enklare och fler känner delaktighet. För de fyra partier som vill ha enkel majoritet handlar det om att 51 familjer ska säga ja. Det är endast då människor är fria och kan göra sina egna val. Jag hoppas och tror att vårt ställningstagande om kooperativ hyresrätt ska stimulera till en förnyad debatt om valfrihet i boendet och om bostaden som en rättighet inte en handelsvara. Fru talman! Bostaden är fjärde benet i välfärden. Hur vi bor och var vi bor styr våra liv. Alla ska ha rätt till en bra bostad i en trygg och säker miljö. Om man känner sig trygg och säker i den miljö man bor och känner sina grannar ökar tryggheten, och är vi trygga så mår vi bättre. Det är en lång kedja i den sociala delen. Den nya boendeformen kooperativ hyresrätt är ägnad att ge förutsättningar för bättre boendemiljö, boendedemokrati och självförvaltning. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Carina har sagt mycket vackert om bostäder och rätt till bostad. Jag håller med om mycket av det. Men jag kan inte få in i mitt huvud att det just i detta fall ska vara nödvändigt med två tredjedels majoritet. I andra demokratiska sammanhang har vi enkel majoritet. Ska vi göra så vid det allmänna valet i höst att man måste ha två tredjedelar av rösterna för att regera? Det är den enkla fråga jag vill ställa.
Fru talman! Frågeställningen är kanske inte så enkel. Det handlar om demokrati. Det är klart att det allmänna valet är en del av demokratin. Men boendet och möjlighet till inflytande är en annan del av demokrati. Det vi vill säga med detta är att vi inte tycker att det viktigaste är att det finns en spekulation när man ska göra en ombildning. Det är det främsta motivet till den lagförändring som gjordes för några år sedan. Det handlar om att det ska vara många som är med och bestämmer för att få inflytande, göra en förändring och sedan vara med och arbeta. Ska man bo i en kooperativ hyresrätt, som det här handlar om, gäller det speciella förutsättningar. Man ska gemensamt ta ansvar för fastigheten.
Fru talman! Jag tycker inte att det argumentet håller. Där jag bor i Lycksele kommun har Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern majoritet. Måste de ha två tredjedelars majoritet för att vara med att bestämma? Vi andra som bor där får vackert finna oss i det de bestämmer. Det finns ingen skillnad på demokrati när det gäller boendefrågor och när det gäller alla andra frågor som hanteras i ett samhälle.
Fru talman! Ibland tycker jag att det finns skillnad. Man kan överföra detta med majoriteter och minoriteter till exempelvis frågan om främlingsfientlighet. Sett till olika demokratiska aspekter finns det en anledning. För oss handlar det om att ju fler människor som är med i majoritetsbeslutet i boendet desto mer inflytande får människor, eftersom fler är överens. Det underlättar när man ska uträtta saker och ting.
Fru talman! Yvonne Ångström sade ungefär det jag hade tänkt att fråga. Samtidigt har jag en undran över den sista repliken; ju mer vi har majoritet för ju säkrare blir vi. Jag blir lite oroad när jag hör detta. Vi har ändå en 51-procentig majoritet i denna lokal. Det får inte tendera att bli fråga om 66 % även här i riksdagen. Det spelar ingen roll vilka frågor det rör sig om - bostäder eller andra frågor. Jag håller fullständigt med Yvonne Ångström att ni är ute och cyklar. Jag har en fråga angående uppräkningen av medlemsinsatsen. Vi vill att den ska räknas upp i nivå med konsumentprisindex just för att den ska bli mer attraktiv. Detta har vi med oss från advokaten, Boverket och Kammarrätten i Göteborg. Även de föreningar som har funnits under försökslagen har sagt att ett av skälen till att de tror på denna boendeform är att det går att få tillbaka åtminstone en värdesäkrad insats. Det är inte alls fråga om spekulation. Det kan skötas med hjälp av bostadsrätter och egnahem. Det är en fråga om en värdesäkring av insatsen. Kan man inte tänka sig att gå med på detta?
Fru talman! Nej, det kan man inte tänka sig. Syftet med att bo i en kooperativ hyresrättsförening är inte att tjäna pengar. Det är grunden i detta. Det handlar om att skydda dem som bor kvar. Syftet med ett kooperativ är att göra saker och ting tillsammans. Då är det viktigare att stärka dem som ska bo kvar i den kooperativa hyresrätten än den enskilda medlemmen som ska lämna hyresrätten.
Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam svarade snabbt nej. Men man ska inte heller förlora. Det ska självklart vara en sådan stark likviditet för dem som bor kvar att det inte bär eller brister för att det är en som lämnar föreningen. Om den kooperativa hyresrättsformen ska fungera ska man inte förlora.
Fru talman! Det Annelie Enochson sade nu är grunden till varför vi tycker att det är viktigare att prioritera dem som finns kvar i den kooperativa hyresrättsföreningen än den som lämnar. Det handlar om att det ska finnas likviditet. Det kan handla om att någon eller några i den kooperativa föreningen eller den kooperativa hyresrätten ändrar uppfattning och blir osams med övriga hyresgäster och av den anledningen säger att de sticker. För att säkra för dem som blir kvar kan det vara viktigt att inte kunna göra så. Jag vill avsluta med att säga några ord om majoritet och kvalificerad majoritet. Jag tror att vi alla kan se hur det är när vi är många som ska vara med och bestämma och försöka komma överens. Jag ser fram emot när de fyra borgerliga partierna är överens. Det är väl lite vad frågan om olika majoriteter handlar om.

Fru talman! Vi i Vänsterpartiet är mycket glada över att ytterligare en spekulationsfri boendeform lyfts fram genom att förslaget i betänkandet permanentas i lagstiftningen. Hyresgäster ska genom att bilda en kooperativ förening kunna ta över en eller flera fastigheter i ägandeform eller i förvaltningsform. Boendeinflytandet ökar och förhoppningsvis den sociala gemenskapen. De framtida boendekostnaderna kan också minska för föreningsmedlemmarna. Boendeformen har fungerat väl i de få föreningar som finns, bl.a. i Stockholm. Den kan nu spridas i hela landet. I t.ex. Danmark är denna boendeform den vanligaste formen av hyresboende - och en mycket uppskattad sådan. Det tyngsta skälet är tryggheten i att slippa bli utsatt för politiker som av ideologiska skäl vill sälja ut allmännyttan, i likhet med våra svenska borgerliga partiers ståndpunkt i den här frågan. När det gäller medlemsinsatser och insatsavgifter till föreningen för den kooperativa hyresrätten delar vi regeringens syn att uppräkningen av avgifterna inte är nödvändig. Däremot kommer vi att noga bevaka att avgifternas storlek inte blir så höga att de därmed kan utesluta grupper av boende med sämre ekonomiska förutsättningar. Även uppräkning av insatser för nya medlemmar bör bevakas så att inte spekulationstendenser uppstår. Om den ordning som nu ska beslutas, dvs. full frihet att bestämma såväl medlemsavgiften som insatsavgiften, kommer att leda till oönskade effekter, kommer Vänsterpartiet att kräva att detta ska lagregleras. Regelverket för ombildning till kooperativ hyresrätt kommer att följa samma regler som för ombildning till bostadsrätt. Även här ska minst två tredjedelar av hyresgästerna skriftligen ge sitt bifall till fastighetsköp. Det tycker Vänsterpartiet är bra av flera skäl. Helst skulle vi vilja att alla hyresgäster gav sitt godkännande. Att bli hyresgäst hos sina grannar är inget önskvärt. Det har vi sett många exempel på vid bostadsrättsombildningar. Det är också viktigt av ekonomiska skäl att det finns en stabil grund för den ekonomiska plan som föreningen ska upprätta. De borgerliga partiernas krav på enkel majoritet ska därför avvisas. Om kooperativ hyresrätt blir någon större succé eller ej får väl framtiden utvisa. Det är viktigt att det ges ekonomiska förutsättningar för att genomföra ombildningar till kooperativ hyresrätt, så att även människor med sämre ekonomiska förutsättningar har möjlighet att bli innehavare av en kooperativ hyresrätt. Det är bra att Bostadskreditnämnden ska kunna ge kreditgarantier för 95 % av ett tänkt marknadsvärde, och det är också bra att regeringen snabbt ska utreda förutsättningarna för ombildning till kooperativ hyresrätt i samarbete med några intresserade kommuner. Det kan ge indikationer på om villkoren och förutsättningarna för ombildningen är de rätta. Det finns en fråga som tyvärr inte har lösts och som vi vänsterpartister har krävt ska lösas. Den borde ha behandlats samtidigt i betänkandet om allmännyttan och i detta betänkande. Det gäller frågan om turordningsreglerna för försäljning av allmännyttiga bostäder. Vi menar att försäljningar av kommunala bostäder i första hand ska ske till annat allmännyttigt bolag eller till kooperativ hyresrätt. I andra hand ska försäljning ske till privat hyresrätt enligt det nya regelsystemet för försäljning av allmännytta, dvs. med en strikt prövning i länsstyrelsen. I tredje hand blir det aktuellt med ombildning till bostadsrätt. Det här kommer vi att kräva när frågan kommer upp på riksdagens bord. Vi menar att det icke-spekulativa boendet ska gynnas på bekostnad av boende som styrs av marknadens villkor.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

Fru talman! Det har sagts många vackra ord om kooperativ hyresrätt. Jag instämmer i allt som har sagts. Jag är också väldigt glad att det äntligen har kommit till stånd en permanent lagstiftning. Jag anser att en av våra stora tidningar slog huvudet på spiken när man skrev att det var "grönt ljus för bokooperativ". Det är precis så jag ser det, dvs. det är något grönt i förslaget. Jag är glad att vi i Miljöpartiet de gröna har fått vara med och ta fram förslaget. Förslaget har förts fram av flera partier tidigare, men ingenting har gjorts förrän vi har kommit i samarbete med regeringen. Jag är jätteglad för det. Propositionen som ligger till grund för betänkandet bygger på ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag står till fullo bakom betänkandet. Det går att utveckla några demokratifrågor även när det gäller kooperativ hyresrätt. Det är en sak jag måste påpeka i lagförslaget, nämligen 2 kap. 16 §: "Det är en uppgift för styrelsen att fastställa hyran till föreningen." Det är en liten lapsus, tycker jag. Det är sämre än för bostadsrättsföreningar. Där kan stämman ha synpunkter på hyressättningen. Det här skulle kunna förbättras något. Annars ställer jag mig till fullo bakom betänkandet.
Fru talman! Miljöpartiet säger att det är tack vare dem som det här är ett grönt alternativ. Men det växlar inte om till grönt så fort med det här alternativet, utan det stannar snarare på gult. Man har ju inte gått hela vägen att tillåta en enkel majoritet med 51 %. Varför är ni inte med på detta? Om ni hade varit det hade ni lyckats gå hela vägen till grönt, och inte just nu stått lite osäkra på gult.
Fru talman! Jag kan absolut inte hålla med om den beskrivningen. Precis som bostadsrättsföreningar, som vi har diskuterat, blir sådana här föreningar starkare om det är en större majoritet. Det är inte fråga om vanliga politiska beslut i vanlig demokratisk ordning utan har mycket med föreningslivets stadgar att göra. Man upplöser och bildar inte föreningar hursomhelst. Ofta kräver en stadgeändring just att man har en kvalificerad majoritet. Det är ungefär mot den bakgrunden som det här ska ses. Som vi har hört förut, är det naturligtvis ett väldigt kraftigt argument för att det ska vara precis på det här sättet. Vi har förut haft en debatt i kammaren när det gällt bostadsrätter där det har sagts att det inte är roligt att vara hyresgäst hos sina grannar. Det gick bra på den tiden när jag som ung student råkade ha ett sådant hyreskontrakt och när min familj bodde på det sättet. Men jag har nu förstärkts i min uppfattning när jag har sett hur människor har blivit pådyvlade en omvandling som de inte vill ha. Om vi vill den här boendeformen väl ska vi låta den få verka och bildas precis på det här sättet. Jag håller också med om att kooperativ hyresrätt ska ha förtur vid ombildning.

Fru talman! Jag ber först att få yrka bifall till reservation nr 1 som är fogad till betänkandet. Även de andra moderata reservationerna är värdefulla, men för att vinna tid yrkar jag bifall bara till reservation nr 1. Jag vill lämna en bakgrund. Miljöbalken skulle bli en bra lag. Den skulle innebära att vi fick en samlad och överskådlig lagstiftning när det gällde miljöfrågorna och miljölagstiftningen som sådan. Det har nu visat sig att det inte blev på det sätt som vi hade önskat. Vi kan nu konstatera att lagen var dåligt underbyggd dels när det gällde handläggningsrutinerna, dels när det gällde kostnadseffekterna för företag och enskilda och dels när det gällde resursbehoven för de myndigheter som hade att hantera lagen. Vi moderater var mycket kritiska i samband med att kammaren fattade beslut om och antog miljöbalken. Vi blev också kritiserade för detta, när man menade att vi inte hade tillräckligt hög miljöambition. Det visar sig nu, fru talman, att vi hade rätt på praktiskt taget samtliga punkter utifrån den kritik som vi riktade mot den lagstiftning som vi nu har att brottas med. I stället för en bra lag blev miljöbalken en problemlag, som i praktiken terroriserar människor och företag. Detta är dåligt, inte bara för enskilda människor och företag utan också för miljön, därför att man uppnår inte de miljöeffekter som verkligen var avsedda. På många områden blir det tvärtom så att vi får negativa miljöeffekter utifrån det sätt på vilket lagen har konstruerats och sedan tillämpats. Småföretagen drabbas väldigt hårt på grund av byråkrati och höga kostnader. Man avstår från investeringar, och i och med detta förlorar man både jobb och miljöeffekter. Sådana investeringar som skulle vara bra både för arbete och för miljö avstår många företag från därför att det är så krångligt att få igenom de olika förslagen. Då är det bättre att strunta i att göra förbättringar eller att göra investeringar som skulle innebära fler arbeten. Det här är givetvis katastrofalt. Tillsynsavgifterna är höga. Från moderat håll har vi sagt att om man inom företagen - det kan gälla tillverkningsindustri eller jord och skogsbruk - har en hög miljöambition, t.ex. att införa certifieringar inom jord och skogsbruket, skulle man stimuleras till detta genom lägre tillsynsavgifter. Men inte heller det har vi fått gehör för. Vi tycker att man i stället borde stimulera den egna tillsynen. Vi säger också att man inte ska få ta ut avgift utan motprestation. I dag kräver kommunerna ofta schablonavgifter från företag och verksamheter utan att själva ha gjort en motprestation. Man kanske inte ens har varit och kontrollerat företaget i fråga, och ändå får företaget betala en ganska hög tillsynsavgift. Detta är givetvis inte acceptabelt. Vi menar också att om det vid en tillsyn inte föreligger någon brist ska man inte behöva betala tillsynsavgiften. En annan orimlig faktor är miljösanktionsavgifterna, som drabbar alldeles hejdlöst i olika sammanhang. Det kan inte anses vara rimligt att man ska betala en hög miljösanktionsavgift bara därför att man t.ex. har glömt att lämna in en anmälan. Handläggningstiderna är också väldigt långa - upp till två år t.ex. för ganska enkla investeringar. Det visar att regeringen, när den lade fram propositionen till riksdagen, inte klart hade redovisat, eller inte hade klart för sig, vilka kostnads och resurseffekterna skulle bli när miljöbalken antogs. Det behövs väsentliga resursförstärkningar vid länsstyrelserna och i kommunerna för att handläggningstiderna ska kunna kortas och bli effektivare. Miljökonsekvensbeskrivningarna är också besvärliga, inte minst för småföretagen. Från moderat sida sade vi när miljöbalken antogs att om man ska kräva miljökonsekvensbeskrivningar från företagen, framför allt från småföretagen, måste företagens verksamhet medföra betydande miljöpåverkan, alltså inte enbart en generell miljöpåverkan. Den generella skrivningen medför, visar det sig, att framför allt småföretagen drabbas av stora problem och kostnader när de ska ta fram miljökonsekvensberäkningar. Som vi ser det måste man också här få en omprövning till stånd. Även i samband med t.ex. ganska enkla byggnadstillstånd måste man göra omfattande miljökonsekvensberäkningar. En fråga som också har aktualiserats är vem som ska kunna gå in och bestämma i dessa frågor. Det har ju visat sig att kommunerna går in och bestämmer verksamheten i olika sammanhang. Jag tänker på det berömda Kumlafallet, där kommunen gick in och bestämde hur man skulle bedriva skogsbruk. Kommunerna ska ju inte gå in och ta över sektorsmyndigheternas ansvar, t.ex. när det gäller de areella näringarnas verksamhet. I så fall hamnar vi, fru talman, i ett fullständigt moras i fråga om synen på näringsverksamhet. Detta kan vi inte acceptera, eftersom vi då också skulle hamna i en allvarlig rättsosäkerhet. Från moderat och även från andra borgerliga partiers sida yrkar vi i reservationer på att full ersättning ska utgå vid intrång. Det är orimligt att enskilda medborgare inte ska få full ersättning vid intrång. Detta anses från allmän synpunkt vara viktigt. Om det är så att vi från allmän synpunkt anser att olika saker är angelägna, har vi också anledning att från allmän synpunkt gemensamt stå för de kostnader som det innebär att värna de värden som föreligger. Fru talman! Vi anser att det är angeläget att den utredning som nu arbetar med en översyn av miljöbalken mycket snabbt kommer med konkreta ändringsförslag. Vi kan inte under en längre tid leva med en miljöbalk som medför stora problem för enskilda människor och för företag. Fru talman! Med detta ber jag än en gång att få yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Det pågår en översyn av miljöbalken. Flera av de motioner som har väckts förväntas bli behandlade av den kommitté som fått i uppgift att göra denna översyn. Det gäller också Vänsterpartiets motioner. Vi har därför bara en reservation, reservation 18 under punkt 20 som jag yrkar bifall till. I den föreslår vi en skärpning av lagstiftningen för att göra det lättare att fälla dem som är ansvariga för skador på miljön. Som exempel kan jag nämna de långa processer som blivit följden av byggandet av tunneln genom Hallandsåsen. Ett annat exempel är de svårigheter som finns att utdöma kännbara straff vid oljeutsläpp i havet. Vi vill alltså att regeringen återkommer med ett förslag till skärpning så att man kommer åt detta. Vi har också fyra särskilda yttranden, bl.a. när det gäller punkt 5 om infrastrukturutbyggnad. I detta tar vi upp förhållandet att miljöprövningen av infrastrukturutbyggnad i dag till övervägande del sköts av Banverket och Vägverket själva. Efter samråd med myndigheter och allmänhet fastställer Banverket järnvägsplanen och Vägverket arbetsplanen. Det betyder att bygget har tillstånd. Att verken prövar sig själva tycker vi är en minst sagt märklig rättsordning. Dessa dubbla roller som exploatör och kontrollmyndighet bör inte kombineras. I stället bör detta prövas av en oberoende myndighet enligt gällande miljölagstiftning. Vi har i detta särskilda yttrande tagit upp att ett infrastrukturobjekt bör förses med ett kontrollprogram där man kontinuerligt följer upp verksamhetens miljöpåverkan och sedan vidtar åtgärder utifrån detta om det visar sig nödvändigt.

Slutligen har vi också särskilda yttranden när det gäller punkterna 16 och 25 där vi lyfter fram vikten av att en erforderlig miljökompetens alltid ska finnas hos de instanser som har att yttra sig eller besluta om verksamheten som prövas enligt miljöbalken.

Fru talman! Jag yrkar först bifall till reservation 17. Substansen i den proposition, 2001/02:65, som ligger till grund för detta betänkande är förslaget att talan om utdömande av vite fortsättningsvis ska ske enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen i stället för som nu enligt bestämmelserna i rättegångsbalken när det gäller vite enligt miljöbalken. Förslaget överensstämmer med Miljöbalkskommitténs förslag. Att vitesmål handläggs enligt förvaltningsprocesslagen medför att förfarandet kan vara skriftligt. Det resulterar, som vi förstår, i snabbare handläggning till lägre kostnad. Och det tycker vi kristdemokrater är bra. Inte heller Lagrådet invänder mot en förenklad handläggning av vitesmål. Däremot har Lagrådet invändningar mot den metod som regeringen väljer. Lagrådet menar att frågan om förenklad handläggning av vitesmål inte bara bör isoleras till ett lagområde utan bör gälla allmänt på rättsområden där frågor om utdömande av viten anförtrotts allmän domstol. Lagrådet menar att lösning inte bör sökas separat för Miljöbalkens del utan att en samlad lösning bör sökas för olika rättsområden. Bedömningsunderlaget blir då bredare. Regeringens förslag innebär också enligt Lagrådet att prejudicerande avgöranden av frågor om hur förvaltningsprocesslagens procedurregler ska tillämpas kan komma att avgöras av såväl Regeringsrätten som Högsta domstolen. Regeringen löser det med att anpassa sitt förslag så att endast miljödomstolarna och Miljöverdomstolen ska tillämpa förvaltningsprocesslagens bestämmelser i nu aktuella mål. Regeringen menar att miljödomstolarna redan i dag tillämpar förvaltningsprocesslagens bestämmelser i överklagade mål och ärenden och att detta hittills inte inneburit några påtagliga hinder för en effektiv rättsordning. Vi kristdemokrater har svårt att överblicka följderna av förslaget. Vi tycker att det är olyckligt om revideringen av miljöbalken börjar med en dålig ändring som kanske snart ger nytt revisionsbehov. Men vi motsätter oss inte att handläggningen görs enklare. Om miljödomstolen ogillar eller avvisar en framställan från myndighet eller kommun om utdömande av vite har motparten i dag rätt till ersättning av allmänna medel för bl.a. sina ombudskostnader om kostnaderna varit skäligen motiverade för att denne skulle kunna ta till vara sin rätt. Förvaltningsprocesslagen, liksom viteslagen, innehåller inte någon bestämmelse om rättegångskostnader. Regeringen menar t.o.m. att det inte framstår som motiverat att den enskilde i mål av denna karaktär ska kunna få sina rättegångskostnader ersatta av det allmänna utan att själv riskera ansvar för motpartens kostnad. Regeringen menar också att den enskilde kan tåla den kostnaden, eftersom handläggning utan huvudförhandling är billigare än vid nuvarande ordning. Vi anser att detta betydligt försvagar den enskildes rättsställning vid vitesmål. Sådana mål kan ofta vara komplicerade och gälla stora belopp, även utan huvudförhandling. Målen kan också innehålla principiella frågor. Det kan vara svårt för den enskilde att utan sakkunnigt biträde lägga fram sin sak. Den utredningsskyldighet som enligt förvaltningsprocesslagen åligger den dömande instansen uppväger inte alltid detta behov. Vi kristdemokrater anser bestämt att den enskilde även fortsättningsvis måste ha en rätt att erhålla ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader genom en uttrycklig bestämmelse i miljöbalken om en sådan rätt. Det är direkt anstötligt att den enskilde ska behöva betala för att hävda sin rätt när myndighetens begäran om utdömande av vite inte gillas. Vi är också besvikna över att propositionen inte på någon punkt belyser allmänhetens situation. Alla kan vi faktiskt plötsligt befinna oss i en situation där vi inte känner till att miljö och hälsoskyddsnämnden ska underrättas eller att tillstånd behövs för en åtgärd eller en verksamhet. När den nuvarande Miljöbalkskommittén tillsattes gav direktiven oss uppfattningen att kommittén inom ett år skulle presentera förslag till nödiga ändringar. Vi tänkte oss förslag om de mest omtalade negativa effekterna av miljöbalken. Men kommittén insåg väl omgående omfattningen av sitt uppdrag och fann den här ordningen förnuftig, att man först kommer med en liten ändring och att man ska komma med en större ändring om ett år. Och om ytterligare ett år kanske det kommer ett förslag med ett slutligt ställningstagande. Kristdemokraterna kritiserade att arbetet med miljöbalken forcerades så att miljöbalken inte blev tillräckligt genomarbetad. Bristerna visade sig omgående när miljöbalken trädde i kraft. Lagstiftning saknades ju inte innan. Redan innan det första miljöbalksåret gått till ända tillsattes Miljöbalkskommittén för översyn av miljöbalken. Vi förväntar oss att man i det fortsatta arbetet tar hänsyn till situationen för småföretagare. Proceduren vid tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningar har blivit så invecklad att det kan vara omöjligt för ett mindre företag att klara det på egen hand. Externa konsulter måste anlitas i allt högre grad, vilket dessutom i sin tur minskar företagens delaktighet i miljöarbetet. Det minskar också insikten i miljöfrågor för den sökande parten. Just insikten är grundläggande för ett miljöriktigt beteende. Och det måste ju vara miljöbalkens yttersta avsikt. Över huvud taget bör andan vara att det råder dialog mellan myndigheterna och medborgarna. Sanktion ska föregås av dialog med den det gäller. Det övergripande måste vara förståelse för miljöbalken och därmed acceptans och miljöriktigt beteende. Gränserna mellan tillstånds och anmälningspliktiga verksamheter har ändrats. På grund av okunskap kan många företagare, och även privatpersoner, få betala miljösanktionsavgifter - ofta av betydande storlek för den drabbade. Utöver det ska de också åtalsanmälas för miljöbrott, trots att brott mot miljön helt klart inte har inträffat. Därför har en del miljönämnder inte gjort någon anmälan, varpå ledamöterna i sin tur åtalats, bl.a. i Enköping. Enköpingsledamöterna försvarades av en känd miljöjurist som vann målet, så de blev frikända. Att just denne jurist vann detta måste med andra ord vara en fingervisning om att miljöbalken har konstruktionsbrister. Den här juristen har jagat verkliga miljöbovar och också vunnit sådana mål. Regeringen har redan i något sammanhang haft medarbetaren till denne jurist som rådgivare. Det tycker jag att regeringen kan fortsätta med. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 17.

Fru talman! Mängden reservationer knutna och hänförliga till detta betänkande tyder, menar jag, på att regeringen och utskottsmajoriteten borde till kammaren i dag ha lagt fram förslag om större ändringar av rådande miljöbalk än man nu har gjort. Varför nu detta? Jo, därför att miljöbalken i dag av väldigt många människor i vårt land uppfattas som ett hinder för en utveckling som vi så väl behöver i skilda - ja, i alla - delar av vårt land. Varför är inte utvecklingen vad den är i många delar av vårt land? Ja, till en del beror det på de brister som finns i miljöbalken och som utskottsmajoriteten med lätthet hade kunnat rätta till om viljan hade funnits. Jag ska ta några exempel från verkligheten. Det gäller tre exempel från den bygd som jag kommer från. Människor har där råkat illa ut därför att de har velat driva något i egen regi. Det första exemplet gäller den deltidsföretagande damfrisörskan som byter lokal och glömmer att anmäla detta till det lokala miljö och hälsoskyddskontoret. I övrigt sköter hon sin verksamhet. Hon åläggs att erlägga en miljösanktionsavgift à 5 000 kr utifrån det lilla deltidsföretag som hon driver. Därtill blir hon anmäld till allmän åklagare för miljöbrott. Det andra exemplet gäller ensamföretagaren som missar att i tid lämna in sin miljörapport om den verksamhet som den här deltidsföretagaren bedriver. Påföljden liknar den som jag relaterade för den deltidsarbetande damfrisörskan. Det tredje exemplet gäller den lanthandlare som missar, glömmer, att anmäla att han har en kyldisk med ett köldmedium. Utifrån sin lilla verksamhet får han betala nämnda miljösanktionsavgift à 5 000 kr. Dessutom blir han anmäld till allmän åklagare. Vem, Carina Ohlsson, vågar starta och driva företag i Sverige? Vem vågar utveckla verksamheten när lagstiftningen är utformad så att även den här typen av bagatellartade förseelser gör att man ekonomiskt och även mänskligt drabbas så som blir följden med nuvarande miljöbalk? Ni hade kunnat rätta till en del av de här sakerna så att vi kunde få en annan typ av utveckling i skilda - ja, alla - delar av landet om bara viljan fanns. Vi i Centerpartiet anser alltså att miljöbalkens utformning - dvs. att enskilda företag drabbas av miljösanktionsavgifter, som därtill är höga, och löper risk för allmänt åtal även vid mindre förseelser och avsteg - och de bestämmelserna icke är acceptabla. De borde ha ändrats i det här sammanhanget. Här kan en jämförelse göras med skattelagstiftningen där bagatellartade saker inte drabbar den enskilde på samma sätt som bagatellartade förseelser gentemot miljöbalken gör. Bestämmelsernas utformning borde alltså ha varit sådan att de sanktionsavgifter som ska utdömas står i relation till avvikelserna och också till verksamhetens ekonomiska omfattning. Nu är det ju så att den store lika väl som den lille drabbas av samma sanktionsavgift. Det kan inte anses gynna nyföretagande och deltidsföretagande, utan det är en hämsko för det företagande som vi så väl behöver i vårt land. Dessutom har vi den dubbla bestraffning som det ju innebär när man får både en sanktionsavgift och allmänt åtal på sig om man gör något som man i och för sig inte skulle göra men som i sak är en bagatellartad förseelse. Detta borde, som sagt, ni i majoriteten i denna kammare ha kunnat rätta till. Då hade vi fått bättre fart på Sverige. Varför gör ni inte det, Carina Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9 som jag varit med om att skriva under.
Fru talman! Jo, visst finns det anledning att se över miljölagstiftningen. När verkligheten förändras måste man anpassa kartan efter den, inte tvärtom. Människans verksamheter och aktiviteter påverkar miljön, och naturen och naturresurserna är varken gratis eller oändliga. När vi människor väljer att förbruka i stället för att bruka måste lagstiftningen skärpas. Miljölagstiftningen måste ha en ideologisk grund. Den måste kunna bortse från kortsiktiga ekonomiska intressen. Miljöpolitiken handlar om överlevnad, om mänsklighetens fortsatta existens. Kommande generationer har rätt att utkräva ansvar av oss. Det kommer att visa sig att det som i dag uppfattas som dyrt, som kostsamt, i ett längre perspektiv är mer än ekonomiskt försvarbart. Miljömärkning och deklarering ansågs ju först som dyrt och också som onödigt och besvärande. I dag är märkningen ett försäljningsargument som gör att marknadsandelar tas vad gäller både livsmedel och de, förhoppningsvis, Svanmärkta papper som ligger framför oss alla här i kammaren. Samtidigt innebär det att miljöbalken och miljölagstiftningen av människor måste uppfattas som relevanta och meningsfulla. Miljölagstiftningen måste gagna sitt syfte, men det gör den inte alltid i dag. Jag vill inte uttrycka mig på samma sätt som ett par talare här tidigare gjorde genom att fördöma hela miljölagstiftningen och säga att den enbart är ett hinder. Det fanns ju skäl. Jag har redan pekat på skälen till att vi har en miljölagstiftning som är omfattande och som självklart behöver ses över från tid till annan. Dock måste den gagna sitt syfte. Jag kan ta ett exempel från landsbygden. En mor och hennes dotter ville för inte så länge sedan starta en liten bed and breakfast-rörelse vid sidan av sitt lantbruk. Där missade lagstiftningen sitt mål. De här personerna hade glömt eller varit ovetande om en nödvändig anmälan till kommunens miljö och hälsoskyddskontor. Resultatet blev ett vite på 10 000 kr. Allt annat var miljömässigt i sin ordning. Man hade inte begått något egentligt miljöbrott. En inte ifylld, en icke inlämnad blankett utgör knappast något miljöhot. Däremot kan rent fiskala böter och viten undergräva respekten för och tilltron till lagens egentliga syfte. Någon har frågat mig var paragrafen om att myndigheter inte får fatta mänskliga och förnuftsmässiga beslut står att läsa i lagboken. Han hade inte hittat den, men han såg effekten av den nu som då. Så behöver vi inte ha det. Alltså: Miljöbalkens utformning som gör att enskilda företagare drabbas av både höga sanktionsavgifter och risk för allmänt åtal också vid mindre avsteg är naturligtvis inte acceptabel. Man måste utforma bestämmelserna så att sanktionsavgifterna ställs i relation till de avvikelser företaget har gjort och t.ex. företagets omsättning. Det skulle lindra den dubbla beskattning som man nu drabbas av. Det gäller både stora och små företag. Man bör se över miljösanktionsavgifterna och återkomma till riksdagen med förslag till förändringar. En stor del av betänkandet, fru talman, upptar frågor om strandskyddet. Också här vill jag starkt och tydligt förespråka ett långsiktigt och ett ideologiskt synsätt. Visst finns det stränder som kan utnyttjas och tas i anspråk, men grundinställningen måste vara att alla stränder är ett intresse för alla, inte enbart för de i närheten boende. Strandskyddet generellt är ett riksintresse och bör så förbli. Den ordning vi har i dag med att kommuner och länsstyrelse kan göra avsteg är bra. Dock fungerar inte hanteringen av besvärsärendena, dvs. när någon besvärar sig över ett beslut om avsteg. Här finns inte resurser att på ett tillräckligt bra sätt pröva dispenserna. Slutligen, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 10, som behandlar frågan om miljökvalitetsnormer. Införandet av miljökvalitetsnormer är ett viktigt steg, menar vi, i arbetet med att lösa de stora miljöproblem som t.ex. försurning och kväveläckage innebär. Sådana här normer är föreskrifter om kvaliteten inom ett geografiskt område. Om en miljökvalitetsnorm inte uppfylls ska åtgärdsprogram upprättas. Enligt vår uppfattning bör åtgärdsprogrammen vara bindande. Det tar vi upp i reservation 10, som jag som sagt yrkar bifall till.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet är lite bekymrade över läget vad gäller miljölagstiftningen, inte så jättebekymrade som en del andra när det gäller just att miljölagstiftningen skulle vara ett hinder. Syftet med miljölagstiftningen är att den ska vara ett hinder, att det inte ska vara någon negativ miljöpåverkan. Det är själva det grundläggande i miljöbalken. Miljön ska skyddas. Det ska inte vara någon negativ miljöpåverkan. Därför ställs det också hårda krav på kontroll av allt som kan tänkas ha någon form av negativ miljöpåverkan, så att man i processerna kan se till att undvika detta och kompensera för de problem som kan tänkas uppstå. När det gäller straff för miljöbrott är vi också lite bekymrade. Vi tycker inte heller där att det riktigt fungerar som det ska i dag. I Enköpingsmålet t.ex. tycker vi att det är väldigt underligt att man blev frikänd. Vi menar bestämt att om man anser att lagen är fel ska man som en kommunalt vald nämnd kräva en ändring av lagstiftningen snarare än att välja att bryta mot den lagstiftningen. Visst kan vi i Miljöpartiet i vissa sammanhang acceptera att det förekommer civil olydnad men knappast ifrån en kommunal nämnds håll. Civil olydnad bygger just på principen att man ska vara beredd att ta sitt straff för de brott man begår. Vi tycker att det är bra att man har tillsatt en miljöbalkskommitté. Vi kan se i betänkandet att förväntningarna på den här kommittén är väldigt höga. Man ska hinna med väldigt många olika översyner. Vi hoppas att det kommer att bli så. Jag kommer själv att försöka föra detta vidare, eftersom jag sitter som ledamot i denna kommitté. Hårdare straff brukar vara moderat retorik, men inte när det handlar om miljöområdet och miljöbovar. Det kan vara så att brott mot framtiden och kommande generationer kan vara betydligt svårare att se, att se själva kopplingen till brottsoffren i de sammanhangen än vad det är i andra sammanhang. Dessutom är det faktum att brottslingarna i de här fallen ofta ser annorlunda ut än när det gäller t.ex. våldsbrott. Vi i Miljöpartiet ser kopplingen till brottsoffren. Vi anser att det är ett allvarligt brott att skapa problem även för framtiden. Det är allvarligt. Straffen för vissa av de miljöbrott som förekommer behöver skärpas. Vi har ändå bara ett par reservationer - vi har en reservation och ett särskilt yttrande i just detta avseende - därför att vi har höga förväntningar på Miljöbalkskommittén. Det finns vissa saker som vi anser man skulle kunna göra redan nu, och där har vi förslag. En sak handlar t.ex. om miljödomstolarnas sammansättning. Det är ett faktum att miljön inte är företrädd som annan part i domstolssammanhang. Domstolens ansvar i de här fallen är att se till att miljöfrågorna blir ordentligt utredda vid exempelvis tillståndsprövningar. Trots det är det endast en av fyra eller en av fem av dem som fattar beslut i de här ärendena är miljöexpert, alltså miljöråd. Vi tycker att det är fel och menar att den fördelningen mellan jurister och miljöråd i Miljööverdomstolen behöver ändras så att miljöståndpunkten stärks. Miljöråden skulle utgöra åtminstone hälften av dem som fattar besluten i Miljööverdomstolen. Vi tycker att det är viktigt att miljöråd alltid deltar när det gäller frågor om prövningstillstånd. Detta tar vi upp i vår reservation, det är reservation 15. Det är också viktigt att alla de jurister som finns i Miljööverdomstolen har genomgått grundläggande utbildning i ekologi, miljövård och miljökemi. Kunskaper på de här områdena är nödvändiga för att man ska kunna ta ställning och fatta beslut på ett sätt som verkligen tar hänsyn till miljön i enlighet med syftet i miljöbalken. Vi har ett särskilt yttrande som handlar om infrastrukturprojekt. Som vi ser det finns det i dag problem med hanteringen av både små och storskaliga infrastrukturprojekt. Vi tycker att det är viktigt att man bedömer de samlade konsekvenserna för miljön vid infrastrukturprojekt. Där finns brister i dag, exempelvis när det gäller effekterna av ökat trafikarbete. Det är också så att miljöfrågorna ofta kommer in i ett ganska sent skede i processen. Därför kan det vara svårt att hävda miljöns intressen när väldigt mycket annat redan är bestämt. Vi tycker därför att det är fullt rimligt att större infrastrukturprojekt behöver tillståndsprövas. Man ska då bedöma dessa ur ett helhetsperspektiv såväl som i enstaka delar som påverkar eller riskerar att påverka miljön. Vi stöder också Vänsterpartiets synpunkt när det gäller skärpta krav på nollalternativ, alltså att det måste ställas hårda krav på vad de här nollalternativen verkligen ska innehålla och hur de ska genomföras.

Herr talman! Det pågår en översyn av strandskyddsbestämmelserna. Jag vill fråga Maria Wetterstrand: Om denna översyn landar i ett ställningstagande i linje med Centerns och Moderaternas förslag i detta betänkande, hur ser Miljöpartiet på en sådan omprövning av bestämmelserna?
Herr talman! Miljöpartiets bestämda uppfattning när det gäller strandskyddet är att det ska vara hårt reglerat och att man inte ska flytta beslutsrätten till kommunal nivå. Vi tycker att det är oerhört viktigt att strandskyddsbestämmelserna följs och att man endast i undantagsfall ska kunna ge dispens. Det är också viktigt att beslutsrätten i fråga om dispenser ligger på en annan nivå än hos kommunerna för att man verkligen ska vara säker på att syftet med strandskyddet följs, nämligen att strandområden ska skyddas både ur biologisk synvinkel och för allmänhetens möjligheter till tillträde till dessa områden. Vi ser dessa punkter som de absolut viktigaste när det gäller strandskyddet, och vi kommer inte att acceptera några försämringar eller uppluckringar av strandskyddet.
Herr talman! Jag utgår ifrån att Miljöpartiet är inblandat i den översyn som pågår. Vilka förändringar tar den sikte på?
Herr talman! Som jag uppfattade det gjorde Maria Wetterstrand ett ganska kategoriskt uttalande om att politikerna i miljönämnden i Eskilstuna hade gjort sig skyldiga till miljöbrott. Den rätta beskrivningen är att de var misstänkta för miljöbrott, men efter att saken hade prövats i domstol frikändes de. Därför är ganska orimligt att man från riksdagens talarstol säger att den domen är felaktig. Politikerna hade således inte gjort sig skyldiga till miljöbrott, enligt domslutet.
Herr talman! Till att börja med handlade det om miljönämnden i Enköping och inte i Eskilstuna. Denna dom kommer att prövas igen. Vi tycker att det är underligt att man med utgångspunkt i de regler som finns i miljöbalken - vi i Miljöpartiet har ju varit med och utformat dessa regler - har kunnat döma på det sättet.
Enligt riksdagsordningen är det förbjudet att uttala sig i kammaren om domslut eller åklagares beslut i enskilda ärenden. Detta är strikt reglerat och får icke förekomma.
Herr talman! Förlåt. Om man nu anser att detta domslut sett från miljösynpunkt skulle ha varit på ett annat sätt ska man naturligtvis ändra på lagen. Det är det som jag vill ha sagt.
Herr talman! Då respekterar jag Marias synpunkt. Det är viktigt att man har rätt utgångspunkt när man diskuterar dessa frågor. Men jag är av den bestämda uppfattningen att jag inte tycker att man behöver ändra på lagen. Jag tror att man ute i kommunerna har möjlighet att göra vettiga bedömningar i miljöfrågor utifrån de konkreta frågeställningar som finns på kommunal nivå.

Herr talman! Jag har två frågor till Maria Wetterstrand. För det första: Tycker Maria Wetterstrand att det är någon skillnad mellan ett storföretag och ett litet företag som drivs på deltid? I dag ådöms det stora företaget och det lilla företaget lika mycket i miljösanktionsavgift. Tycker Maria att det är rimligt att det lilla företaget ådöms samma sanktionsavgift som det stora företaget? För det andra: På vilket sätt förbättras miljön av att en deltidsföretagare ådöms miljösanktionsavgifter och dessutom anmäls till allmän åklagare bara därför att vederbörande har glömt att anmäla att han har bytt lokal?
Herr talman! Självklart är det skillnad mellan storföretagare och småföretagare. Miljöbalkskommittén håller just nu på att se över dessa frågor, och det tycker jag är bra. En miljösanktionsavgift som är lika för alla är naturligtvis en mycket lättare börda att bära för det stora företaget än för det lilla företaget. När det gäller byte av lokaler finns det en mängd olika frågor där man har anmälningsplikt enligt miljöbalken, varav detta är en fråga. Exakt vilka frågor som ska vara anmälningspliktiga behandlas egentligen på ett annat ställe än i riksdagen. Jag kan inte svara på om det i det här enskilda fallet var rimligt ur miljösynpunkt att ställa detta krav. Men generellt kan ett byte av lokal innebära konsekvenser för miljön. Därför ska detta anmälas. Man kan inte veta i förväg i vilka fall det kan innebära en förändring ur miljösynpunkt och i vilka fall som det inte kan göra det. Därför tycker jag att det är rimligt att ha anmälningsplikt i dessa frågor.
Herr talman! Förändringar i det här avseendet kunde ha genomförts i dag. Det hade gynnat tillväxten i alla delar av Sverige, en tillväxt som vi så väl behöver. Då hade vi kunnat använda denna tillväxt till att förbättra miljön på olika sätt. Miljöpartiet har icke velat göra de förändringar som är nödvändiga för att det ska bli tillväxt i alla delar av landet. Jag beklagar det, Maria.
Herr talman! Syftet med miljöbalken är att man ska se till att miljöskyddet värnas i alla de sammanhang där det finns risk för eller står klart att miljön kommer att påverkas. Det är det som är fullständigt grundläggande. Hur detta skulle hindra tillväxten i Sverige har jag svårt att se. Jag anser att en bra miljölagstiftning är en oerhört viktig del av en hållbar tillväxt. Om vi i framtiden ska ha någon tillväxt över huvud taget i Sverige måste vi se till att vi har ett bra miljöskydd. Det leder också till att de företag som utvecklas i Sverige och som håller sig inom de ramar som naturen och miljön sätter upp kommer också att t.ex. få tillgång till större exportmarknader. Hur detta skulle påverka tillväxten i negativ riktning har jag väldigt svårt att se.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en proposition med rubriken Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m., och man kan konstatera att det är många "m.m." när man tar del av de fyra följdmotionerna och de 53 motionsyrkandena från den allmänna motionstiden 2001. I betänkandet finns det 22 reservationer och elva särskilda yttranden. Utskottet tillstyrker regeringens förslag och föreslår att samtliga motionsyrkanden avslås. 2000/2001 ett första delbetänkande Uppföljning av miljöbalken - vissa lagtekniska frågor. Betänkandet har remissbehandlats, det har skrivits en proposition som vi har behandlat i utskottet, och här står vi nu i dag och debatterar just dessa förslag till ändringar. I propositionen lämnas förslag om ändringar i miljöbalken, ändringar som framför allt syftar till att förenkla och förtydliga balkens processuella bestämmelser. Den viktigaste förändringen är att talan om utdömande av vite fortsättningsvis föreslås ske enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen i stället för som nu enligt bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal för vilket strängare straff än böter inte är föreskrivet. Dessutom föreslås ändringar som framför allt rör miljödomstolarnas handläggning av ansökningsmål. Flertalet av dessa ändringar syftar till att förenkla hanteringen. Härutöver föreslår regeringen bl.a. en skyldighet för tillsynsmyndiheter att fortlöpande kontrollera om beslutade villkor är tillräckliga och att påkalla omprövning om myndigheten finner att villkoren måste ändras eller omprövas. Som en följd av detta föreslås att kommuner, när de övertagit tillsynen från länsstyrelsen över tillståndspliktig verksamhet, ges rätt att ansöka om återkallelse av tillstånd eller omprövning av tillstånd eller villkor. Motionerna och reservationerna tar upp väsentliga frågor men handlar till största delen om det som redan finns med i Miljöbalkskommitténs direktiv. Det vi behandlar i dag är alltså ett delbetänkande av mer teknisk karaktär. Kommittén ska i ett mer samlat betänkande senast den 1 juli i år lämna förslag till de mer omfattande ändringar av lagstiftningen som uppdraget kan medföra och samtidigt redovisa de dittills gjorda erfarenheterna av miljöbalkens hänsynsregler. ska kommittén sedan redovisa en fullständigare bild av miljöbalken, om den fått genomslag i den praktiska tillämpningen, liksom andra frågor som rör uppföljningen av de centrala instrumenten i balken. Miljöbalken utgör en sammanhållen och övergripande lagstiftning för hela miljöområdet. Genom sin utformning med övergripande mål, allmänna hänsynsregler och nya övergripande instrument, t.ex. miljökvalitetsnormer, skapar den större förutsättningar för att lagstiftningen används som ett verktyg som styr miljöarbetet mot uppsatta miljömål. Miljöbalken kan tillämpas på all verksamhet och för åtgärder som inte är av försumbar betydelse för människors hälsa och miljö. Genom sitt breda tillämpningsområde ska balken bidra till att beslut som fattas både av myndigheter och av enskilda främjar en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Det är naturligt att ett nytt regelverk av miljöbalkens omfattning med ett tillämpningsområde som rör alla samhällets sektorer ger upphov till nya frågor. Det märker vi ju här i dag i vårt betänkande men också i våra kommuner, bland enskilda, i samband med infrastrukturprojekt, på företag - både stora och små - ja, i stort sett överallt. Herr talman! Den snabba samhällsutvecklingen liksom erfarenheterna av miljöbalkens tillämpning kommer att medföra att bestämmelser som nu ingår i miljöbalken måste följas upp och vid behov ändras och kompletteras. Ytterligare ett starkt motiv för detta är förändringar som följer av vårt medlemskap i EU. Det är också på grund av detta som kommittén har fått tilläggsdirektiv med ett särskilt uppdrag att lämna förslag till hur ramdirektivet för vatten ska genomföras i svensk lagstiftning. I tilläggsdirektivet ingår även att gå igenom vattendomar som kan ha betydelse för riskerna för översvämningar. Detta direktiv är just föranlett av aktuella problem i samhället såsom översvämningar. Eftersom tillämpningen av miljöbalken ska följas, tar det lite tid att se över alla tillämpningsområden och föreslå ändringar. Det kommer mer framöver, men inte i just detta betänkande. Det är förklaringen till de flesta avslagsyrkanden på motionerna. Det är viktigt att inte föregripa den parlamentariskt sammansatta utredningen där alla partier är representerade. Frågorna diskuteras omsorgsfullt utifrån bl.a. underlag från olika expertgrupper, företag och intresseorganisationer. Jag kommer nu att kommentera några av reservationerna. När det gäller situationen för de små och medelstora företagen, som tagits upp av flera här och även i reservationer från Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, anförs det i direktivet att kommittén ska belysa hur dessa företag påverkas av hänsynsreglerna och vid behov föreslå åtgärder för att underlätta för företagen att leva upp till miljöbalkens mål. Vidare har regeringen genom beslut den 20 december 2001 uppdragit åt Naturvårdsverket att föreslå förenklingar av lagar och förordningar inom sitt ansvarsområde. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni i år. Herr talman! Miljösanktionsavgifter är en hett debatterad fråga just nu, bl.a. beroende på de mål som varit uppe där miljönämnder i några kommuner varit åtalade för tjänstefel. I direktiven anförs att tillsynsmyndigheterna genom miljöbalken får ytterligare ett sanktionsmedel, nämligen de s.k. miljösanktionsavgifterna. I förordningen om miljösanktionsavgifter föreskriver regeringen att avgifter ska betalas för de överträdelser som anges i en bilaga till förordningen. Kommittén ska utvärdera effektiviteten i det nya sanktionssystemet och samspelet mellan tillsynsreglerna, sanktionsavgifterna och de straffrättsliga reglerna - det som man i dagligt tal kallar för dubbelbestraffning - samt föreslå de ändringar av regelverket som kan behövas. Förslaget från kommittén kommer vid halvårsskiftet i år. Eskil Erlandsson frågade: Vem vågar starta företag? Och han ansåg att regler behöver komma. Jag kan hålla med om att det behövs förändrade regler, och jag är säker på att de kommer vid halvårsskiftet. Att de inte tas fram snabbare beror på att det finns gränsdragningsproblem när det gäller att fastställa vad som är ett litet respektive stort företag, vad det är för saker som verkligen påverkar miljön och inte och, om man skulle ha förseningsavgifter, om man ska göra skillnad på om något kommer in för sent eller om det inte kommer in alls osv. Det är alltså inte så lätt att bara lägga fram ett konkret och färdigt förslag från utskottets sida. Därför föreslår utskottet att de motioner som handlar om miljösanktionsavgifter avstyrks i avvaktan på att utredningen slutför sitt arbete i den här delen. Sedan är det en fråga som kommer upp i alla miljödebatter, nämligen strandskyddet. Strandskyddet är ju oerhört viktigt. Utskottet tillstyrker regeringens förslag beträffande förtydliganden av strandskyddsbestämmelserna och undantag från beslut om vattenskyddsområden. 2001 till Naturvårdsverket att kartlägga i vilken utsträckning länsstyrelserna delegerat beslutsbefogenheter och tillsynsansvar beträffande strandskyddet till kommunerna. Uppdraget ska, efter beslut om förlängning den 24 januari i år, redovisas i april 2002, och det är ju snart. Utskottet avstyrker mot denna bakgrund motioner rörande frågor om strandskyddet. Herr talman! Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam miljö. En hållbar utveckling som bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människors rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. De grundläggande reglerna i miljöbalken är tilllämpliga på i princip all mänsklig aktivitet som kan skada miljön, så det är klart att det är många som berörs av lagstiftningen. Det är därför viktigt att översynen görs på ett bra sätt och att alla delar i direktivet tas upp ordentligt. Detta tar dock lite tid. Därför får vi återkomma i frågan vid flera tillfällen framöver.

Herr talman! Socialdemokraterna är möjligen något mer tillväxtvänliga än vad Miljöpartiet är, varför jag upprepar de frågor som jag ställde till Miljöpartiets företrädare tidigare. På vilket sätt förbättrar en utebliven anmälan om ett lokalbyte miljön? På vilket sätt förbättras miljön av att någon åläggs en hög sanktionsavgift för att en anmälan kommit in för sent? De här problemen, Carina Ohlsson, är påtalade otaliga gånger i den här kammaren och annorstädes. Varför väljer ni inte att gynna tillväxten i alla delar av landet och se till att vi får fler företagare, fler som vågar satsa på ett eget företag som ger egen utkomst och därtill kanske med tiden utkomst åt andra människor? Varför är ni så saktfärdiga?
Herr talman! Jag tror inte att tillväxten i de olika regionerna bara beror på huruvida miljöbalken är sträng i alla dess delar. Även om miljöbalken är en bra lagstiftning, tror jag ändå att det är att överskatta värdet i det avseendet. Jag tror att det är mycket annat som gör att tillväxt främjas eller inte främjas. Sedan håller jag naturligtvis med om att man måste se över det som inte är bra, som det här med att man kommer in för sent med vissa rapporter. Det är möjligt att det också finns en skillnad mellan olika anmälningsärenden och att det är därför som det inte går att lägga fram något väldigt snabbt. Men det ska alltså komma något nu i den delen. Vi som är parlamentariker - jag sitter också i Miljöbalkskommittén - vill påskynda den här delen så att det verkligen ska komma med någonting nu. Jag kan väl inte säga att alla de här avgifterna har varit till gagn för miljön, det kan jag inte påstå. Till viss del kan jag alltså hålla med Eskil Erlandsson.
Herr talman! Jag ser med tillförsikt fram emot det betänkande som är att förvänta då vid midsommartid och hoppas att Carina Ohlsson medverkar dels till att förslagen kommer i tid, så att det är möjligt att behandla dem i närtid, dels till att förslagen blir sådana att vi gynnar företagande i alla delar av landet.
Herr talman! Delbetänkandet ska inte bara gynna företagande. Den största målsättningen är att det ska gynna miljön. Jag är helt säker på att det kommer att komma ett bra delbetänkande, för kommittén jobbar på ett oerhört bra och ambitiöst sätt med de här frågorna. Det kommer ett delbetänkande som kommer att gynna miljön.
Herr talman! Carina Ohlsson konstaterar att vi dels har en proposition till grund, men dels också har mycket "m.m.". Jag skulle vilja säga att detta "m.m." egentligen är en spegelbild av tillståndet ute i verkligheten. Om det är så att vi har väldigt mycket problem ute i verkligheten med en lagstiftning så återspeglas detta också i form av motioner och reservationer i anslutning till det betänkande som tar upp de här frågorna. Detta visar mycket klart hur komplicerad och besvärlig denna miljölagstiftning är. Sedan tror jag att vi är överens om att vi ska ha en miljölagstiftning som är grundad på inriktningen om en hållbar utveckling. Det är inte det som vi kritiserar. Vad vi kritiserar är att vi har fått en lagstiftning som faktiskt har en motsatt effekt i väldigt många sammanhang. I stället för miljöavgifter har vi fått blankettavgifter. Man kommer inte in med en blankett i tid och så får man betala en hög avgift för detta. Det har inte ett dugg med miljön att göra, precis som har sagts här tidigare. En annan sak som jag vill ta upp är frågan om de komplicerade MKB-utredningar som måste göras - inte minst av småföretagen. Vi har från vår sida i samband med att balken antogs krävt att det måste finnas en betydande miljöpåverkan från en verksamhet för att man ska behöva göra en sådan här omfattande MKB-utredning. Jag vill fråga Carina Ohlsson: Vore det inte rimligt att få den ändringen till stånd att man grundar sig på åtminstone en betydande miljöpåverkan för att ett företag ska behöva en sådan här omfattande utredning? I de flesta fall i dag när det gäller småföretagen tvingas man faktiskt anlita dyr konsulthjälp för att få detta att fungera. Sedan vill jag än en gång påtala nödvändigheten av att se till att det här arbetet sker snabbt. Jag vill fråga Carina Ohlsson om hon tror att det kan komma en proposition till riksdagen redan i höst gällande nödvändiga ändringar av den här miljöbalken.
Herr talman! Först vill jag säga att jag har svårt att bedöma hur snabbt det kan komma en proposition. Det kan jag inte lova någonting om. Jag har en motsatt uppfattning jämfört med Göte när han säger att det bara är problem med miljöbalken. Det tycker inte jag. Däremot är det väl problemen som har beskrivits i medierna. Men det är mycket som har fungerat väldigt bra och som rullar på. Det är också många som gör de här miljökonsekvensbeskrivningarna och jobbar efter dem. När man gör en miljökonsekvensbeskrivning, oavsett om det är i ett stort eller ett litet företag, kan det ha väldigt stor betydelse för tillväxten och det egna företagandet. Det kan ha det både på den yttre miljön och på den inre miljön inne i företaget. Det kan också gälla hälsan hos dem som arbetar eller hos ägarna - om det är litet företag kanske det är ägaren som driver det och som jobbar där själv. Jag vet, genom att jag har pratat med företagare, att de kommer på saker som de kanske inte hade tänkt på tidigare eller fördjupat sig i. Det kan alltså ha stor betydelse på många olika områden.
Herr talman! Vad jag vill, och vad vi vill från Moderaternas sida, är att ändra på det som det är problem med i miljöbalken. Vi har inte sagt annat än att vi måste ha en miljölagstiftning, det är ju alldeles självklart. Men vi ska ha en lagstiftning som fungerar. Låt mig ta ett exempel: En lantbrukare får sina djurstallar bortsynta. Han tar fram ritningar på nya djurstallar och lämnar in till kommunens myndigheter. Man väntar så länge med behandlingen att det börjar skrida in mot höst och vinter. Då inser lantbrukaren att nu måste jag sätta i gång att bygga, för i annat fall måste djuren gå ute i vinter. Han sätter i gång med bygget, och detta resulterar i att han från kommunen får en anmälan, vilket resulterar i en miljösanktionsavgift på en kvarts miljon kronor. Detta kan ju inte vara rimligt. Det har inte haft någon som helst negativ inverkan på miljön. Om han däremot inte hade satt i gång sitt stallbygge hade han blivit dömd för djurplågeri av samma myndighet som har att handlägga frågan ur miljösynpunkt. Det är den formen av tokigheter som vi tycker att man måste ändra på i miljöbalken - och göra det mycket snabbt.
Herr talman! Det är väldigt svårt att kommentera enskilda ärenden, men det är klart att ingen är gynnad av långa handläggningstider. Men det behöver inte vara miljöbalkens fel. Det kan bero på andra saker också. Det är naturligtvis ingen som kan stå i talarstolen och säga att det är bra med långa handläggningstider. Det kan man väl säga generellt. När det är en sådan här stor lagstiftning är det klart att det kan finnas barnsjukdomar och att det kan finans saker som man behöver se över. Att det var så mycket som vi tog upp - det var mycket "m.m.", många motionsyrkanden och reservationer - visar ju också att det finns ett oerhört stort intresse för de här frågorna, och det är väl viktigt. Det är också viktigt att vi får tillfälle att debattera miljöbalken vid varje delbetänkande. Förhoppningsvis kommer de så snabbt som bl.a. Göte Jonsson önskar.
Herr talman! Vänsterpartiet är positivt till att miljöbalken finns. Vid utveckling av en verksamhet blir det ofta en konflikt mellan denna verksamhet och miljön. Man måste välja. Jag ser då att miljöbalken ska se till att miljön inte väljs bort. Man ska inte kunna välja bort den. I flera av anförandena här verkar det som att man anser att miljöbalken är för stark, eller i alla fall för detaljerad. Jag tror säkert att det finns sådana delar i miljöbalken också, och jag utgår från att den här kommittén tar sig an dessa. Men kan Carina Ohlsson också se att motsatsen föreligger, att miljöbalken ibland är för svag? Jag tog som exempel upp Hallandsåsen och de oljeutsläpp som sker i havet, att man där inte kommer åt dem som har ansvaret och att man därför måste skärpa miljöbalken på vissa punkter.
Herr talman! Det är möjligt, när man gör den här översynen, att det finns delar som också behöver skärpas och kommer att skärpas. Jag tror att man gå åt båda håll. Det är också något som kritiken har handlat om, att det här har speglat mycket av sådant som människor kanske inte upplever som så stora miljösynder. Det är det som har speglats i medierna. Samtidigt har det pågått mycket annat som inte har speglats på samma sätt. Det var det jag tog upp. Det är oerhört viktigt, precis som Willy Söderdahl säger, att det finns ett starkt verktyg för en miljölagstiftning, vilket det här instrumentet med miljöbalken är. När det gäller stora infrastrukturprojekt finns det också med i direktiven att man ska följa dem och se hur man kan göra för att de i största möjliga mån ska ta hänsyn till miljön.
Herr talman! Miljöbalken är ju också en garant för allmänheten gentemot företag och myndigheter, som kraftbolag, Vägverket eller något annat. Då är det väldigt viktigt att den vanlige medborgaren känner att miljöbalken verkligen är den här garanten. Den måste vara tillräckligt stark. Man får inte förenkla den på ett sådant vis att det undergräver medborgarnas känsla för att den verkligen är den här garanten. De måste få insyn och möjlighet att göra sina röster hörda. På så vis får vi också en acceptans för de åtgärder som måste genomföras.

Herr talman! Hårda stormar, smältande isar, djur och växtarter som dör ut, människor som svälter och översvämningar. Det är inga små konsekvenser som FN:s klimatpanel, IPCC, målar upp i sitt framtidsscenario. Visst är det skrämmande? Tittar man ut genom fönstret ser man förändringar: sämre vintrar, översvämningar, ovanligt mycket regn m.m. FN:s klimatpanel menar att jordens medeltemperatur har ökat med ca 0,6 grader under 1900-talet. Förändringar har observerats, t.ex. när det gäller snötäckt mark, isars utbredning och Arktis tjocklek. Samtidigt har man observerat att koncentrationen av växthusgaser, t.ex. koldioxid, i atmosfären har ökat. Man hävdar att naturliga variationer i solstrålningens intensitet och jordföreteelser som vulkanutbrott har lett till en viss avkylning. Därför är kanske uppvärmningen ännu större än visat. Klimatpanelen använder sig av s.k. klimatmodeller - datamodeller - för att måla upp framtidsscenarier. De data som matas in i modellen baseras på tolkningar av tusentals forskningsrapporter världen över. Detta är den allmänna bilden av klimatutvecklingen. Slutsatsen är att det har skett en uppvärmning av jorden och att det är människors utsläpp som är den viktigaste orsaken. Är detta då den enda bilden av klimatutvecklingen? Nej, den har kritiserats från flera håll. Forskare som IPCC har hänvisat till i sina rapporter hävdar att de aldrig konsulterats i arbetet. Richard Lindzen, meteorlog vid Massachusetts Institute of Technology och en av huvudförfattarna till rapportunderlaget, säger till tidningen The Toronto Star: Allmänheten fås att tro att hundratals, t.o.m. tusentals, kom till samförstånd angående rapporten. Sanningen är att vi inte ens tillfrågats. De datamodeller som man har använt sig av har fått mycket kritik från forskare världen över. Man har sagt att de är alltför teoretiska och att resultatet självklart blir påverkat av de data man för in. Jarl Ahlbeck vid miljövårdstekniska institutet vid Åbo akademi i Finland hävdar att IPCC:s mest extrema scenario bygger på att vi teoretiskt bränner ut samtliga i dag kända fossilbränslekällor, vilket är nationalekonomiskt helt omöjligt. Priset blir för högt. Danish Space Research Institute hävdar att IPCC helt och hållet har bortsett från att räkna med molnbildningens effekter på klimatet, vilket IPCC också har medgett. Han håller på med ett världsomspännande forskningsprojekt om detta tillsammans med ett 60-tal forskare. NASA hävdar att solens aktiviteter har ökat dramatiskt under den uppvärmningsperiod som IPCC refererar till. Det skulle innebära att andra faktorer än de mänskligt påverkbara skulle kunna bidra till uppvärmningen. För att göra detta ännu mer komplicerat vill jag påpeka att det finns en hel del forskare, främst klimatologer, som menar att det inte sker någon uppvärmning alls. De menar att mätningarna är felaktiga beroende på att man har mätt i fel luftskikt eller på att mätstationerna är felplacerade. Dessutom hävdas att de mätningar som har gjorts sedan 1866 är en alltför kort serie för att kunna dra slutsatser av. Parallellt med denna debatt kunde man nyligen i den prestigefyllda vetenskapstidningen Nature läsa om en stor kartläggning av Antarktis, där forskarna har påvisat en drastisk nedkylning av polarisen. Nedkylningen är så svår att de stackars pingvinerna fryser och har svårt att hitta mat. Vidare har ögruppen Maldiverna höjts med två decimeter - inte sjunkit, som scenarierna pekar på. Vad är då mitt motiv med att lyfta fram kritiken mot den uppfattning som är allmänt rådande, åtminstone i de europeiska parlamenten och vid FN:s olika möten? Är det att förneka den globala uppvärmningen? Är det att förneka människans inblandning i uppvärmningen? Nej, det är det inte. Jag är ingen forskare. Det finns rätt få forskare i riksdagen. Riksdagens uppgift är att fatta beslut på den vetenskapliga grund som forskarna ger oss. Mitt enda syfte med detta inlägg är att peka på de frågetecken - berättigade frågetecken - som borde finnas kring klimatfrågan. Ibland tycker jag att denna fråga behandlas alltför lättvindigt och alltför tvärsäkert i denna kammare. Hur förhåller jag och mitt parti oss då till klimatfrågan? Vi är inte säkra på att det verkligen sker en global uppvärmning, och vi är inte säkra på att det är utsläpp av koldioxid som har lett till den eventuella uppvärmningen. Men vi anser att den hotbild som FN:s klimatpanel har målat upp är alltför hotfull för att ignorera. Vi anser att vi måste reducera utsläppen av växthusgaser för att förhindra en sådan utveckling. Därför måste frågan hanteras balanserat. Lek med tanken att vi har fel. Tänk om vi har satsat mångmiljardbelopp, flyttat arbetstillfällen utomlands och skapat en mycket svårare ekonomisk situation för våra medborgare och det visar sig att vi har fel. Hur det verkligen blir får framtiden utvisa. Vi tar en mycket stor risk om vi inte gör något åt växthusgaserna, men det är inte riskfritt att göra tvärtom heller. Det måste vi vara medvetna om. Den s.k. klimatutredningen skrev i sitt slutbetänkande att växthusgaserna måste reduceras med ca 50 % till år 2050. Det måste sättas in kraftiga ekonomiska styrmedel för att uppnå det målet. Men det krävs åtgärder nu. Därför ställer vi oss bakom Sveriges tillträdande till Kyotoprotokollet och det ansvar som det innebär att vi tar på oss internationellt. Det finns med som ett av två förslag i propositionen. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till vår reservation nr 1. Den innebär att vi moderater vill att riksdagen avslår regeringens proposition. Vi menar att regeringens proposition inte innehåller de överväganden som vi anser att en klimatstrategi bör innehålla. Att efter flera års arbete och minst ett års försening lägga fram en proposition som bara innehåller ett suddigt procentmål - att reducera de svenska utsläppen av växthusgaser med 4 % mellan 2008 och 2012 - är inte mycket att komma med. Att dessa 4 % dessutom bara får åtgärdas inom Sverige är inte bättre. Sverige har i dag en av de lägsta utsläppsnivåerna i i-länderna när det gäller växthusgaser. Vår koldioxideffektiva energiproduktion, t.ex. vattenkraft och kärnkraft, och ett miljömedvetet näringsliv är våra främsta framgångsrecept. Vi har så låga utsläpp att vi inom ramen för EU:s åtaganden har tillåtits att släppa ut 4 % mer än vi gjorde normalåret 1990. IPCC:s beräkningar ligger till grund för regeringens politik. IPCC hävdar att klimatproblemen är globala. FN:s miljömöten i Rio de Janeiro och Kyoto pekade på att de globala problemen behöver globala lösningar. Dessutom hävdade man att redan hårt ansträngda nationella budgetar behöver kostnads och miljöeffektiva lösningar. Vad gör då den svenska regeringen? Jo, man hävdar de globala problemen men talar mest om nationella lösningar. Varje procents reduktion av koldioxidutsläppen är oerhört mycket dyrare i ett koldioxideffektivt land som Sverige än i de länder som släpper ut mer. Om man fick göra investeringar utomlands skulle vi få betydligt lägre utsläpp för samma pengar eller en likvärdig utsläppsminskning till en betydligt lägre kostnad. Ändå föreslås en nationell reduktion. Det är ologiskt och dumt. Ännu värre är att regeringen inte har pekat ut hur man har kommit fram till de fyra procenten. Tidigare har det handlat om införande och höjande av koldioxidskatten. Klarar det svenska näringslivet av fler skattehöjningar i en redan hård internationell konkurrens? Hur många förlorade arbetstillfällen skulle det leda till? Vi tycker inte heller att bilisterna ska beläggas med ytterligare straffavgifter, t.ex. trängselavgifter i storstäder. Jag är orolig för vad framtiden för med sig! Vi behöver globala lösningar på globala problem. Till betänkandet har vi fogat reservationer om att s.k. flexibla mekanismer är en bättre lösning på problemen - dvs. att vårt näringsliv får göra effektiva klimatinvesteringar i andra länder och att vi kan göra miljöeffektiva skuldavskrivningar i andra länder m.m. Det är en bättre väg att gå. Dessutom anser vi att en miljöklassning av eldningsoljor skulle vara ett sätt att främja miljövänliga metoder. Herr talman! Det har sagts förut och det tål att sägas igen i denna kammare, regeringen för en märklig energipolitik. Nu kommer vi att fatta beslut om det sista miljödelmålet Begränsad klimatpåverkan. Klimatmålet är enligt regeringen ett av de viktigaste miljömålen för Sverige. Miljöminister Kjell Larsson har vid flera tillfällen förklarat att den koldioxideffektiva energiproduktionen är den främsta anledningen till detta. Ändå valde man att lägga ned Barsebäck 1. För miljön har detta inneburit att bl.a. danskarna får producera mer energi i sina kolkraftverk. Den ökade koleldningen i vårt närområde har förvisso inte lett till högre svenska utsläpp men väl till ett rejält nettotillskott till atmosfären. Hade vi i stället satsat alla de pengar som det kostat den svenska staten att lägga ned Barsebäck 1 på de mest effektiva internationella insatserna hade det varit betydligt bättre för miljö. Enligt flera studier, bl.a. utredningen Handla för att uppnå klimatmål, kostar de billigaste åtgärderna under 5 öre per kilo koldioxid. Kostnaden för nedläggningen av Barsebäck 1 motsvarar alltså en koldioxidreduktion jämförlig med hela Sveriges, hela Danmarks och halva Norges totala utsläpp av växthusgaser. Har vi då råd att fortsätta med att lägga ned Barsebäck 2? Det är ett ekonomiskt och miljömässigt vansinne. Herr talman! Regeringens klimatproposition är undermålig. Att sätta ett utsläppsmål utan att visa på vägen dit är inte ett bra sätt att bedriva miljöpolitik. Därför vill vi avslå regeringens mål för den svenska klimatpolitiken. Däremot tillstyrker vi Sveriges tillträde till Kyotoprotokollet. Jag vill trots mina kommentarer här hälsa nya statsrådet välkommen till kammaren.

Herr talman! Som ordförande i utskottet vill jag passa på och hälsa Lena Sommestad välkommen till den första debatten med utskottet i kammaren. Det här är inte den första debatten vi har som berör klimatfrågorna. Vid en tidigare debatt för ungefär ett och ett halvt år sedan var frågan om kopplingen mellan klimatfrågorna och översvämningarna aktuell. Vi påmindes då om de stora katastrofala händelser som skedde runt om i vår värld. Antalet väderfenomen av okänd styrka tycks bli fler och fler. Den ena översvämningen efter den andra drabbar också vårt eget land. Färska forskningsrön pekar i dag alltmer tydligt på att mänsklig klimatpåverkan under det senaste seklet är en bidragande orsak till de klimatförändringar vi nu kan ana. Sedan början av 1900-talet har t.ex. trädgränsen för björk, gran och tall höjts i genomsnitt över 100 meter i södra delen av fjällkedjan. Bara i mitt eget hemlän Dalarna är Sveriges sydligaste fjäll Tandövala i dag helt skogklätt. På samma sätt blir Anjosvarden tio mil därifrån mer och mer skogbeklätt. Den skandinaviska fjällkedjans höga naturvärde håller snabbt på att förändras. Färska forskarrön visar att Sveriges klimat inte varit varmare än nu på ca 3 000 år. Sedan 100 år tillbaka har trenden brutits, fjällfloran talar sitt tydliga språk, säger aktuell forskning. Det här är bara några av de tecken på klimatförändringar som med stor sannolikhet beror på mänsklig påverkan. Bara under det senaste seklet har jordens medeltemperatur i genomsnitt ökat med 0,6 grader. Bedömningar av framtidens klimat tyder på en ökning på mellan 1,4 och 5,8 grader under innevarande sekel. Med det perspektivet är klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växthusgaser kanske det största globala miljöproblem som mänskligheten står inför under 2000-talet. De utsläppsminskningar som krävs för att långsiktigt hejda klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att innebära livsstilsförändringar. För att nå verkliga resultat på klimatområdet gäller det att alla länder aktivt bidrar till arbetet. En viktig uppgift är att få med USA på tåget. Vi kristdemokrater biträder i huvudsak regeringens förslag. Vi motsätter oss inte på något sätt höga ambitionsnivåer, men vi anser att det är väsentligt att fylla klimatpolitiken med konkret innehåll. Det räcker inte med vackra visioner. Visserligen innehåller propositionen tankar som leder åt rätt håll, bl.a. ökad satsning på energieffektivitet i byggnadsbeståndet, klimatinvesteringsprogram i kommunerna, främjande av el från förnybara energikällor och en strategi för alternativa drivmedel, liksom informationskampanj till hushållen. Det är bra. Trots detta måste starka invändningar riktas mot ambitionsnivån. Avsaknaden av samordning med den kommande energipolitiska propositionen är ett misstag som regeringen gör. Det hade varit en avsevärd fördel om regeringen kunnat samla sig till en sammanhållen energi och klimatproposition eftersom så mycket av klimatåtgärderna är energibetingade. En fråga jag har till miljöministern är: Delar inte miljöministern uppfattningen om den strategin? Ett område där ambitionerna definitivt måste höjas är energisparandet i byggbeståndet. Bostäder och kontorslokaler svarar för ca 40 % av all energianvändning. Analyser inom bl.a. Skanska har visat att byggsektorns totala utsläpp av växthusgaser i Europa skulle kunna minskas med minst 20 % fram till 2020. Ett "renoveringsprogram" för miljön på europeisk nivå skulle slå tre flugor i en smäll: kraftigt reducerade utsläpp, avsevärt lägre energikostnader för konsumenterna och dessutom ett stort antal nya årsarbeten under den tid renoveringsprogrammet pågår. Om vi drar in kandidatländerna i bilden och även dessa omfattas av Kyotoprotokollets krav är sparmöjligheterna ännu större. Men regeringen tänker inte i Europatermer. Och här ligger den allvarligaste kritiken mot propositionen. Förslaget till klimatstrategi är påfallande inåtvänt och bortser helt från den gemensamma elmarknad som nu håller på att växa fram i Europa, en marknad som öppnar för helt nya möjligheter för Sverige och EU att i nära samarbete effektivt möta kraven i Kyotoprotokollet. Det är den höga användningen av kolkondens utanför våra gränser som gör svensk el så högintressant. Den stora delen av den svenska elen produceras utan koldioxid eller svavelutsläpp. Antag att vi i Sverige kraftigt ökade våra ansträngningar att spara och hushålla med el i både industrin och bostadssektorn. Den el som då blir över kan säljas på kontinenten och medverka till att lägga ned koleldade kraftverk. Möjligheterna i Sverige till ökad utbyggnad av fjärrvärmen, ofta med biomassa som bränsle, är dessutom långtifrån uttömda. Därtill finns stora möjligheter att producera både el och värme från dagens fjärrvärme genom s.k. kraftvärme. Rent tekniskt sett är det inga problem för fjärrvärmesektorn att bidra med ytterligare upp till 20 terawattimmar el. Det innebär att ett sådant kraftverk har nära 100 % verkningsgrad eftersom kylvattnet används för att värma bostäder och andra lokaler. Men hindret är dagens skatteregler som drabbar kraftvärmen med en skatt när spillvärmen ändå används till något nyttigt. Det här visar att det finns en stor potential att via svensk elexport reducera de totala utsläppen av koldioxid inom EU. På köpet skulle luftkvaliteten i Sydoch Västsverige påtagligt förbättras i och med att danska och tyska kolkraftverk stängs ned. Det märkliga är att så lite av dessa möjligheter berörs i regeringens klimatproposition. Men först krävs också ett beslut om en gemensam koldioxidskatt på EU-nivå för att påskynda utvecklingen mot ett mer rationellt och miljömässigt utnyttjande av energin. Parallellt måste också subsidierna till kol i flera medlemsländer fasas ut. Så länge produktionen av kol åtnjuter höga subsidier i vissa länder kommer inte marknaden att fungera på ett bra sätt. Vidare krävs ett fullt utbyggt system för handel med utsläppsrätter. Mycket talar för att handel med utsläppsrätter kan bli en viktig del av den globala lösningen i klimatfrågan. Det handlar om att satsa på åtgärder som leder till stora reduktioner till lägsta möjliga kostnad. Herr talman! På trafikområdet är det också centralt att Sverige arbetar med harmonisering inom EU för att nå resultat avseende utsläppsminskningar. Det gäller t.ex. trafikavgifter, kilometerskatt på tunga fordon och miljöskatt på bränsle. Introduktionen av alternativa drivmedel såsom etanol är en viktig del av klimatstrategin. Pågående pilotprojekt, som exempelvis etanolfabriken i Norrköping, måste få fortsatta möjligheter att utvecklas. Det är nu också hög tid att regeringen tar de etableringsansökningar som syftar till att utvinna etanol ur inhemskt skogsavfall på allvar. Att utnyttja den rika tillgången på inhemsk råvara måste vara att föredra framför fortsatt import av etanol baserad på undermåligt vin från södra Europa. Utvecklingen av jord och skogsbruket är ett annat viktigt område och en viktig del i arbetet med att få ned koldioxidavgången från jordklotet. En skogsskötsel med inriktning på att öka upptaget av koldioxid måste ha tydliga incitament. Åtgärder för att öka den organiska substansen i åkermarken är också ett verksamt medel för att marken ska bli bättre som fungerande kolsänka och därmed bidra till minskade utsläpp. Med mer varsamma metoder vid brukandet av jorden kan man binda kolet genom växternas fotosyntes. I dag finns exempel på ekologiska odlingssystem som ökar jordens mullhalt. Ett annat sätt att öka jordens mullhalt är effektiva och storskaliga komposteringsmetoder för den biologiska nedbrytbara delen av hushållsavfallet. I stället för att alltmer av det komposterbara avfallet bränns borde det tas till vara i kampen för att minska koldioxidutsläppen. Det åtgärder som måste vidtas för att reducera utsläppen av växthusgaser måste garantera vår fortsatta välfärd och svensk industris fortsatta utvecklingsmöjligheter samtidigt som målet om en hållbar utveckling inte får släppas ur sikte. Hanteringen av klimatproblemen aktualiseras också på ett speciellt sätt genom de etik och livsstilsfrågor som följer i spåren. Inte minst angeläget är att u-länderna ges möjligheter till stöd för teknologiöverföring och tekniksprång som leder till låg påverkan på klimatet. Herr talman! Kristdemokraterna har ett antal reservationer i betänkandet med idéer som vi hoppas att regeringen tar till sig. Jag har ingen annan avsikt här än att yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Även jag vill hälsa det nya statsrådet Lena Sommestad välkommen till den här debatten och till kammaren. Herr talman! Sverige ligger långt framme i klimatarbetet. Jag tycker därför att vi bör utnyttja den position som vi innehar för att driva på klimatfrågorna inom den europeiska unionen och också inom den övriga delen av världssamfundet. Jag måste också inledningsvis konstatera att alla delar av vårt eget samhälle, alla delar i Sverige, måste vara engagerade i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser. Enbart politiska beslut räcker inte. Människor och företag måste bli medvetna om de problem som utsläppen av växthusgaser ger upphov till. En bred upplysningsverksamhet och en bred informationsverksamhet behövs därför. Herr talman! Regeringens målsättning är att minska utsläppen av växthusgaser med minst 4 % avser regeringen som komplement att överväga ett mål som innefattar de flexibla mekanismerna. Det är bra. Det kan tyckas vara en bra målsättning. Men med hänsyn till att Sverige ligger så långt framme borde vi egentligen redan nu kunna sätta ribban lite högre. Herr talman! Jag hoppas och förutsätter att det utredningsarbete som nu pågår kring hur vi ska handskas med de flexibla mekanismerna och kolsänkorna sker med skyndsamhet så att vi kan höja ribban och spänna bågen bättre år 2004. Jag nämnde tidigare att alla delar i vårt samhälle måste engageras. Det är några områden som jag tycker är åsidosatta, bortglömda, undangömda i den proposition som är förelagd riksdagen. Jag ska ta upp ett av de områden som jag tycker kanske har kommit allra mest i skymundan och tala mest om det. Det gäller frågan om transporter, transportsystem, fordon, kollektivtrafik och dylika ting. Transportsystemens andel av utsläppen av växthusgaser uppgår till ungefär en tredjedel av de totala utsläppen. Det är därför som vi i Centerpartiet anser att det är nödvändigt att vi miljöanpassar transportsystemen för att minska miljöpåverkan och därmed nå en hållbar utveckling. I detta har valet av såväl transportslag som bränsle en avgörande roll. Till nästan alla delar baseras ju dagens transportsystem, järnvägen möjligen till någon del undantagen, på fossila bränslen som har en stor klimatpåverkan vid förbränning och åstadkommer skador på människor och miljö. Det är därför viktigt att vi skapar ett grönare transportsystem. Användningen av fossila bränslen måste minska och på sikt fasas ut. En anpassning av transportsystemen i riktning mot detta kräver åtgärder både nu, dvs. på kort sikt, och på lite längre sikt. Omställningen måste ske på så sätt att det också är möjligt att bo och verka i småorter på den svenska landsbygden, som vi har gott om i Sverige, men också i större städer. Det innebär att kollektivtrafiken måste förbättras i alla delar av landet och mer gods måste flyttas över från vägtransporter med lastbil till järnväg och sjöfart där så är möjligt. Herr talman! Vilken är då den viktigaste åtgärden för att åstadkomma en förbättring på det här området? Som jag ser det är det att skattebefria de alternativa drivmedlen. I klimatpropositionen har regeringen föreslagit en skattestrategi för de alternativa drivmedlen. Tyvärr kan man konstatera att de skattelättnader som aviseras inte kommer att räcka till för att uppnå de mål som vi vill uppnå. En strategi med en längre horisont måste utarbetas i det här avseendet. Det är angeläget att fler projekt för produktion av t.ex. etanol får möjlighet att starta. Det gäller också andra biodrivmedel. Potentialen är ju, som tidigare påtalats här från talarstolen, stor i Sverige för produktion av etanol och andra biodrivmedel. Vi anser att det behövs en långsiktig skattebefrielse för biodrivmedel. Då vågar människor och företag göra nödvändiga investeringar för att vi ska få till stånd det vi vill uppnå, nämligen alternativa drivmedel som inte påverkar miljön på det sätt som nuvarande drivmedel gör. Då skapas alltså långsiktiga spelregler för de investeringar som krävs för att produktion och distribution av alternativa drivmedel ska kunna öka. För att detta i sin tur ska vara möjligt krävs det att Sverige långsiktigt ser till att skaffa sig möjlighet att skattebefria biodrivmedel. Då måste Sveriges regeringen driva på för att ändra EU kommissionens förslag om att skattenivån för biodrivmedel inte får vara lägre än 50 % av motsvarande skattenivå på bensin och diesel. Jag tycker att det är häpnadsväckande att regeringen inte med kraft har tagit tag i denna så viktiga fråga som påverkar miljön på det sätt som sker och som bevisas i den proposition som nu är förelagd riksdagen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till min reservation nr 8.

Herr talman! Även jag vill säga välkommen till miljöminister Lena Sommestad. Klimatfrågan är en global angelägenhet, och vi i Sverige har vår del av det totala ansvaret. Vi får ju larmrapporter om hur temperaturen stiger på grund av växthusgaser. Polarisar smälter, och nederbörden ökar. De här siffrorna tas av en del på lika stort allvar som en opinions och väljarundersökning från Sifo sex månader före nästa val. Man menar att sifferrapporteringen ligger inom felmarginalen och att det rör sig om naturliga förändringar inom en längre tidscykel. Alla vet att felmarginaler existerar, men inte borde vi använda dem som snuttefilt och sova vidare. Det sägs att regnskogarna i Amazonas inte minskat med mer än 13 % sedan människan gjorde sin entré där, men om man ska göra den bilden komplett måste man veta att det försvann bara 1 % mellan åren 1500 och 1970. De övriga 12 procenten har försvunnit de senaste 30 åren. Det sägs att jordens skogar årligen minskar med en yta som motsvarar Greklands storlek. Det sägs att det existerar en av människan förorsakad växthuseffekt, och det är uppenbart att det finns människor som inte tror på det. Självfallet ska alla uppgifter granskas kritiskt, men en majoritet av forskare hävdar att människan har en påverkan på växthuseffekten. FN:s klimatpanel, IPCC, har i år lagt fram en rapport om växthuseffekten. Flera tusen forskare är eniga om att våra utsläpp av växthusgaser, där koldioxid är den viktigaste, kommer att orsaka stora störningar på vårt klimat. Det nya med den här rapporten är att den om möjligt är ännu mer pessimistisk än tidigare rapporter. Forskarnas dataprogram blir säkrare på att visa vilka störningar som kommer. Prognossäkerheten ökar. De kommande 100 åren kommer klimatet i Mellansverige, säger många forskare, att förändras från ett nordiskt till ett mellaneuropeiskt klimat. Det låter i och för sig skönt men bär inom sig stora problem. Ingen vet hur en så hastig klimatförändring kommer till stånd. Vi riskerar tvära kast mellan stora ytterligheter; massor av regn på sina håll under vissa år, torka på andra. Extrem värme eller långa köldperioder kan avlösa varandra. Vill det sig riktigt illa för Sverige stannar den nordatlantiska pumpen, den som till sin verkan är känd som Golfströmmen. Skulle pumpen stanna stannar Golfströmmen. Ett sådant stopp kan komma snabbt, kanske inom en tioårsperiod, och komma att bli en total katastrof för norra Europa. Medeltemperaturen i Sverige skulle sjunka, säger forskarna, med 7 grader. Vintern skulle bli minst sex månader i hela landet. Den odlingsbara marken skulle i princip försvinna. Ja visst är det en svartmålning, kan många tycka, men det är ändå signaler som vi måste ta på största allvar. Den samlade expertisen är enig i sin oro. Det finns enstaka forskare som ifrågasätter IPCC:s rön, men de är få. Oavsett det är risken stor att IPCC:s forskare har rätt. Vi måste handla som om de har rätt. Det finns inget försvar för att strunta i frågan. Det finns heller inget försvar för dem som försöker förringa vårt ansvar för den globala miljön. Regeringens mål är att de svenska utsläppen av växthusgaser ska bli minst 4 % lägre än 1990. Vi tror inte att de åtgärder regeringen föreslår är tillräckliga. Redan i april 2000 presenterade Klimatkommittén sina överväganden och mål, och redan i den kommitténs direktiv poängterade man målsättningen med de beslut som regeringen och stödpartierna ställt sig bakom. Man har inte presenterat tillräckligt med åtgärder som kan tänkas bryta denna negativa utveckling av Sveriges utsläpp. Från något partis sida efterfrågas flexibilitet. Man säger sig vilja ta klimatfrågorna på allvar men de facto ifrågasätter och bagatelliserar man problemen. Det finns en risk för att kortsiktigt ekonomiskt tänkande tar över om man vill mäta med ett måttband av gummi. Dessutom har Moderaterna ingått en ohelig allians med Socialdemokraterna och vill inte låta EU:s beslutsregler förändras så att beslut om miljöskatter kan fattas med majoritet. Eftersom enighet krävs kommer det medlemsland som har den lägsta miljöambitionen att stoppa en rationell klimatpolitik. Ett annat parti ger sken av att vilja gå längre. Man säger sig vilja sänka utsläppen mer än 4 %, men då räknar man in s.k. sänkor. Kolsänkorna, som vi har anledning att diskutera, är inte statiska. De varierar med tiden genom avverkningar och skogsbränder och inte minst genom naturlig död. Kyotoprotokollet ger möjligheter för länder att klara sina åtaganden genom att handla med utsläppsrätter. Att fördela utsläppsrätter via marknaden har stora fördelar jämfört med administrativa regleringar och jämfört med skatter och subventioner. I förlängningen ges hushåll och företag möjlighet att påverka den tekniska utvecklingen i rätt riktning. Det är därför nödvändigt att vi ägnar kraft åt att införa ett system för handel med utsläppsrätter. Vi kan skapa en ekologisk euro, en gemensam valuta för den handeln. Herr talman! När det slutligen gäller val av metod för att producera energi är de i dag kända källor som uppfyller kraven på hållbarhet egentligen begränsade till vinden, solen och biobränslen. Jag skulle när det gäller åtgärderna från regeringens sida vilja se kraftfullare tag för att påskynda utbyggnaden av vindkraft, dock inte till vilket pris som helst. Utbyggnad av vindkraft måste självklart miljöprövas. Den medför på sina ställen miljöproblem i sig i form av buller, estetiska problem m.m. Det är dock min bestämda uppfattning att det finns en potential för regeringen att agera kraftfullare för att påskynda utvecklingen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 15.

Herr talman! Det är många som har pratat om klimatproblemen och de effekter man kan vänta sig att de kommer att ge upphov till. Jag tycker att Moderaterna gav en bra sammanfattning av de problem som hotar i och med klimatförändringarna. Vissa saker kan man se nu, men det mesta kommer. Jag vill egentligen bara komplettera bilden med att säga några ord om vad som kan tänkas hända i Sverige. Man tror bl.a. att fjällvärldens ekosystem kommer att påverkas drastiskt av en klimatförändring. Det kommer att leda till en ökad förbuskning och utslagning av många av de organismer som är anpassade till det karga klimatet. Det kommer att bli ökad sannolikhet för extrema sommar och höstflöden i floderna, samtidigt som vårflödena avtar. Kusterna i södra Sverige kan drabbas av ökad erosion som följd av en stigande havsnivå. Man tror att korrosionen på byggnader, bilar osv. kommer att tillta på grund av en ökad luftfuktighet. Det finns naturligtvis också effekter som man i ett kortsiktigt perspektiv kan betrakta som positiva. En högre temperatur på vintrarna ger exempelvis färre tjälskador och mindre snömängder, som t.ex. skulle kunna leda till mindre kostnader för väghållning. Men det skulle leda till stora problem när det gäller turistnäringen. Det tar tid att vända den utveckling vi har nu. Miljöpartiet har pratat om klimatproblem sedan 80 talet. Först nu har det kommit ett mål för den svenska klimatpolitiken som innebär någonting annat än oförändrade utsläpp. Det tar tid att vända denna utveckling, och det är inte förrän världens politiker tar sitt ansvar för detta problem som man kommer att kunna hejda klimatförändringarna. Det vi ser nu är i många avseenden en vänta-ochse-politik, tycker jag. Tyvärr är en vänta-och-sepolitik i detta fall att betrakta som en synnerligen aktiv politik. Det är inte så att det kommer att bli enklare om vi väntar och ser. Tvärtom kommer förändringarna att bli desto tydligare om vi väntar och ser. Miljöpartiet anser, precis som regeringen, att Sverige ska vara ett föregångsland på klimatområdet. Det innebär att vi inte ska invänta andra länders agerande utan ta det ansvar som ankommer på oss som ett av de länder i världen som släpper ut mest växthusgaser. Det är vårt ansvar som världsmedborgare. Där delar vi regeringens uppfattning helt och hållet. Jag tror att det är viktigt att inse att klimatförändringar inte är gratis. Man måste ställa sig frågan vem det är som ska betala för de åtgärder som behöver vidtas som en konsekvens av klimatförändringarna. Är det vi som lever nu, eller ska vi skjuta över kostnaderna till kommande generationer? En stor del av kostnaderna kommer att drabba kommande generationer, oavsett vad vi gör, eftersom vi har väntat så länge med att vidta konkreta åtgärder. Vi som lever nu har inte heller något val, utan vi kommer att drabbas. Men vi måste ändå ställa oss frågan hur vi ska se på vårt eget ansvar i förhållande till kommande generationer när det gäller de ekonomiska konsekvenserna. Försäkringsbolagen, t.ex., har blivit allt aktivare i klimatdebatten. Man konstaterar att de effekter som klimatförändringarna ger orsakar stora kostnader för försäkringsbolagen och för dem som är försäkrade, dvs. för oss vanliga människor och för samhället i stort. 30 naturkatastrofliknande händelser orsakade av klimatförändringar orsakade försäkringsförluster på vardera över 1 miljard dollar. De berodde på klimatet eller på väderrelaterade fenomen som kan kopplas till klimatförändringar. Det är oerhört stora kostnader. Översvämningar runt Arvika och i södra Norrland, osv., har kostat över 100 miljoner kronor vardera. Det är alltså inte gratis att vänta. Det är inte gratis att inte göra någonting. Det är klart att de internationella sambanden är viktiga i detta fall. Det är många som pratar om att det enbart är internationella överenskommelser som kan lösa dessa problem. Det håller vi i Miljöpartiet med om. Internationella överenskommelser är helt nödvändiga för att komma åt klimatförändringarna. Men det är bara med en kraftfull nationell klimatpolitik i ryggen som Sverige kan vara verkligt pådrivande i internationella klimatförhandlingar både inom ramen för Kyotoprotokollet och inom EU. Vi anser att vi i Sverige ska ta initiativ till mer informella överenskommelser med våra grannländer om gemensamma åtgärder. Vi måste försöka skapa internationella överenskommelser på klimatområdet på många olika plan. Vi är övertygade om att det bästa argumentet i alla former av internationella förhandlingar är att vara ett gott exempel själv och visa en tydlig vilja att ta sitt eget ansvar. Moderaterna har en underlig syn på vad som är världen när man säger att Sverige är ett av de länder i världen som har lägst koldioxidutsläpp per person. Det stämmer naturligtvis inte - om man inte bara räknar västvärlden. Det finns ganska många länder som ligger i Latinamerika och Afrika, exempelvis. Varje svensk orsakar i genomsnitt drygt tre gånger mer utsläpp än varje person i Latinamerika. Det är vi i den rika delen av världen som i dag tar oss rätten till en utveckling och ett samhälle som rubbar balansen i jordens klimatsystem. Vi i Miljöpartiet anser att dessa skillnader måste utjämnas. Vi måste minska våra utsläpp för att det ska kunna skapas ett rättvist miljöutrymme i världen när det gäller koldioxidfrågorna. Angående den målsättning som föreslås i propositionen - att man ska minska utsläppen med 4 % - låter det på en del som pratar här som att det skulle vara ett stort problem som kräver en stor mängd drastiska åtgärder. Jag tycker man ska fråga sig hur radikal denna målsättning egentligen är. Den utredning som ligger till grund för propositionen, Klimatkommitténs utredning, föreslog som målsättning 2 % till 2010. I det avseendet kan 4 % betraktas som en ganska radikal målsättning. Faktum är att det är ganska många saker som har förändrats sedan Klimatkommittén kom med sitt förslag. Bl.a. har prognoserna för de framtida utsläppen förändrats avsevärt. De gäller hur utsläppen framöver kommer att förändras om vi inte gör någonting mer än vad vi redan har gjort. När Klimatkommittén lade sitt förslag trodde man att utsläppen skulle öka med upp till 15 % till 2010 med redan vidtagna åtgärder. Det var med denna utgångspunkt som Klimatkommittén föreslog ett mål på 2 %. Nu tyder i stället prognoserna på att utsläppen kommer att vara oförändrade år 2010 med de redan vidtagna åtgärderna. Utifrån en jämförelse däremellan borde man rimligen kunna komma till ett betydligt starkare mål än 4 % om man är beredd att vidta några ytterligare åtgärder. De förslag på åtgärder som fanns i Klimatkommittén, och som skulle innebära den stora förändringen att man kunde gå från en prognos på +15 % till ett mål på 2 %, handlade till största delen om en informationskampanj. Det fanns också en diskussion om ekonomiska styrmedel, men inga konkreta förslag. Jag tycker att det är väldigt viktigt att känna till dessa grundläggande fakta när man ska bedöma hur målsättningen egentligen ser ut. Vi i Miljöpartiet anser inte att 4 % är en radikal målsättning. Vi anser tvärtom att den skulle kunna skärpas rejält. Vi föreslår ett mål på 10 % till år 2010. Man kan för en gångs skull berömma Centerpartiet, som också har vågat gå längre i det här avseendet. Egentligen är det bara ett parti här i kammaren som tycker att 4 % är en för radikal målsättning. Det är Moderaterna. Vi i Miljöpartiet föreslår alltså en målsättning på 10 %. Man kan också diskutera vilken betydelse sådana här mål över huvud taget har. Vi i Miljöpartiet anser att mål kan vara av väldigt stor betydelse, framför allt för att visa vad man anser behövs i ett långsiktigt perspektiv. Därmed visar man också på en viljeinriktning som man förhoppningsvis avser att följa upp med de åtgärder som krävs för att man ska nå målsättningen. Vilka åtgärder föreslår vi i Miljöpartiet för att man ska nå vårt mål på 10 %? Framför allt handlar det om ekonomiska styrmedel av olika slag. Klimatkommittén pekade ut ekonomiska styrmedel som den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med klimatförändringarna. Miljöpartiet delar den uppfattningen. En fortsatt grön skatteväxling är därför grundbulten i den gröna klimatpolitiken. Det är också viktigt att man har en långsiktig strategi för en grön skatteväxling, så att man får en förutsägbarhet och så att företag och enskilda kan anpassa sig. Vi anser att koldioxidskatten bör höjas stegvis och att detta ska kompenseras med en höjning av grundavdraget och en sänkning av arbetsgivaravgifterna i motsvarande mån. Vi anser också att en större del av industrin ska åläggas att betala full koldioxidskatt. När det gäller den särskilt elintensiva industrin anser vi att den tills vidare bör få behålla sina undantag, men endast för den del av utsläppen som rör produktionsprocessen. Vi anser att man ska införa miljöstyrande trängselavgifter i tätorter. Vi vill att man ska gynna introduktion av förnybara bränslen genom att skattebefria dessa. Vi stöder Centerpartiets uppfattning i det avseendet. Vi har också en del andra åtgärder som inte bara handlar om ekonomiska styrmedel - olika åtgärder för att exempelvis minska flygtrafiken, tillfälligt stopp för nyetablering av externa köpcentrum, krav på att alla bensinmackar ska tillhandahålla ett ickefossilt drivmedel osv. Vi har en mängd åtgärder som man skulle kunna genomföra och som skulle leda till ett mål som var mer anpassat till de långsiktiga kraven. Man behöver nå ungefär 75 % minskning av koldioxidutsläppen till år 2050. Vi i Miljöpartiet föreslår därför att man ska ha en målsättning som är betydligt radikalare än de 4 % som regeringen föreslår. Det finns egentligen en sak som är riktigt bra i regeringens proposition, och det är att man utesluter sänkor och flexibla mekanismer ur målet och sätter upp ett rent nationellt mål. Det är vi mycket glada för. Den svenska regeringens klimatpolitik är ansvarstagande i ord, men tyvärr inte i de förslag som den resulterar i. Målsättningen om 4 % minskning till 2010 innebär att man lämnar över större delen av problemet till kommande generationer. Det handlar alltså än en gång om att dagens miljöproblem ska lösas av någon annan, någon annan gång, någon annanstans. Vi i Miljöpartiet tycker att det är mycket beklagligt. Jag vill yrka bifall till reservation 3 och reservation 32.
Herr talman! Jag tänkte utreda två missförstånd i Först och främst har inte Moderaterna sagt nej till det 4-procentsmål som regeringen har. Vi har sagt nej till det sätt på vilket man har arbetat fram det. Vi har alltså inte tagit ställning till någon exakt siffra, men vi tycker att regeringen borde ha underbyggt sitt underlag lite bättre. Den andra saken som Maria Wetterstrand har missuppfattat - och det kommer hon att se när hon så småningom läser mitt anförande i protokollet - är att jag inte sade att Sverige tillhör de länder i världen som har de lägsta växthuseffekterna. Jag hade ett litet "i" med också, dvs. i-världen. Per capita i i-världen var mitt mått, så det stämmer inte heller. Det moderata alternativet i de här frågorna handlar om att få mest miljö för pengarna. Det tycker jag inte att man uppnår med de lösningar som Maria Wetterstrand efterfrågar. Hon vill ha rena nationella lösningar på globala problem, och det tror jag inte är speciellt effektivt. Ett annat misstag som jag tycker att Maria Wetterstrand gör i sitt anförande är de väldigt snabba slutsatserna kring de översvämningsproblem och andra naturkatastrofer som hon nämnde. Hon drar väldigt lättvindigt slutsatsen att detta är en del av klimatförändringarna. I Sverige har vi haft stora översvämningar ungefär i intervallet vart 30:e år, och även den översvämning vi hade i fjor stämmer ungefär in i detta mönster. Det är alltså för tidigt att dra slutsatsen av de naturkatastrofer Maria Wetterstrand hänvisar till att de är effekter av klimatförändringar. Jag har också hört Bert Bohlin, Sveriges representant i IPCC, säga att det är för tidigt att dra den typen av slutsatser redan.
Herr talman! Jag är glad att jag har missuppfattat Lars Lindblad när det gäller synen på världen och att han sade i-världens utsläpp. Det är inte alls alltid moderater lägger till det där i:et i dessa sammanhang, så det var ju bra. När det gäller frågan om kostnaderna för översvämningar osv. tycker jag att det viktigaste är att se på vad det kan tänkas kosta i framtiden om vi får mer av de här sakerna, som faktiskt - det vet både Lars Lindblad och jag och många andra - har fått en viss ökad frekvens de senaste åren. Vad kommer det att kosta om vi får mer av detta i framtiden, och vem ska i så fall betala? Ska vi ta ansvar nu och försöka minska de kostnaderna för framtiden, eller ska vi lämna över hela det ansvaret till kommande generationer? Jag håller med om att det är viktigt att vara kritisk mot vetenskapliga rön. Det var därför jag också ville berömma Lars Lindblad för den bild av hur vetenskapen ser på klimatproblemet som han gav i sitt anförande, och också slutsatsen att man måste göra någonting åt det oavsett hur säker eller icke säker man är på att detta verkligen är ett problem. En stor del av den vetenskapliga världen är nämligen överens om att detta är ett problem och att det är de här effekterna vi kommer att se mer av i framtiden. Då ville jag belysa vad detta kan kosta. Jag menar också att det vi ser i dag till viss del kan relateras till klimatförändringar - inte med hundra procents säkerhet, naturligtvis, men med tillräckligt stor sannolikhet för att det ska vara väsentligt att påpeka det. Lars Lindblad ställde ytterligare någon fråga som jag för tillfället har glömt bort. Han får gärna ställa den igen.
Herr talman! Det var mer en redogörelse för vår politik. Jag tror att jag fick svar på frågorna. Jag får väl också konstatera att jag kanske missuppfattade Maria Wetterstrands inlägg när det gäller kostnaderna. Den enighet som nu råder i kammaren, herr talman, markerar inte på något sätt att vi skulle ha samma syn som Miljöpartiet i de här frågorna, framför allt inte när det gäller verktyg och metoder. Det vill jag klart hävda, även om det råder en viss harmoni här just nu.
Herr talman! Vi har inte samma uppfattning. Jag tror säkert inte att Moderaterna och regeringen heller har samma uppfattning, även om nu Moderaterna säger sig icke vara uttalade motståndare till 4 procentsmålet utan i stället menar att man icke tar ställning till det. Jag anser naturligtvis från Miljöpartiets sida att det är väldigt väsentligt att vi har ett mål. Det som är bra med det här målet är att man inte har flexmex och sänkor inblandade. Anledningen till att vi tycker det är inte att vi är emot att man ska vidta åtgärder exempelvis i andra länder, men man måste renodla de svenska nationella åtagandena. Sedan är det okej för oss om man sätter upp ett mål när det gäller flexmex och sänkor också, men vi måste se vad det är vi ska ta ansvar för nationellt. Vi har nämligen ett väldigt stort ansvar som ett av de rikaste länderna i världen att vara ett föregångsland och att ha en teknikutveckling som leder till att man på andra ställen vid senare tillfällen inte kommer att behöva bygga in sig i de problem som vi har. Vi ska ju nå längre än de här 4 procenten; det är vi ju alla överens om. Även om vi är oense om hur långt vi ska nå till 2010 är vi alla överens om att vi ska nå längre än de här 4 procenten någon gång i framtiden. Då behöver vi en rejäl teknikutveckling, och jag tror att det är vi i västvärlden som till stor del behöver stå för den teknikutvecklingen. Då måste vi, tycker jag, också av den anledningen ha skärpta krav på oss själva nationellt.

Herr talman! Klimatförändringarna på jorden är vår tids allra största och viktigaste miljöutmaning. De senaste 150 åren har atmosfärens halt av koldioxid ökat med drygt 30 %. Ökningen beror till ca 75 % på den välfärdsskapande energitillförseln i världen som är baserad på eldning av fossila bränslen - kol, olja och naturgas. Sedan 1987 har FN:s klimatpanel IPCC, som består av 2 000 av världens främsta klimatforskare, sammanfattat kunskapsläget i flera rapporter.

I Kyoto för drygt fyra år sedan enades världens länder om att i-länderna skulle gå före i arbetet med att förhindra en klimatförändring genom att minska sina utsläpp av växthusgaser med 5,2 % till åren 2008-2012 jämfört med 1990 års utsläpp. Sedan dess har de internationella klimatförhandlingarna handlat om att skapa ett regelverk om hur det ska gå till. I Sverige tog vi intryck av de vetenskapliga rapporterna och lät dem sätta spår i våra beslut. En tradition av ambitiös klimat och miljöpolitik möjliggör dagens beslut. Som första land i världen införde Sverige en koldioxidskatt år 1991 som därefter höjdes vid flera tillfällen. Vår energipolitik är sedan tio år tillbaka inriktad på hushållning, energieffektivisering och att främja förnybara bränslen. Grunden för vårt ambitiösa klimatarbete är ett riksdagsbeslut om att Sverige ska stabilisera sina koldioxidutsläpp år 2000 jämfört med 1990 års nivå, och därefter ska koldioxidutsläppen minska. Det beslutet fattade vi i början av 90-talet. Vi har klarat det målet med råge. Vi har alltså visat att vi har kunnat föra en framgångsrik klimatpolitik de senaste tio åren utan att den svenska konkurrenskraften eller sysselsättningen för de anställda har hotats. Nu är vi beredda att gå vidare. Utgångspunkten är att om vi börjar omställningen tidigt blir det billigare och bättre. De länder som väntar får göra sin omställning under kortare period, och det blir dyrare. De länder som går i spetsen för omställning och satsar på ny miljövänlig teknik kan sälja sina produkter och sin kunskap till andra länder. Det kommer att gynna dem, och det kommer att gynna svensk konkurrenskraft. De svenska utsläppen av växthusgaser ska vara minst 4 % lägre år 2010 än de var år 1990. Målet ska nås utan att vi ska använda sänkor och flexibla mekanismer, dvs. handel och miljöinvesteringar i andra länder. Vid en kontrollstation år 2004 kan regeringen som komplement föreslå ett mål som skärps med de flexibla mekanismerna. Men kom ihåg: Detta är det första steget. Kyotoprotokollet förutsätter en fortsättning. Dessa förhandlingar ska igångsättas senast år 2005, säger protokollet. För tydlighetens skull ska också sägas att protokollet ger ett land som överträffar sitt åtagande möjlighet att tillgodoräkna sig detta vid kommande förhandlingstillfällen. Det är viktigt att ha det sagt för vår egen del. Dagens ärende gäller för det första riksdagens godkännande av Kyotoprotokollet. En förutsättning är dock, säger propositionen, att EU och dess medlemsstater gemensamt kan ratificera protokollet. För det andra föreslår utskottet i linje med regeringens förslag svenska mål för de gaser som omfattas av protokollet och med samma åtagandetider, nämligen ett medelvärde av utsläppen 2008-2012. Som mål föreslår regeringen, som vi har hört, en minskning med Förslaget innehåller också två kontrollstationer år 2004 och 2008. Här är också värt att nämna de andra ländernas fördelning enligt den uppgörelse som har gjorts inom EU. För Sveriges del är det +4 %. Belgien har 7,5 %, Danmark har 21 %, England har - 12,5 %, Italien 6,5 % och Tyskland 21 %. Men andra länder i södra Europa har å sin sida också plusvärden som vi, och en del har rejäla plusvärden. Redan i dag vet vi att England och Tyskland precis som vi räknar med att ta ut mer i den första etappen. De är medvetna om att det kommer att bli svårare ju längre man väntar med att genomföra sina åtaganden. Till propositionen är också formulerat ett mål i form av en långsiktig målsättning till år 2050. Den bygger i huvudsak på EU:s sjätte miljöhandlingsprogram efter en modell beräknad på utsläppen på 4,5 Skulle man gå efter det innebär det runt 50 % minskning för Sveriges del. Men det skulle ändå innebära att vi får en höjning totalt sett i världen. År 1999 var värdet 366 ppm. Detta förklaras av att uvärlden måste tillåtas öka mer när i-världen ska trycka tillbaka sina utsläpp. Så t.ex. har USA över 20 ton per invånare och Europa 8 ton men Afrika endast 1 ton och Kina 2 ton per invånare. Det gör att även om i-världen tvingar tillbaka sina utsläpp kommer det med den berättigade del av de resurser som u-världen har att innebära en höjning från 366 ppm till 550 ppm i det tänkta exemplet. Till dagens betänkande är fogat 36 reservationer. Det kan ge en bild av en stor splittring om regeringens förslag till beslut. Men ser man till förslagen till beslut, vilka behandlas i avsnitten 5 och 7 i propositionen, blir bilden en annan. Till frågan om godkännande av att regeringen å Sveriges vägnar skriver på Kyotoprotokollet finns egentligen inga reservationer. I förslaget om mål för Sverige, 4 %, finns det bara två reservationer. Vi har nu hört att moderaterna har sagt att de i varje fall ibland är med på 4 %, om jag har förstått det rätt. Jag kan läsa ur reservationen. Där står att man föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag om målet för den svenska klimatpolitiken. Det är vad som står skrivet i den delen. I den inställningen är moderaterna ensamma. Samtidigt ska väl sägas att det heller inte står någonstans vad de vill i stället. Det står inte om de stöder Kyotoprotokollets förslag eller vårt gamla riksdagsbeslut om 0 % i ökning av utsläpp för att därefter minska dem till år 2002. Här är det svårt att veta vad Moderaterna står någonstans. Resten av de 36 reservationerna berör val av metoder och detaljer. Det är nog så viktigt. Men i dessa delar är propositionen mer att se som en redovisning för riksdagen av förslag som redan har beslutats av riksdagen eller frågor där propositioner är att vänta. En rad av de frågor som Ulf Björklund, Eskil Erlandsson, Harald Nordlund och Maria Wetterstrand har tagit upp kommer att kunna tas med i kommande propositioner och finns också till stora delar med i sådana beslut som redan är fattade. En rad av de förslagen är sådant som jag och mitt parti är beredda att diskutera med er om. Har vi nu ett gemensamt mål - och det är viktigt - ska vi naturligtvis också tillsammans se till att vi når upp till det. Ytterligare ett ställningstagande kommer att ske med dagens beslut. Det gäller det återstående femtonde delmålet som tidigare saknats i riksdagens beslut om miljömål. I och med dagens beslut kommer vi nu att ha miljömålen och de femton delmålen kompletta. Jag redovisade nyss en stor enighet inom utskottet om målen. Metoderna har vi olika meningar om. Enigheten om målen bryts bara av Moderaterna, som jag sade. Därför vill jag gärna att Lars Lindblad ger lite mer substans i vad Moderaterna har för förslag till mål i den delen. Herr talman! Jag anser att det är viktigt och glädjande med en stor uppslutning kring målen. Varför vill jag det? Normalt har vi ju inte något emot att vi bråkar lite och har olika alternativ. Jag tror att detta är ett mycket speciellt politiskt problem. Det är ovanligt långsiktigt. Det kommer att ta lång tid att förverkliga och att komma ned i värden som är hållbara för världen. Det kommer att vara olika majoriteter under den tiden. Också det talar för att man ska försöka att få så stor samstämmighet som möjligt. Om vi är överens kommer det också att öka våra internationella möjligheter att påverka. I den här frågan ska man nog eftersträva så stor samsyn som möjligt. Det ökar våra chanser, Sveriges chanser och världens chanser i den delen. Men det räcker inte med att vi diskuterar och är överens i riksdagen. Vi måste också gemensamt få med våra invånare på dessa idéer. Där måste vi komma till en situation där vi alla, invånare som riksdagsledamöter, tar ett personligt ansvar för utvecklingen. Det är ofta som människor på möten tror att detta är en fråga som måste lösas av industrin medan vi som familjer kan stå vid sidan av - att detta inte kommer att påverka oss. Ingenting kan vara felaktigare. Stora insatser har gjorts inom industrin. Numera är också de enskilda familjerna, de enskilda individerna, berörda om vi ska klara de lägre utsläppsnivåerna. I mitt län, Stockholms län, talar invånarna ofta om att utsläppen kan klaras bara bilarna i Stockholms innerstad tas bort. Det räcker inte. 90 % av biltrafiken i Stockholms län är utanför innerstaden. De utanför vill gärna säga att det är de som åker i innerstaden som förorsakar problemen. På samma sätt är det med tätorter i övrigt i landet. Människor säger ofta att det är tätorten som förorsakar problemet med bilar. Men tre fjärdedelar av utsläppen från bilarna är i ren landsbygd eller mindre tätorter. Ingen kommer undan om vi ska klara målet. Likadant är det med kollektivtrafiken. Den nedrustning av kollektivtrafiken som sker i ett län som mitt är inte bra för påverkan på miljön. När taxorna höjs och standarden blir sämre och det inte går att lita på kollektivtrafiken leder det inte till bättre miljöförhållanden utan till sämre. Folk väljer då bilen i stället. Det här är lite av bakgrunden till att vi föreslår en informationsinsats. Det satsas 30 miljoner kronor per år för åren 2002, 2003 och 2004. Tanken är att få med alla och förklara vad det är vi gemensamt ska uppnå, hur Sverige förhåller sig till resten av världen och vad vårt åtagande är. Till sist ska jag säga några ord om metod och strategi. Strategin omfattar nu gällande energi och transportpolitiska beslut, regeringens infrastrukturproposition och kommande förslag till energiproposition våren 2002. Flera åtgärder och preciseringar kan behövas, och uppföljning är därför en viktig del av en sådan strategi. För att nå målet i propositionen föreslår regeringen och Vänsterpartiet en rad åtgärder. Jag vill bara nämna några. Det är klimatinvesteringsprogram i kommunerna. De lokala investeringsprogrammen ersätts fr.o.m. årsskiftet av ett stöd till klimatprojekt i kommunerna. Jag har nämnt informationsinsatser. Det är strategi för alternativa drivmedel. Det är främjande av el från förnybara energikällor genom s.k. gröna certifikat. Miljövårdsrådet - som vi har presenterat i miljömålspropositionen - ska samordna myndigheternas klimatarbete. Det finns ett uppdrag till de statliga fastighetsägarna att beskriva möjligheterna till ökad energieffektivisering och minskat beroende av fossila bränslen. En kommission ska analysera på vilka områden fossila bränslen kan effektiviseras eller ersättas med andra bränslen. Andra åtgärder som tas upp är möjligheterna att införa gröna certifikat för alternativa drivmedel och möjligheterna att inkludera avgifter för koldioxidutsläppen i flygets start och landningsavgifter. I den kommande översynen av plan och bygglagen ska frågan om externa köpcentrum och deras påverkan på transporterna tas upp. Ekonomiska styrmedel, miljöskatter, subventioner och borttagande av subventioner, lagstiftning och frivilliga överenskommelser ska användas för att minska klimatutsläppen. Sektorsansvaret behöver utvecklas så att det blir tydligt vilka myndigheter som har ansvar för klimatpolitiken inom ett område, t.ex. transport och industri samt el och värme. Det här var några exempel på vad som finns med. Herr talman! Det har tagit tio år från Riomötet till dagens beslut. Kyotoprotokollet har genom USA:s avhopp fått ett mycket allvarligt bakslag. Det är ett bakslag som vi hoppas ska gå att rätta till. Tiden arbetar mot oss. Förändringar kan bara ske på mycket lång sikt. Låt inte detta bli ett skäl att inte göra något i dag. Vi kommer att lämna stora miljöproblem till kommande generationer. När vi nu vet, vore det inte rätt att avstå från insatser. Det vore oansvarigt och på gränsen till brottsligt. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har två frågor till Ingemar Josefsson. Den första frågan handlar om ett förslag från Miljöpartiet om att man bör tillsätta en utredning som ska ha i uppdrag att lägga fram förslag till åtgärder för att parera, motverka och förebygga konsekvenserna av de klimatförändringar som kan tänkas uppstå i framtiden, t.ex. extrema väderfenomen och översvämningar. Vi vill att en sådan utredning ska tillsättas. Vi undrar varför Socialdemokraterna avstyrker detta och om Ingemar Josefsson har någon kommentar. Den andra frågan gäller att jag blir lite bekymrad över att Ingemar Josefsson vill understryka det faktum att den som gör mer än Kyotoåtagandet nu kan slippa göra det sedan. Det är förvisso sant. Menar Socialdemokraterna med det att det finns en risk att om det återigen sätts ett otillräckligt mål i den fortsatta Kyotoprocessen, vilket mycket väl kan bli fallet - särskilt om USA ska in i denna process, vilket naturligtvis är önskvärt - att Sveriges process avstannar framöver?
Herr talman! När vi inte hade något protokoll, när det inte fanns någon internationell överenskommelse, gjorde Sverige egna åtaganden. Vi kunde visa att det gick att göra förändringar. Då var det en fördel att visa för världen i övrigt att här finns exempel på hur man kan göra. När protokollet väl är antaget ska vi verka inom ramen för det. Det är ingen mening att på sikt ha större ambitioner än andra länder. Det viktiga är att se till att alla länder förflyttar sig. Att lilla Sverige enskilt i slutändan skulle ha ett annat mål - då talar jag inte på kort sikt utan på lång sikt - än övriga världen är icke meningsfullt. Därför är det fråga om en infasning för Sveriges del i det internationella åtagandet. Det är ekonomiskt fördelaktigt om Sverige börjar infasningen så tidigt som möjligt och har det tillgodo senare. Så är det tänkt.
Herr talman! Jag blir ändå lite bekymrad. Det beror lite på vad man menar med långsiktigt och kortsiktigt i det här sammanhanget. I den långsiktiga målsättningen pratas det om en 50-procentig minskning till 2050. Många miljöorganisationer pratar om att en 75-procentig minskning till 2050 kan bli nödvändig. Det beror mycket på befolkningsutvecklingen. Vår synpunkt är att det i så stor utsträckning som möjligt ska finnas ett rättvist miljöutrymme, dvs. fördelning mellan världens länder beroende på hur många som bor där osv. Jag kan acceptera att Sverige inte ska gå längre i det långsiktiga perspektivet, men att Sverige inte ska gå längre på vägen dit har jag svårt att acceptera. Även i de sammanhangen kommer det att behövas länder som går före och visar att det går att göra ett större åtagande. Kyotoprotokollet blir ändå något slags miniminivå för vad man kan tänka sig att komma överens om. Ska länder som USA in i detta kan denna miniminivå komma att ligga ganska lågt. Då kommer det att under lång tid framöver vara viktigt att Sverige är ett föregångsland. Vi kommer att ha nytta av teknikutveckling som kan exporteras till länder i ett senare skede. Jag undrar fortfarande om utredningen som ska lägga fram förslag på åtgärder på hur konsekvenser av klimatförändringar kan förebyggas.
Herr talman! Det finns en risk att vi pratar bredvid varandra. Långsiktigt är långsiktigt. Nu pratar vi ofta om 2050. Regeringens förslag är att sträva efter en sänkning. I propositionen nämner man att man ska verka för lägre än 550 ppm internationellt. I praktiken har regeringen redan stakat ut att det kan bli fråga om att försöka eftersträva en minskning av det målet. Det är inte meningsfullt att på lång sikt se till att Sverige alltid ska ligga x % ovanför det teoretiska slutmålet i protokollet - bara för att visa att vi är duktiga. I och med att vi får protokollet måste Sverige agera inom ramen för det protokollet. Jag hoppas att Maria Wetterstrand förstod mig i den delen.
Herr talman! Ingemar Josefsson ställde frågan vad som egentligen är den moderata politiken. Jag kan börja med att uppmana honom att läsa de delar av betänkandet där det står om vår särskilda partimotion som vi väckte i samband med detta ärende. Den moderata politiken går ut på två saker, och det är också två förslag som ligger i regeringens proposition. Nr 1 är att Moderaterna företräder Kyotoprotokollet, liksom övriga partier här i riksdagen. Nr 2 handlar om att vi avstyrker regeringens klimatmål med motiveringen att regeringen bör återkomma till riksdagen med mera välunderbyggda förslag. Vi tycker att det vore anständigt att i en sådan här målproposition beskriva vilka metoder man ska använda. Det är inte för inte som den elintensiva industrin har uppvaktat utskottet och visat mycket stor oro inför framtiden. Det är inte bra när vi i riksdagen fattar beslut som inte är tydliga för våra medborgare och andra aktörer i landet. Ett annat skäl är att vi skulle vilja ha en mer kostnads och miljöeffektiv problemlösning, genom att lösa de här problemen bl.a. internationellt, med internationella metoder. Vi tycker att det är fel att man utesluter dessa i propositionen och inriktar sig helt och hållet på det nationella. Man utesluter också helt arbetet med de intressanta kolsänkorna som medel. Vår hållning är att globala problem måste lösas med globala metoder. Det är det som är vår hållning här.
Herr talman! Socialdemokraterna utesluter ingenting av det som tas upp här, eftersom vi har talat om att det ska prövas vid kontrollstationen 2004. Den möjligheten finns alltså. Det verkar mer vara den obotfärdiges förhinder när Lars Lindblad nu talar. Jag måste också få göra ett påpekande. Lars Lindblad hänvisade tidigare till Bert Bolin och sade att här finns en vetenskapsman som säger att man inte får ta enskilda händelser. Det är riktigt att han säger det. När Lars Lindblad har inlett sitt anförande med att i stort sett ha hyvlat av Bert Bolin med sitt sätt att bedöma hur utvecklingen ska vara blir det närmast en förolämpning mot Bert Bohlin. Om man har lyssnat på Bert Bohlin inser man att hela den första delen av Lars Lindblads anförande inte kan hållas. Ni försöker föra ut en tveksamhet som ska göra att medborgarna blir osäkra om det här är nödvändigt eller inte. Däri ligger väl också att ni inte preciserar vad målet ska vara.
Herr talman! Den invändning mot den allmänna debatten som jag tycker att det finns anledning att göra, som jag försökte belysa i mitt anförande, är just att det ges en bild av att det bara får finnas en sanning. Det är dessutom inte sant. Det finns mängder av forskare som pekar på annat. Det är viktigt att vi riksdagsledamöter har förmåga att suga upp de strömningar som finns och inte låser oss vid en bild. Sedan kommer jag fram till slutsatsen att vi ska biträda Kyotoprotokollet m.m. Det fanns en tid när bara en sanning fick råda. Det var på den tiden när man ansåg att jorden var platt, och alla som sade att jorden var rund avrättades. Det är den typen av politik som jag vill undvika och som jag har talat om här i dag. Vår huvudsakliga kritik mot regeringens politik är att målet 4 % är enbart nationellt. Jag skulle vilja ställa en kontrollfråga för att se vad det här innebär för Ingemar Josefsson, som har viss insyn i regeringens arbete: Kommer den svenska basindustrin att få koldioxidskatt införd för att regeringens mål framöver ska uppnås? Är det en konsekvens av detta nationella mål? Det råder en stor osäkerhet bland medborgarna om dessa frågor.
Herr talman! När Lars Lindblad ska argumentera för tveksamheten till miljöexperterna tar han exemplet från den tiden när man diskuterade om jorden var platt eller rund. Då sår han fortfarande split. Alla människor vet ju att jorden är rund. Parallellen på det här området skulle då närmast vara att det inte är sant. Det är det som är beviset för det. Det där är ett sätt att försöka säga till människor att de inte behöver anstränga sig därför att det nog inte är så farligt. Jag har nu lyssnat på alla talare, och inga andra än moderaten har försökt profilera sig genom att säga till människor att de inte behöver göra någonting. Det är precis vad Moderaterna försöker säga. Sedan kommer det åtgärder för svensk industri, men det kommer också motsvarande åtgärder för konkurrentländerna. Jag redovisade t.ex. vilka krav Tyskland kommer att få - de har dessutom bestämt sig för att höja kraven - vilka krav England har fått och vilka krav Danmark har fått. Sveriges industri ligger alltså väldigt bra till i förhållande till sina konkurrentländers industrier. Vi ger en möjlighet, genom ökningen, att ligga bra till inför nästa åtagandeperiod också. Det bör svensk industri räkna in när man bedömer hur vi nu lägger våra förslag. Det kommer att vara till fördel för svensk industri.
Herr talman! Jag skulle vilja ha två bekräftelser av Ingemar Josefsson.

För det andra skulle jag vilja ha en bekräftelse på att Socialdemokraterna och Ingemar Josefsson är beredda att hjälpa till i ambitionen att förändra EU kommissionens förslag att skattenivån på biodrivmedel ska vara - hör och häpna! - lägst 50 % av vad motsvarande skattenivå är på bensin och diesel.
Herr talman! När det gäller att höja ribban kan jag bekräfta att vi är beredda att göra det när vi har förslag på sådant. I den redovisning jag gav ligger också att det nu finns en utredning om flexibla mekanismer som har fått regeringens uppdrag att se över den frågan för att vi ska kunna fasa in också de bitarna i det svenska systemet. Det borde jag kanske ha sagt, för alla känner väl inte till det. När den är färdig ska detta också bedömas, och det kan då också vara en del när vi höjer ribban. Vi är beredda att titta på alla sådana förslag, men vi är inte beredda att höja ribban bara för att straffa svensk industri i förhållande till andra. Det ska in i ett system där vi vet vad vi gör och där vi gör en bedömning av vad vi gör i olika faser; i den här fasen eller i nästa åtagandeperiod. När det gäller EU-delen gör också vi bedömningen att man måste göra en rad förändringar i EU lagstiftningen om alternativa bränslen. Därför tittar vi också på de bitarna och ser vad vi ska göra. Exakt hur det ska utformas kan jag inte säga i dag, men det kan vi fortsätta diskussionerna om. Det behövs förändringar på det området - det är sant.
Herr talman! Jag tackar Ingemar Josefsson för svaret. Det gläder mig att vi tycks vara överens om att dels höja ribban, dels se till att investeringsmöjligheter ska skapas för svenskt näringsliv, liksom för oss vanliga människor som har att investera i t.ex. mer miljövänliga fordon.

Herr talman! Klimatfrågan är antagligen den mest angelägna miljöfråga som vi har att ta oss an, men den är också en av de svåraste. Grunden till våra utsläpp av växthusgaser är att nästan hela vår globala energiförsörjning kommer från fossila källor. Genom en ohållbar energiförsörjning ändrar vi atmosfärens sammansättning rejält. De förändringar som krävs av oss är därför mycket stora. Det är därför glädjande att trenden i Sverige för närvarande tycks gå åt rätt håll. Utsläppen har minskat de senaste åren. Än så länge sker det i otillräcklig omfattning, men vi har ändå sett ett trendbrott. Trots de små framstegen på nationell nivå de senaste åren kan vi inte säga att riskerna med klimatförändringar verkar minska - tvärtom. Klimatfrågan är i huvudsak en internationell fråga. Det är oväsentligt var på jorden utsläppen sker. USA, som står för en betydande del av de totala utsläppen och är det land som släpper ut mest, har valt att stå utanför internationella överenskommelser om minskade utsläpp. I stället har den republikanska administrationen i USA valt att presentera en klimatpolitik som inte alls är en garanti för minskade utsläpp. Det är en politik som närmast är ett skämt, skulle jag vilja säga. De prioriterar helt uppenbart sina egna kortsiktiga ekonomiska intressen före miljöfrågor och grundläggande överlevnadsfrågor. Mot bakgrund av denna internationella utveckling krävs det att andra länder väljer att gå före och visar på en progressiv klimatpolitik som kan lösa utsläppsproblemen utan att äventyra välfärden. Det är glädjande att Sverige genom den klimatproposition som vi ska fatta beslut om i dag tydligt ställer sig i den frontlinjen i det internationella arbetet för att begränsa växthuseffekten. Vi i Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen enats om en klimatpolitik där vi sätter upp en målsättning som går väsentligt längre än vad som krävs av oss enligt internationella åtaganden. Vi sätter upp en målsättning som gör att vi bibehåller ett starkt tryck på att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser. Vi föreslår att målsättningen ska nås utan att vi handlar med utsläppsrätter eller tillgodoräknar oss skogssänkor, och vi överväger att senare föreslå kompletterande och mer långtgående mål för åtgärder som vi vidtar i andra länder eller genom ett handelssystem med utsläppskvoter. Genom att en bred majoritet i riksdagen ställer sig bakom dessa förslag befästs Sveriges position bland världens ledande länder i arbetet med att begränsa mänsklighetens påverkan på jordens klimat. När det gäller målen vill jag ta upp något om normalårskorrigering. Det bör definitivt inte råda någon tvekan om hur vi räknar målet. Och för mig som har varit med i arbetet med att ta fram denna proposition råder det inte heller någon sådan tvekan. Jag vill ändå se till att det här i kammaren blir tydligt hur vi räknar. När det svenska målet beräknas normalårskorrigerar vi inte nivån år 1990 utan utgår precis i enlighet med Kyotoprotokollet från de faktiska utsläppen. Inte heller normalårskorrigerar vi utsläppen under åtagandeperioden år 2008-2012 eftersom vi i stället i enlighet med Kyotoprotokollet använder medelvärdet av de faktiska utsläppen under en femårsperiod. Däremot kan vi använda normalårskorrigering för vårt löpande och uppföljande interna arbete, vilket inte påverkar beräkningarna av målet. Jag skulle också vara tacksam om miljöministern senare kunde bekräfta den uppfattning som jag här har framfört, så att det inte råder någon tvekan om det eftersom det har funnits en viss diskussion i utskottet. Fru talman! Det finns en stark rättviseaspekt på klimatfrågan. I-länderna, där ungefär en femtedel av jordens befolkning lever, har hittills stått för fyra femtedelar av utsläppen. Som exempel kan nämnas att USA, som släpper ut mest koldioxid, släpper ut 18 gånger mer per person än Indien och 200 gånger mer per person än Tanzania. Samtidigt som det är den rika delen av världen som står för det mesta av utsläppen är det den fattiga världen som drabbas hårdast av effekterna. Det är de som i dag inte får den mat de behöver som drabbas hårdast när deras odlingsförutsättningar försämras till följd av klimatförändringarna. Det är små fattiga öländer som Tuvalo och låglänta fattiga deltaländer som Bangladesh som hotas av stigande havsnivåer, medan rika länder med samma problem har råd att skydda sig. Även i Sverige finns det en stark rättviseaspekt på klimatfrågan. Vi släpper i genomsnitt ut ungefär sex ton koldioxid per person och år, men de utsläppen är otroligt ojämnt fördelade. Vänsterpartiet arbetar just nu med en rapport om rättvist miljöutrymme där vi bl.a. visar hur ojämnt vårt resursutnyttjande är fördelat. Genom att jämföra olika typfamiljers miljöpåverkan blir detta mycket tydligt.

Höginkomsttagarna släpper ut ungefär sju gånger mer koldioxid än låginkomsttagarna när det gäller det som vi har räknat på. Skillnaden mellan en svensk höginkomsttagares och en svensk låginkomsttagares utsläpp är, om våra beräkningar stämmer, större än skillnaden mellan Sveriges och Indiens utsläpp. Det är viktigt att komma ihåg att det är så här det är fördelat i Sverige när vi formulerar en strategi för att minska utsläppen. I samma rapport visar vi också på betydelsen av en god samhällsplanering. Vi jämför koldioxidutsläppen från en familj med rätt vanliga förutsättningar med utsläppen från en familj som bor i ett samhälle med en genomtänkt infrastruktur och där man har valt att använda modern men befintlig teknik. Det handlar bl.a. om att det finns en lokal affär och inte bara ett externt köpcenter dit man måste ta bilen, att det finns god tillgång till kollektivtrafik och en lokal bilpool så att man inte blir beroende av att ha egen bil, att husen byggs med senaste teknik för att minimera energiåtgången, osv. Jämförelsen i fråga om koldioxidutsläpp mellan de två typfamiljer som vi jämför visar på en skillnad på två till tre gånger. Det är alltså en hoppfull bild som denna jämförelse visar på. Genom en klok och framsynt samhällsplanering och genom främjande av ny energisnål teknik kan koldioxidutsläppen minskas avsevärt utan att vi behöver välja bort den välfärd vi vill ha. Tvärtom kan det på många sätt ge en ökad välfärd. Med detta vill jag komma in på de väsentliga delarna av den proposition som vi nu debatterar. Det finns en stor mängd områden som tas upp, stort och smått. Jag tänkte nämna fyra punkter som tillhör de mest väsentliga delarna i klimatstrategin. Samhällsplaneringen ska ses över genom en översyn av hur plan och bygglagen bättre kan bidra till att miljömålen nås. Bl.a. ska man se på problemen kring externa köpcenter. Samhällsplaneringen är central för att skapa ett samhälle där energiförbrukning och koldioxidutsläpp kan minska väsentligt. Genom att bygga och planera smartare kan mycket åstadkommas. Vi satsar ett antal hundra miljoner åren framöver på kommunala klimatinvesteringsprogram. Vi behöver en fortsatt ombyggnad av samhället till hållbarhet. Genom klimatinvesteringsprogrammen kommer omfattande investeringar att styras mot åtgärder som direkt eller på sikt skapar förutsättningar för minskade utsläpp. Vi redovisar också i propositionen den omfattande skatteväxling som är planerad och som har påbörjats under denna mandatperiod. De ekonomiska styrmedlen är centrala för att driva på utvecklingen i en hållbar riktning. De höjningar som vi hittills har gjort riktar sig i första hand mot uppvärmning av fastigheter, ett område där det finns en mycket stor potential att minska energiåtgången och att gå över till förnybara energislag. Vi gör också en satsning på förnybara drivmedel genom skatterabatter - bättre villkor för miljöanpassade förmånsbilar - och vi ska gå vidare och se på möjligheten att tillämpa gröna certifikat för förnybara drivmedel. Detta är ett område där vi ska se till att den nya hållbara teknik som redan finns ska börja tillämpas i större omfattning samtidigt som vi stimulerar utvecklingen av nya alternativ. Vi tar i propositionen upp en hel mängd andra åtgärder - ekonomiska styrmedel för transporter, gröna certifikat för förnybar elproduktion, offentlig upphandling, investeringar i järnväg, koldioxidkoppling till start och landningsavgifter för flyget, osv. Allt detta är åtgärder som kan minska utsläppen av koldioxid på kort eller på längre sikt. Sannolikt går det att nå betydligt längre till år 2010 än det mål som vi sätter upp i propositionen. Om den positiva trenden som vi nu ser håller i sig finns det starka skäl att skärpa målet vid de översyner som ska göras. Vi har enats om förslaget om att nu fastslå målet om att minska utsläppen med 4 % till 2010. Vi skulle ha velat ha ett högre mål men anser att de framsteg som vi gjort ändå gör att vi bör ställa oss bakom den kompromiss som vi nu har enats kring. Personligen tror jag att det är Naturskyddsföreningen, utmanarkommunerna eller Fältbiologerna som är de verkliga realisterna när de säger att utsläppen skulle kunna minska betydligt mer till 2010. Men det viktiga är att vi sätter målet tillräckligt högt för att visa på en tydlig inriktning mot minskade utsläpp, att vi bibehåller den positiva trend som vi för närvarande har och att vi bibehåller ett politiskt tryck för att utsläppen ska minska. Framför allt är det viktigt att vi nu vidtar alla de åtgärder som krävs för att vi på sikt ska minska våra utsläpp till en hållbar nivå. Nu ska vi inte luta oss tillbaka och nöja oss med att minska utsläppen med 4 % till år 2010, utan vi ska envist fortsätta arbetet med att vidta alla de åtgärder som nämns i propositionen. Vi ska också envist söka alla möjligheter att ytterligare höja ambitionerna i klimatpolitiken. Jag hoppas att vi, ganska många i denna kammare, är överens inte bara om målet 2010 utan också om att inte vara nöjda förrän vi har åstadkommit ett ekologiskt hållbart energisystem utan en omfattande mänsklig påverkan på klimatet. Jag vill tacka Socialdemokraterna för ett gott samarbete kring den här propositionen. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jonas Ringqvist pratar väldigt mycket om behovet av att bibehålla ett starkt tryck för att den positiva utvecklingstrend som vi i dag har ska fortsätta. Dessutom försöker han ge sken av att den här propositionen bibehåller ett sådant starkt tryck. Han pratar också om den potential som finns när det gäller utvecklingen på energiområdet, miljöteknik osv. Men frågan är om sådana potentialer infrias av den proposition som nu lagts fram. De åtgärder som Jonas Ringqvist räknade upp i sitt anförande är framför allt saker som vi redan enats om i budgetöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den gröna skatteväxlingen t.ex. är vi ju redan överens om. Det är mycket få nya saker som kommer in i den här klimatpropositionen. De gröna elcertifikaten behandlas egentligen på ett annat ställe. Det finns en mängd saker som behöver göras. Den här propositionen innebär inte, som vi i Miljöpartiet ser det, att man bibehåller ett starkt tryck och att de här potentialerna därmed skulle infrias. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från
Fru talman! Maria Wetterstrand tar upp en ganska väsentlig sak, nämligen att många av de åtgärder som föreslås i propositionen är sådant som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i andra sammanhang har varit överens om. Det är ganska intressant att se att Miljöpartiet försöker ställa sig vid frontlinjen och säga att vi måste minska utsläppen ännu mer, med 10 %. Men man står för samma åtgärdspaket som vi och Socialdemokraterna. Maria Wetterstrand talade förut här i talarstolen om betydelsen av skatteväxling. Det gör vi också. Vi har i princip samma skatteväxlingsstrategi. Samhällsplaneringen är en väsentlig del. Där är vi överens. Förnybara drivmedel är också en väsentlig del. Där är vi överens. Vidare är detta med klimatinvesteringsprogram en väsentlig del. Där är vi överens. Den som läser betänkandet noga kan hitta ett antal, skulle jag vilja säga, mindre punkter där Miljöpartiet väljer att nu säga att vi borde fatta beslut här i riksdagen. Men oftast gäller det då punkter där vi i denna strategi - det är en klimatstrategi som vi slår fast - säger att det är saker som vi ska återkomma till. När jag läser betänkandet är det lite svårt för mig att se vad den verkliga skillnaden är mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det vore intressant om Maria Wetterstrand kunde utveckla det resonemanget.
Fru talman! Det finns en mängd frågor där vi faktiskt inte är överens och där Miljöpartiet vill att man ska gå längre. När det gäller skatteväxlingen är den överenskommelse som vi har just nu en överenskommelse som framöver kan utformas på olika sätt - sett till vad man låter ingå i denna skatteväxling. Där har vi en uppfattning som vi har redovisat i vår motion. Vidare finns det flera frågor där vi faktiskt inte ställer oss bakom samma politik som Vänsterpartiet och regeringen. Vänsterpartiet är t.ex. med på att man ska göra mycket stora satsningar på att bygga nya motorvägar, vilket väl knappast kommer att vara gynnsamt när det gäller att uppnå klimatmålet. Vänsterpartiet och regeringen har också fattat beslut om att försvåra införandet av trängselavgifter i tätorter genom krav på en betydande majoritet i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet och regeringen motsätter sig vårt förslag om att man ska förbjuda direktverkande elvärme. Det finns en massa sådana saker som vi faktiskt inte är överens om. Naturligtvis kan jag inte i ett replikskifte i detalj gå in på den exakta konkreta politiken. I vår motion har vi krav när det gäller åtgärder mot flyget, men Vänsterpartiet och regeringen avstyrker de yrkandena. Ni avstyrker ju alla våra yrkanden om konkreta åtgärder. Vi har alltså inte exakt samma uppfattning om vad som behöver göras. Faktum är att det mål som här sätts upp är otillräckligt i ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att man lämnar över ansvaret till kommande generationer. Dessutom driver det inte på teknikutvecklingen. Mycket tyder t.o.m. på att målet redan i dag är nått.